Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi självklart skall se till resultaten och till bredden. Men jag tror att kvinnor ibland behöver gå på två möten i stället för ett. Om man träffas i en kvinnoklubb och i ett kvinnligt nätverk betyder det att det blir två möten. Jag tror att det fortfarande finns en poäng i att kvinnor ibland träffas för att stötta kvinnor. Vi är ju inte en majoritet. Jag är övertygad om att man kan göra både-och. Jag är säker på att Beatrice Ask inte har någon annan uppfattning. Stödet skall vara så brett som möjligt för att fånga de nya strömningar och de nya sätt att organisera sig som finns i vårt samhälle i dag och som ibland är en följd av att vi ändå har kommit någonstans med vårt jämställdhetsarbete. Jag tycker att reglerna skall vara sådana att de bejakar den utvecklingen i stället för att de förhindrar den.

Fru talman! Birgitta Sellén har frågat om jag ämnar ta initiativ till en diskussion om dopningsproblematiken vid ett kommande informellt möte i Tyskland med idrottsministrar inom EU. Vidare frågar Birgitta Sellén vilka åtgärder jag är redo att vidta för att alla medlemsländer tillsammans skall vidta åtgärder i kampen mot dopning. Arbetet för att motverka användandet av dopningsmedel är viktigt inte minst ur folkhälsosynpunkt. Det är bl.a. mot den bakgrunden som riksdagen nyligen beslutat att bifalla regeringens proposition om att skärpa lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Genom att kriminalisera även bruket av de medel som täcks av dopningslagen ges ett tydligt besked om samhällets syn på dessa frågor. Den svenska modellen med en generell lagstiftning mot dopning skiljer sig från den modell som flera andra länder har valt, med en särskild lag riktad mot dopning inom idrotten. Det är min uppfattning att vi genom den generella lagstiftningen når ett bättre resultat inte minst ur ett folkhälsoperspektiv samt att vi tydligt visar att dopning är en fråga för hela samhället, inte bara för idrottsrörelsen. Svensk idrottsrörelse bedriver sedan lång tid tillbaka ett framgångsrikt arbete mot dopning inom den organiserade idrotten. Det finns en bred förankring för detta arbete som en viktig del av idrottens etik och känsla för rent spel. Genom den svenska idrottsrörelsens starka engagemang i antidopningsarbetet har också Sverige en samlad, stark och gemensam uppfattning på såväl politisk som idrottslig nivå. Det underlättar för Sverige att aktivt verka för ett förstärkt internationellt arbete på detta område. Sverige ratificerade Europarådets konvention mot dopning inom idrotten redan år 1990. Vi deltar aktivt i konventionens övervakningskommitté och har under senare år även lyft fram folkhälsoperspektivet på bruket av dopningsmedel. År 1998 anslöt sig Sverige på inbjudan från övriga medlemsländer till samarbetet i The International Anti-Doping Arrangement som är en sammanslutning av ledande nationer i kampen mot dopning inom idrotten internationellt. Just nu pågår ett intensivt arbete för att säkerställa en internationellt erkänd certifiering av provtester och den verksamhet som omgärdar dessa. I februari i år var jag inbjuden att tala vid den av Internationella olympiska kommittén organiserade världsdopningskonferensen i Schweiz. I mitt anförande lyfte jag bl.a. fram behovet av skärpt lagstiftning på nationell nivå som ett sätt att genom goda exempel nå ett bättre resultat i kampen mot dopningen såväl nationellt som internationellt. Jag föreslog konferensen att ett viktigt urvalskriterium för de länder som kandiderar till att arrangera olympiska spel borde vara att de skall prövas utifrån kvaliteten på det antidopningsarbete som det landet och dess idrottsrörelse bedriver. Jag har tillskrivit mina kolleger inom EU för att understryka behovet av samarbete och konkreta åtgärder i dessa frågor. Jag ser med stort intresse fram emot att i Tyskland i månadsskiftet maj/juni närmare få diskutera detta och uppföljningen av uttalandet från det europeiska rådets möte i Wien tillsammans med mina kolleger inom EU. Fru talman! Detta är några viktiga åtgärder som den svenska regeringen tagit initiativ till i antidopningsarbetet. Det är min uppfattning att ytterligare åtgärder behövs främst internationellt. Samtidigt måste vi säkerställa att inte onödigt dubbelarbete bedrivs. Exempelvis är det arbete som sker inom ramen för Europarådet av stor vikt. Då samtliga medlemsländer inom EU också deltar i arbetet i övervakningskommittén för Europarådets konvention mot dopning inom idrott är det angeläget att eventuella ytterligare åtgärder som kan bli aktuella tar sin utgångspunkt i vad som är mest effektivt och kan få störst effekt - detta inte enbart inom EU utan i hela Europa och i andra delar av världen. Jag kommer att målmedvetet arbeta mot dopning och för att nå ökad uppslutning kring förstärkta insatser inom ramen för internationellt samarbete. Låt mig avslutningsvis tillägga att det är viktigt att svensk idrottsrörelse fortsätter att prioritera insatser mot dopning inom idrotten såväl nationellt som internationellt. Regeringen har nyligen för riksdagen redovisat sina överväganden i denna fråga i propositionen En idrottspolitik för 2000-talet . Jag kommer således även fortsättningsvis att följa arbetet mot dopning nära och verka för att såväl sprida kunskap internationellt om våra erfarenheter i Sverige som ta de initiativ som kan komma att bli nödvändiga.
Fru talman! Tack för ett mycket engagerat svar, idrottsminister Ulrica Messing. Det är bra att idrottsministern ser allvarligt på dopningen. Det är också bra att Sverige har skärpt lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Minister Messing påpekar också att hela samhället har ett ansvar, och jag håller fullständigt med om att det är oerhört viktigt att vi präntar in det i allas medvetande. Även det beslut om kriminalisering som nu har kommit känns mycket viktigt. Det kanske kan verka avskräckande för ungdomar som eventuellt vill pröva. När de ser att det är kriminaliserat kanske de inte tycker att det är värt att pröva. Ministern pratar lite grann om kontrollen. Jag undrar om idrottsministern är redo att kräva en kontroll av alla deltagare i en tävling. Det gjorde man t.ex. i en cykeltävling i Italien för någon vecka sedan, och där uppmärksammades två som var dopade och som blev avstängda. Dessutom funderar jag i de här banorna: Hur är det med träningen? Kommer idrottsministern att arbeta för att man gör kontroller vid träningstillfällena också och inte bara vid tävlingarna? Jag är givetvis också intresserad av hur det är med amatörerna. I dag är det bara 25 % av amatörerna som man gör kontroller på, medan det är 75 % av elitidrottsmännen. Jag undrar om idrottsministern kommer att uppmärksamma det. Elitidrottarna har väldigt höga krav på sig själva, och det är kanske av den anledningen som en del faller för frestelsen att dopa sig. Men det kan också vara så att en del idrottsmän dopar sig omedvetet, därför att läkemedelslistorna inte är lika i olika länder. I en del länder är läkemedel tillåtna som inte är det i andra länder, och då kan man åka dit på grund av att man inte visste om det. Jag undrar om idrottsministern kommer att arbeta för att alla medlemsländer inom EU - naturligtvis helst i alla länder i hela världen, men nu har jag frågat om EU - skall ha gemensamma bestämmelser om vilka läkemedel som är tillåtna och ha en gemensam lista.
Fru talman! På den konferens som jag deltog i, vilken IOK organiserade, diskuterade vi just möjligheten att lista de olika preparat som innehåller olika former av dopningsmedel. Jag tror att det är väldigt viktigt att detta sker. Det finns i dag synpunkter på hur detaljerad en sådan lista skall vara. Flera har önskat att listan inte skall vara alltför omfattande så att den försvårar arbetet. Jag är av den uppfattningen att listan skall vara så omfattande som den behöver vara för att rymma alla de preparat som i dag faller inom de regelverk som finns här i Sverige. I dag är arbetet uppdelat så att det är idrottsrörelsen själv som ansvarar för de kontroller som görs både vid träning och vid tävling. När man tittar på vilka specialförbund som är mest effektiva när det gäller att utföra kontrollerna märker man att det varierar väldigt mycket mellan de olika förbunden. I dag är t.ex. Friidrottsförbundet och Cykelförbundet två av de förbund som är mest aktiva när det gäller att ta prover vid både träning och tävling. Jag tycker att vi skall börja i den ändan att vi skall se till att fler förbund blir lika aktiva och att proven görs väldigt tillfälligt och sporadiskt, så att man kan få ett säkert urval av de personer som tränar. Det gäller både elitidrottsmän och kvinnor men också många andra. Jag tror också att det är oerhört viktigt att vi utbildar och informerar många av de ideella ledare som dagligen möter unga människor. Vi har ibland en förmåga att förknippa dopningsproblematiken med vissa idrotter, där det är så tydligt och påtagligt att man tjänar på att växa snabbt och snabbt få en extra styrka. Det får inte missleda oss att tro att man missbrukar dopningspreparat bara inom speciella idrotter, utan vi kan se spår av dopning inom alla idrotter där lusten att vinna eller att bli lite snabbare styr över förnuftet. Det är därför viktigt att se till att de ideella ledarna blir observanta och att de i sin tur blir förebilder för de unga som är aktiva inom idrotten i dag så att ingen frestas till att prova dopningspreparat, oavsett på vilken nivå det är. I den mån jag kan samarbeta med idrottsrörelsen genom opinionsbildning, genom att tala på konferenser och genom att få fler att vara aktiva nationellt skall jag göra det, men jag skall också fortsätta att driva frågorna på Europanivå och internationellt. Jag har bl.a. skrivit ett brev till mina kolleger i Norden, och vi är överens om att här i Sverige nästa vår genomföra en nordisk ministerkonferens om just dopning. Vi vill öka trycket på resten av regeringarna i Europa och övriga världen att också ta sitt ansvar i dopningsfrågorna, så att idrottsrörelsen hela tiden är beredd att komma efter och skärpa kraven och reglerna för att t.ex. få stå värd för stora evenemang. Jag tror att det kan bli en positiv tävlan i att se till att dopningsfrågorna blir ett gemensamt problem så att vi kan hitta gemensamma lösningar internationellt på frågan.
Fru talman! Det känns tillfredsställande, för de som tävlar måste ju få tävla på lika villkor. Därför är det viktigt att den här typen av regler införs. I svaret nämnde ministern att det finns en övervakningskommitté. Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka denna kommittés mål är. Personligen hoppas jag att det är en nollvision som det handlar om. Jag vill också ställa en fråga när det gäller detta med stora tävlingar. Ministern sade att hon hade lyft frågan om vilka som skall få anordna de olympiska spelen. Det skulle vara väldigt intressant att veta hur reaktionen blev. Det är också en annan fråga som jag funderar lite grann över. I slutet av svaret säger ministern: Jag kommer således även fortsättningsvis att följa arbetet mot dopning nära och verka för att sprida kunskap internationellt om våra erfarenheter i Sverige. Strax före jul fattade vi beslut om proposition 1998/99:3 om kriminalisering, där det stod om Dopingjouren i Huddinge. Där stod det t.ex. att regeringen finner mot bakgrund av det som är beskrivet inte tillräckliga skäl för att Dopingjouren skall stödjas ekonomiskt av staten. När jag hör idrottsministerns engagemang i dopningsfrågorna undrar jag hur hon kan ställa sig bakom ett sådant uttalande.
Fru talman! Dopingjouren är och har varit en mycket viktig del av vårt arbete mot dopning, framför allt som informationskanal för att sprida kunskap om effekterna av preparat, om vilka preparat som finns på marknaden och för att ge fler av oss som är aktiva i arbetet mot dopning nya verktyg. Jag är övertygad om att det är oerhört viktigt att deras arbete och den kunskap som de har i dag skall fortsätta. Jag är dessutom övertygad om att deras kompetens och deras sätt att arbeta måste spridas till fler platser i vårt land. Där är vi inte ännu i dag. Tills vi har kommit dithän får vi se till att Dopingjouren på något sätt får det stöd den behöver för att kunna bedriva sitt arbete vidare. Jag kommer att arbeta så mycket jag orkar och förmår för att få fler landsting att ta efter deras sätt att organisera sig, därför att jag är av den uppfattningen att det är oerhört viktigt att fler bedriver samma typ av arbete. Vilka reaktioner fick jag då från andra länder när jag framförde mina önskemål om hårdare krav när det gäller antidopningsarbete för att stå värd för olika tävlingar? Ja, ärligt skulle jag vilja säga att de var blandade. Från IOK kom det i stort sett inga reaktioner. Däremot fick jag en del positiva reaktioner från ministerkolleger från bl.a. England, Danmark, Norge och Australien. Man sade att det är oerhört angeläget att ta ett politiskt initiativ i kampen mot dopning. Detta är inte bara ett problem för den organiserade idrotten, men det finns där. Vi vet att idrottsmän och idrottskvinnor är viktiga förebilder för många barn och ungdomar runt om i alla länder. Genom att ta ett politiskt initiativ till samarbete med idrottsrörelsen kan vi också komma längre i arbetet. Jag utgår från att den diskussion som påbörjades med anledning av mitt förslag kommer att fortsätta kanske redan på ministermötet nu vid månadsskiftet, om inte annat så vid nästa träff med idrottsministrarna, eftersom just dopningsfrågan är en så viktig fråga och det finns en vilja på politisk nivå att gå längre än vad man gjort tidigare.
Fru talman! Det var detta med kommitténs mål som jag inte fick något svar på. I övrigt känns det som att något kommer att hända. Jag kommer med glädje att följa idrottsministerns möte senare i vår. Jag tror att jag kan säga "med glädje", eftersom jag känner att idrottsministern är så engagerad i denna fråga. Från svenskt håll känns det som att man kan följa frågan med glädje.
Fru talman! Mycket kort: Jag tackar för stödet och ser fram emot att kunna samarbeta över partigränserna i denna fråga som är så oerhört viktig, inte bara för idrotten utan för hela samhället. När det gäller de mål som jag har ställt upp är det nollvisionen som är målet.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att sänka fastighetsskatten, vilken långsiktig strategi regeringen har när det gäller fastighetsbeskattningen samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa rimliga och förutsägbara reavinstskatteregler för dem som säljer fastigheter som ägts under lång tid. Regeringen och Centerpartiet ingick i maj 1998 en långsiktig överenskommelse om att fastighetsskatten även i framtiden skall vara en integrerad del av kapitalinkomstbeskattningen och att ett skatteuttag på 1,5 % är en rimlig nivå som bör gälla även på sikt. Regeringen har därefter inlett samtal med övriga riksdagspartier om skattepolitikens framtida inriktning. Regeringens ståndpunkt är att eventuella skattesänkningar i första hand bör inriktas mot låg och medelinkomsttagare i form av sänkt inkomstskatt, men även andra åtgärder kan bli aktuella. Övriga riksdagspartier har naturligtvis full frihet att föreslå egna prioriteringar, och regeringen kommer att lyssna till de argument och synpunkter som förs fram och väga de olika alternativen mot varandra. I fråga om den långsiktiga strategin för fastighetsbeskattningen i övrigt vill jag avvakta resultatet av Fastighetsbeskattningskommitténs arbete som planeras bli avslutat under år 1999. Jag kan i sammanhanget erinra om att kommittén i ett delbetänkande före sommaren kommer att ta upp frågan om särskilda regler för uttaget av fastighetsskatt i vissa attraktiva områden. Vad gäller fastigheter som innehafts under lång tid kan jag hänvisa till vårpropositionen där regeringen aviserat att stickåret 1952 skall ersättas av ett senare år. En sådan åtgärd kommer att innebära betydande förenklingar både för enskilda och för myndigheterna. Jag är medveten om att det finns ett behov av att få ett besked i denna fråga, och jag avser därför att så snart som möjligt återkomma med ett förslag.
Fru talman! Först vill jag tacka finansministern för att han gör sig besväret att komma hit i kväll och debattera fastighetsskatt. Jag är glad att han är här. Fastighetsskatten är nämligen ett mycket angeläget ämne för många medborgare i landet. Jag hoppas att vi skall få en bra debatt om den. Min fråga avsåg att i någon mån försöka klarlägga regeringens strategi. Av svaret framgår att finansministern vill avvakta med den långsiktiga strategin. Det är ett svar som vi här i riksdagen tyvärr har måst vänja oss vid under lång tid när det gäller flera skattefrågor. Jag har anledning att beklaga det. Inom fastighetsbeskattningen ryms en rad områden. Vi har skattesatsen, taxeringsförfarandet, omräkningstalen, reavinstreglerna och reglerna kring sambeskattning och förmögenhetsskatt. Alla dessa fem områden har betydelse när man skall bedöma utfallet av fastighetsskatten. En första följdfråga som jag tycker mig ha anledning att ställa till finansministern är: Tycker finansministern att nuvarande skattekostnader för fastighetsägarna är rimliga, totalt sett? Kan möjligen de eventuella sänkningar som föreslås på vissa områden leda till höjningar på andra områden, eller är finansministern beredd att jobba för ett successivt sänkt skatteuttag? Det framgår i någon mån av svaret att 1,5 % är den nivå som regeringen och Centerpartiet har kommit överens om och att den skall gälla på lång sikt. Är det beskedet, att fastighetsskatten är konstant? Jag vill gärna ha en bekräftelse på det. I dagens tidning står att läsa att det kommer ett delbetänkande som kan komma att innehålla inslag av inkomstrelaterad fastighetsskatt. Det skulle vara intressant att höra om finansministerns syn på det. Är det en utveckling som man kan tänka sig framöver? Moderaterna har lagt fram klara och tydliga förslag som innebär en successivt sänkt fastighetsskatt, först till 1,2 %, sedan till 1,1 % och slutligen 1,0 %. Halva markvärdet skall ligga till grund för taxeringen. Det innebär en förutsägbarhet, så att fastighetsägarna kan planera sin ekonomi och sitt boende. Finansministern säger i sitt svar att han är intresserad av att lyssna på argument och synpunkter. Mina argument och synpunkter på de fem områden jag har nämnt framgår. Jag vill ha belyst hur finansministern ser på dem. Det är olyckligt att vi nu i över ett års tid har fått vänta på besked, särskilt när det gäller reavinstreglerna. Nu säger finansministern i svaret att ett förslag skall komma snart. Skall jag tolka det som att "snart" är före budgetpropositionen i september? Eller skall förslaget komma i september? Det innebär lagstiftning i riksdagen i december och sedan ikraftträdande den 1 januari. Då har fastighetsägarna ett par tre veckor på sig att disponera efter de nya regler som kan komma att gälla. Det finns flera återstående frågor som vi har anledning att diskutera. Jag hoppas att finansministern tar replik på mitt inlägg och inte sitter kvar i stolen, som han gjorde förra gången när vi träffades i kammaren. Då blir interpellationsdebatterna bara appeller, först från finansministern och sedan från mig. Det är inte därför vi har en kammare här i riksdagen.

Fru talman! Interpellanten skall bli bönhörd på den sista punkten. Det finns två förhållningssätt till den här typen av interpellationer och frågor. Jag har valt det första, att hänvisa till pågående utredningsarbete och samtal mellan partierna kring skattepolitiken. Det är en rimlig hänvisning. Om jag i stället hade valt den andra metoden, att slå fast mycket bestämda slutsatser på ett stort antal områden, hade det varit ganska onödigt att tillsätta Fastighetsbeskattningskommittén och kalla partierna till samtal. Interpellanten får själv ta ställning till förhållningssättet. Jag lyssnar gärna till argument och synpunkter, både från interpellanten och andra. Då är det också motiverat att avvakta resultatet av exempelvis Fastighetsbeskattningskommitténs arbete innan man bestämmer sig definitivt på olika punkter. Om jag hade valt det andra förhållningssättet hade interpellanten kunnat använda motsatt argumentation.
Fru talman! Jag begär inte att finansministern skall lämna några slutliga och definitiva synpunkter i riksdagens kammare. Men det är många människor som just nu är oroade över sin ekonomiska situation. Jag får själv frågor: Hur bedömer du att det skall bli med sambeskattningen och fastighetsskatten framöver? Vågar jag köpa ett hus i Stockholmsområdet, där priserna är på väg uppåt? Hur blir det med omräkningstalen? De frågor jag får förmedlar jag delvis vidare till finansministern. De som frågar inser att det är finansministern som sitter på regeringsmakten. Han är den som ytterst skall lägga fram förslag till riksdagen. Då kan man i varje fall antydningsvis diskutera hur man tycker och tänker. Sedan kan man på slutet säga att man förbehåller sig rätten att återkomma med definitiva synpunkter i ett senare skede. Men att inte lägga fram någon enda synpunkt på det totala skatteuttaget, sambeskattningen eller förmögenhetsbeskattning eller ifall skattekostnaden för fastighetsägarna i dag ligger på en rimligt avvägd nivå, tror jag att många medborgare uppfattar som ett svaghetstecken. De uppfattar det som att finansministern inte vågar eller vill ta den debatten. Jag beklagar om det var allt finansministern hade att komma med. Eftersom finansministern har sagt att han är beredd att lyssna vill jag upprepa följande synpunkter. Det är viktigt för många människor att förmögenhetsskatten slopas, inte minst mot bakgrund av att det stora flertalet av de 520 000 människor som betalar förmögenhetsskatt gör det på grund av att deras fastigheter har höga taxeringsvärden. I ett första steg är det naturligt att avskaffa sambeskattningen och höja grundavdraget för förmögenhetsskatt. Det är också viktigt att vi får besked när det gäller reavinstreglerna. Det måste komma väldigt snart. En fastighetsinvestering är förmodligen den största investering som en privatperson gör i sitt liv. Att leva under osäkerhet under så lång tid är inte rimligt i den typ av samhälle som vi lever i. Omräkningstalen kommer att explodera år 2001 om ingenting händer. Där gäller det också att finansministern lämnar ett besked. Fru talman! Det är med lätt besvikelse som jag konstaterar att detta inte tycks leda någon vart. Samtidigt ger finansministern oss moderater möjlighet att föra fram våra åsikter i opinionsbildningen. Då tvingas vi konstatera att finansministern inte har några. Det kan knappast vara en fördel i debatten, om man är en ledande politiker, att hamna i en sådan situation. Jag beklagar den utvecklingen, fru talman.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig när regeringen ämnar lägga fram förslag om att reklamskatten slopas. 1996 års reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande SOU 1997:53 ett avskaffande av reklamskatten. Utredningen gjorde i sitt betänkande en noggrann genomgång av de problem som föreligger beträffande reklambeskattningen. Utredningens uppfattning var att det saknas förutsättningar att komma till rätta med de under lång tid påtalade bristerna i reklambeskattningen. Man ansåg att det inte går att åstadkomma en generell och konkurrensneutral skatt på reklam annat än till priset av en reglering som inte är godtagbar från tillämpnings och kontrollsynpunkt. Nästan samtliga remissinstanser tillstyrkte utredningens förslag att avskaffa reklamskatten. Regeringen uttalade i proposition 1997/98:150 att man anser att reklamskatten bör avskaffas. Regeringen konstaterade dock att det vid detta tillfälle saknades förutsättningar att finansiera ett totalt avskaffande av reklamskatten. Eftersom regeringen ansåg att det förelåg särskilt allvarliga problem när det gällde beskattningen av reklamtrycksaker föreslogs ett avskaffande av reklamskatten i denna del. Reklamskatten på reklamtrycksaker avskaffades den 1 januari 1999. Regeringens anser fortfarande att hela reklamskatten bör avskaffas. Det är dock inte möjligt att nu säga när förutsättningar för finansiering av ett sådant avskaffande kan komma att föreligga.
Fru talman! Jag får tacka ministern för svaret. Jag känner mig inte riktigt tillfreds med det svar jag har fått, eftersom det inte inger något hopp om förändring. Det är en förändring som inte bara jag utan också alla s.k. gratistidningar som vi har runtom i vårt land hade hoppats på. I finansministerns första tal här i kammaren sade han att han ansåg att den öppna arbetslösheten måste ned. Det tror jag att alla är ense om. Vidare har ministern sagt att man därför är beredd att pröva nya insatser. Det är bra, och vi ser fram emot att regeringen verkligen tar nya tag och provar alla tänkbara insatser, inte minst för att stödja små och medelstora företags möjligheter att både starta, leva och utvecklas. För alla företag är marknadsföring betydelsefull både för utveckling och konkurrenskraft. Reklam är ett drivmedel som skall sätta fart på hjulen i ekonomin, säger t.ex. chefredaktör Östen Johansson. Men marknadsföring innebär också tunga kostnader för företagen - inte minst för små och medelstora företag. Den reklamskatt på 11 % som infördes 1972 borde enligt så gott som alla berörda tas bort, eftersom den är både orättvis och omodern och ökar kostnaden för företagen. Fru talman! Jag skulle vilja fråga om ministern inte håller med om att reklamskatten är förlegad och gör mer skada än nytta, och att den därför också genast bör tas bort. När den infördes 1972 hette det i propositionen och i skatteutskottets betänkande att syftet främst var att finansiera ett utökat stöd åt dagspressen. Några tidningar skall alltså ge stöd åt andra tidningar. Redan då avstyrkte alla remissinstanserna. Reklamskatt finns inte heller i något av de övriga medlemsländerna, varför den också snedvrider konkurrensen mellan våra svenska företag och övriga medlemsländers. Regler och skillnader är så hårfina, vilket gör dem snåriga och oförklarliga. Därtill straffar skatten tillväxten. I svaret påpekar ministern att regeringen ansåg att beskattningen av reklamtrycksaker var särskilt allvarlig, varför den skatten avskaffades den 1 januari i år. Gott så, men tyvärr missgynnar även den kvarvarande skatten små och medelstora företag, eftersom det är just gratistidningar eller annonsblad som många av de små och medelstora företagen använder sig av för sin marknadsföring. Då höjs automatiskt deras kostnader med 11 %, eftersom reklamskatten finns. Onödiga skatter skall inte straffa våra mindre företag. En liten hantverkare eller tillverkare i Sandviken trycker sällan eller aldrig upp reklamtrycksaker som de stora affärskedjorna, utan använder sig av annonsbladen. Alla vill ha bort reklamskatten - även regeringen, enligt svaret. TV, radio och Internet betalar ingen reklamskatt, och man kan undgå skatten genom att gå via utlandet. Men trots det anser regeringen att skatten inte kan slopas nu på grund av att det inte finns finansiellt utrymme. Man kan inte heller säga när det kan ske. Det fanns förslag till hur ett borttagande skulle finansieras redan förra gången man debatterade denna fråga - i början på 1990-talet. Konkurrensverket svarade 1994 på en fråga om reklamskatten för tidningar att en viktig förutsättning för att konkurrenslösningar skall bli ett medel för ökad effektivitet är att lika spelregler gäller för aktörerna på en marknad. Konkurrensverket fann det vidare från en konkurrenssynpunkt angeläget att frågan om mervärdes och reklambeskattningar av olika kategorier av tidningar skulle lösas utan ytterligare tidsutdräkt. Detta skriver man 1994, och nu skriver vi 1999. Anser då inte ministern att skatten är både orättvis och konkurrenshämmande, och att det verkligen är på tiden att vi tar bort en skatt som redan när den infördes missgynnade vissa tidningar och tidskrifter?
Fru talman! I mitt svar till Anne-Katrine Dunker säger jag mycket tydligt att regeringen anser att reklamskatten bör slopas men att det saknas finansiering för ett sådant förslag i dagsläget. Jag tycker att det är ett mycket tydligt svar. Jag blir något förbryllad när jag hör Anne-Katrine Dunker uttala sig om skatten på reklamtrycksaker. Det ger snarast ett intryck av att hon tycker att denna skatt borde ha varit kvar, eftersom kvarvarande reklamskatt snedvrider konkurrensen. Jag tycker att det är märkligt om hennes uppfattning är att det var fel att man tog bort reklamskatten på en del av området.
Fru talman! Nej, jag sade faktiskt att jag tyckte att det var gott så. Men små och medelstora företag använder sig inte så ofta av reklamtrycksaker. Det är de stora affärskedjorna som använder sig av det. För många av dessa små och medelstora företag är det informationen i annonsbladen som är viktig. Som jag sade använder sig den lille hantverkaren och den enskilde tillverkaren i en liten kommun som Sandviken, varifrån jag kommer, av ett annonsblad. Det är oerhört viktigt för dem att kunna använda sig av den typen av marknadsföring. Därtill är det viktigt att vi har denna typ av mångfald och att vi har flera olika tidningar. Som det nu är har dagstidningarna en förmån, för de betalar en betydligt lägre skatt än vad annonstidningarna gör. Det finns i Sverige i dag ungefär 300 gratistidningar, där man kan få denna typ av information. Där ges också samhällsinformation, som är viktig. Grafiska fackförbundet har räknat på detta och fått fram att det kan röra sig om mellan 1 000 och 1 500 arbetstillfällen inom tryckindustrin, vilket är viktigt när det gäller att få ned arbetslösheten, som finansministern tog upp i sitt anförande när vårpropositionen lades fram. Vi kan se att dessa 1 000 till 1 500 arbetstillfällen är oerhört viktiga. Därför ser jag det som fundamentalt att vi aktivt jobbar för att frågan nu skall lösas. Dessa tidningar kan inte vänta längre. Jag frågar återigen finansministern om han inte tycker att det är orättvist att ha en skatt som alla remissinstanser redan 1972 menade inte skulle komma till. Sedan har också i den senaste omgången de flesta remissinstanser sagt nej. Och regeringen säger att ja, den är förlegad men vi kan inte ta bort den just nu. Man måste hitta en möjlighet för de här annonsbladen att överleva, och vi måste hitta en möjlighet för våra små och medelstora företag att kunna annonsera i dem.
Fru talman! Anne-Katrine Dunker har ju redogjort för motiven till att reklamskatten bör avskaffas. Och i det här fallet, fru talman, är finansministern tydlig. Han tycker att reklamskatten bör avskaffas, precis som en utredning som presenterades för ett par år sedan också tyckte. Då är frågan: Vilka signaler sänder det ut om en regerings trovärdighet om man för en gångs skull har en uppfattning men inte har kraften att genomföra den? I de andra fallen, som vi diskuterade i samband med den förra interpellationen, har ju inte regeringen någon uppfattning. Då är det inte så konstigt att man inte genomför något. Men här har man en uppfattning. Min bedömning, fru talman, är att detta sänder ut signaler om osäkerhet och tvehågsenhet trots att man orkat med att vara tydlig och ha en åsikt. Hur bedömer finansministern detta? Kommer hans trovärdighet att öka eller minska med den här typen av långdragen tvehågsenhet?

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till att frågan om hushållsnära tjänster kommer upp i de pågående skattesamtalen mellan de olika politiska partierna, vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige skall kunna delta i försöket med sänkt mervärdesskatt för arbetsintensiva tjänster, vilka tjänster en eventuell ansökan från Sveriges sida skall innehålla och om regeringen kommer att tillstyrka en framställan från Stockholms stad om en försöksverksamhet med lägre beskattning av hushållsnära tjänster. Jag har i tidigare interpellationssvar angivit att regeringen kommer att ha en öppen attityd till, och lyssna på, alla förslag som syftar till att stärka tillväxten och sysselsättningen. Frågan om beskattningen av hushållsnära tjänster får prövas i relation till andra åtgärder med liknande inriktning. Huvudlinjen från regeringens sida är brett inriktade justeringar av skatteuttaget på förvärvsinkomster i syfte att stimulera arbetsmarknadsdeltagande, arbetsutbud, sysselsättning och utbildning och där det - när det föreligger ett offentligt-finansiellt utrymme - gäller att reducera såväl genomsnittsskatter som marginalskatter med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare. Ambitionen är att åstadkomma förbättringar där skattereglerna bör vara så enkla, neutrala och likformiga som möjligt. Marietta de Pourbaix-Lundin frågar också vad jag skall vidta för åtgärder för att Sverige senast den 1 september 1999 skall kunna lämna de uppgifter som krävs för att Sverige skall kunna delta i försöket med sänkt mervärdesskatt på arbetsintensiva tjänster och vilka tjänster som skall innefattas i Sveriges ansökan. Direktivförslaget som skall möjliggöra för länderna att delta i försöket har ännu inte färdigberetts i rådet. När det kan komma att antas är därför i nuläget osäkert. Tidpunkten då de länder som önskar delta i försöket senast måste inkomma med sina ansökningar är helt beroende av när direktivet antas. Länderna behöver därför för närvarande inte vidta några konkreta åtgärder inom detta område. Inte heller försökets omfattning och innehåll kan med säkerhet förutses förrän beredningen i rådet är klar. Det går därför inte i dag att med säkerhet säga vilka tjänster som länderna kan tillåtas ta med i försöksverksamheten. För min egen del känner jag en betydande tveksamhet inför att använda en reducering av mervärdesskattesatsen som en metod att öka sysselsättningen. Den budgetförsvagning som blir följden måste bedömas i relation till kostnader för, och effekter av, alternativa åtgärder. Marietta de Pourbaix-Lundin frågar slutligen om regeringens inställning till en begäran från Stockholms stad om en försöksverksamhet med skatt på hushållsnära tjänster. En partikamrat till interpellanten har tidigare ställt samma fråga och min inställning är densamma som i mitt svar på denna fråga. Jag ser åtminstone två omständigheter som gör åtgärden problematisk - förutom de allmänna invändningar som kan anföras. En regionalt avgränsad åtgärd skulle oundvikligen skapa en rad gränsdragningsproblem och är därför olämplig. En tillfällig försöksverksamhet skapar osäkerhet hos aktörerna på den aktuella marknaden. Gränsdragningsproblem och osäkerhet utgör i sig samhällsekonomiska effektivitetsproblem som bör undvikas.
Fru talman! Jag får väl tacka finansministern för svaret på mina fyra frågor. Trots att det är fyra frågor och fyra svar tycker jag fortfarande inte att jag får någon riktig klarhet i vad en samlad socialdemokratisk regering egentligen tycker om hushållsnära tjänster. Men kanske kan den fortsatta debatten ge mig det efterlängtade beskedet om var regeringen står i den här frågan. När det gäller hushållsnära tjänster vet vi att efterfrågan är stor om bara priset är det rätta. Det visar t.ex. EU-projektet Humlan i Kungälv. Där var det väldigt många som efterfrågade de här tjänsterna. Det var helt vanliga barnfamiljer och äldre människor som efterfrågade tjänsterna. Det är ju inte direkt någon hemlighet att det finns en stor del svartarbete inom denna sektor med alla de problem som det innebär. Det innebär ju att finansministern och vi andra inte får in pengar. Det är kanske 20-40 miljarder kronor i skatteintäkter som undanhålls. Allt hänger inte ihop med den hushållsnära sektorn, det är jag medveten om, men det är väldigt stora belopp som undanhålls. De som jobbar svart står ju helt utanför socialförsäkringssystemet och andra trygghetssystem. Det visades också när Riksrevisionsverket 1998 kom med en rapport om svartarbete. Där är det egentligen väldigt tydligt att en betydande del av svartarbetet sker just inom denna sektor. Varför jobbar då folk svart? Det är också ganska tydligt. Tre fjärdedelar av dem som svarar anger beskattningen som en förklaring till svartarbete, alltså att de höga skatterna är en förklaring till att de jobbar svart. Ett exempel på de orimliga effekterna av våra skattesystem, för det är ju vad det handlar om, var när statsministerkandidaten Jan Nygren ville ha en hushållerska för att eventuellt kunna bli statsminister. Då skulle han behöva 39 000 kr i månaden för att kunna betala det han kallade en hushållerska. Och då skulle hon egentligen bara få ut 7 000 kr efter skatt. 39 000 kr blir 7 000 kr. Då förstår man var problemet egentligen ligger i Sverige. Det är de höga skatterna. Finansministern svarar på mina frågor att han skall ha en öppen attityd och lyssna till alla förslag när det gäller om man skall införa någon form av skattereduktion eller något annat för de hushållsnära tjänsterna. Det gäller alltså de här pågående skattesamtalen. Men får jag då ställa en rak fråga till finansministern: Anser finansministern att om man gör något för de hushållsnära tjänsterna kan det stärka tillväxten och sysselsättningen, som finansministern själv skriver? Finansministern säger bara att han skall ha en öppen attityd, men han tar inte ställning själv. Då är en rak fråga om finansministern anser att det här skulle stärka tillväxten och sysselsättningen. Sedan skulle jag också väldigt gärna vilja ha ett rakt svar på min sista fråga. Det gäller Stockholms stads ansökan om att på försök under fem års tid - och det gäller inte bara Stockholms stad utan det gäller hela Stockholms län - få någon form av sänkta skatter på hushållsnära tjänster. Hur skall jag läsa svaret? Kommer Stockholms ansökan att bifallas eller avslås? Är det ett ja eller ett nej till Stockholms ansökan? Det är faktiskt helt omöjligt att läsa ut av svaret. Jag ser fram emot att kanske faktiskt efter en hel del debatter, inte bara med finansministern utan också med andra ministrar, äntligen få ett besked om var regeringen står i den här frågan. För även om finansministern säger att man skall ha en öppen attityd och lyssna till vad andra säger sägs det ju att man i skattesamtalen börjar närma sig det skarpa läge där man skall börja förhandla. Och om man skall förhandla måste man väl ändå veta vad man själv vill? Annars är det ganska omöjligt att förhandla med någon annan.
Fru talman! Jag uppskattar att Marietta de Pourbaix-Lundin är oerhört intresserad av att minska det svartarbete som kan förekomma och av att få in mer inkomster till samhället genom att minimera svartarbetet. Som jag i en tidigare interpellationsdebatt har framhållit är det inte så att Sverige har en mer omfattande sektor av svartarbete än andra länder. Det finns inget sådant här samband mellan vår skattenivå och omfattningen av svartarbetet. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt både när det gäller hushållsnära tjänster och andra områden där det kan förväntas finnas svartarbete att man diskuterar vilken typ av metoder man kan använda sig av för att bl.a. komma till rätta med svartarbetet. Nu är den här frågan mer komplicerad än så. Jag har själv varit i Kungälv för något år sedan och tagit del av det EU projekt som interpellanten hänvisar till. Jag upptäckte att det fanns en del skattemässiga konsekvenser som var långt ifrån färdigbelysta. När projektet sedan avslutades kunde man inte heller reda ut en del av de skattemässiga konsekvenserna. Men detta är inte detsamma som att säga att det är omöjligt att hitta någon konstruktion eller idé eller något uppslag som det skulle vara värt att pröva på det här området. Det är därför som jag har haft en öppen attityd, precis som interpellanten säger. Jag har sagt att jag är beredd att lyssna till de förslag och idéer som kan finnas om hur man kan göra en del av den här sektorn, som kanske har karaktären av svartarbete, vit. Då kan man se till att få in mer skatteinkomster till samhället genom att konstruera någon form av försök eller aktivitet. Vi får väl se i de fortsatta samtalen om den typen av idéer och förslag kan läggas fram för en fortsatt bedömning.
Fru talman! När jag fick svaret och läste det kände jag mig ungefär som tjurfäktaren i Disneyfilmen om tjuren Ferdinand som visas på julafton. Han sliter sitt hår och sina kläder och ligger på knä och ber att tjuren skall stånga honom, sparka honom eller göra någonting annat. Så känner jag mig. Jag vädjar om ett svar på frågan om vad regeringen tycker. Finansministern glider hela tiden. Det har de flesta gjort som har försökt svara på frågan. Det finns väldigt tydliga ministrar. Biträdande näringsminister Mona Sahlin verkar vilja det här. Jag har haft debatt också med henne om det här, men det räcker ju inte att en minister vill. Det måste ju gälla hela regeringen. Därför vädjar jag om svaret på frågan var regeringen står. Jag förstår fortfarande inte hur man skall kunna gå till skattesamtalen om man inte har en uppfattning, även om man har en öppen attityd och allt vad det är. Man måste ju ha en uppfattning om vad man vill. Vill man någonting? Om jag skall tolka detta sista svar positivt finner jag en antydan om att man vill någonting. Men jag är inte säker på att jag skall tolka svaret så. När det gäller Stockholms stads ansökan fick jag inget besked om det kommer att bli ett ja eller nej. Det vore bra om jag kunde få det beskedet. Finansministern räknade i sitt svar upp alla problem. Det är problem med momsen. Det är problem med olika förslag. Därför kan man inte genomföra dem. Men man måste kunna se möjligheterna i några förslag. Inte bara Moderaterna utan alla borgerliga partier har i princip ett gemensamt förslag om en 50 Jag uppskattar i och för sig att finansministern säger att man skall ha enkla och begripliga skattesystem. Det är jättebra, men det har vi verkligen inte. Finansministern och jag diskuterade t.ex. råtalloljan för några veckor sedan. När det gäller den har man gjort ett konstigt undantag som inte är helt begripligt för människor. Därför är frågan om resonemanget att man skall ha enkelhet håller. Vi hade ROT-avdrag för inte så längesedan. Det är bara några månader sedan de upphörde. Då skulle man ju kunna göra något också på det här området. Man skulle t.ex. kunna säga ja när det gäller Stockholms stads ansökan. Det vore ett sätt att pröva det här för att se om man skall gå vidare eller inte. Jag uppskattar att finansministern inte lägger in några värderingar. Den här debatten har ju varit fylld av värderingar i fråga om vad detta är. En del andra ministrar har tycket att man inte kan diskutera det här; de har hamnat i pigdebatten. Jag uppskattar att finansministern över huvud taget inte nämner den. Han försöker prata mer om det skattemässiga för att hitta några lösningar på problemen. Men min fråga kvarstår: Vad tycker regeringen egentligen? Om man kommer till skattesamtalen måste man tycka något. Jag upprepar det. Nu skall detta tydligen bli lite skarpare; det är inte bara samtal utan överläggningar. Man kan ju aldrig förhandla med någon annan om man inte själv har någon åsikt. Det måste vara väldigt svårt att göra det. Hur kommer det att gå med Stockholms stads ansökan? Kommer det att bli ett ja? När det gäller detta med EU vet jag att det fortfarande inte är beslutat, även om det borde ha varit det. Man har skjutit på det. Men det är ännu en chans för Sverige att göra något: ansöka om att få sänkt moms på dessa hushållsnära tjänster. Jag tycker kanske inte att det räcker med sänkt moms. Det behövs nog en 50-procentig skattereduktion för att folk skall köpa dessa tjänster vitt och vilja jobba vitt i den här sektorn. Men detta är ytterligare en möjlighet som Sverige skulle kunna ta till vara. Kommer Sverige att ta till vara den möjligheten?

Fru talman! Carl Erik Hedlund har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att slopa dubbelbeskattningen av riskkapital, när det kommer förslag om avskaffande av dubbelbeskattningen av bolagsutdelningar, och vilka initiativ jag ämnar vidta för att vända flyttströmmen av företag så att tillväxten främjas och arbetslösheten därmed kan minska. I bakgrunden till sin fråga beskriver Carl Erik Hedlund bl.a. det förhållandet att svenska hushåll placerar sitt sparande i utlandet och att svenska företag köps upp av utländska intressen och att företagens huvudkontor flyttas från Sverige. Regeringen har i budgetpropositionen för 1999 och även i 1999 års ekonomiska vårproposition behandlat internationaliseringens betydelse för den svenska ekonomin och för de svenska skattebaserna, särskilt det finansiella sparandet. Detta är en av de frågor som behandlas inom ramen för de pågående skattesamtalen mellan de politiska partierna. Sambanden mellan den ekonomiska tillväxten, sparandet, investeringar, sysselsättning och arbetslöshet är komplexa. Särskilt gäller detta för en liten öppen ekonomi som den svenska där marknaderna för såväl lånekapital som riskkapital är starkt internationaliserade och blir så i allt större utsträckning. För Carl Erik Hedlund, däremot, är sambanden enkla och handlar enbart om den s.k. dubbelbeskattningen av aktiebolagsinkomster. Vid en diskussion om dubbelbeskattningens betydelse för olika centrala mål för den ekonomiska politiken är det angeläget att skilja mellan olika frågor. Den form av lättnad i dubbelbeskattningen - av aktiebolagens utdelade vinster - som mest frekvent förekommer i vår omvärld innebär en lättnad på ägarnivå. För den lilla öppna ekonomin innebär detta att sådana åtgärder i första hand kan förväntas påverka det svenska hushållssparandet, särskilt dess sammansättning, där andelen aktier i förmögenhetsportföljerna skulle öka. I den öppna ekonomin råder däremot inget automatiskt samband mellan sparande och realinvesteringar - svenska hushåll kan spara i utlandet, och svenska företag kan finansiera sina investeringar på de internationella marknaderna. För mindre företag, som av ett eller annat skäl är avskärmade från de internationella kapitalmarknaderna eller där den enskilde entreprenören står för den dominerande delen av den externa kapitalförsörjningen, är situationen delvis annorlunda. Av detta skäl har vi också i Sverige en särskild lättnad i ägarbeskattningen som är riktad mot de mindre företagen. Även om hushållssparandets storlek är viktig är alltså åtgärder som påverkar sparandet inte av så stor betydelse för tillväxt, investeringar och sysselsättning som Carl Erik Hedlund indirekt hävdar i sin fråga. Min fråga till Carl Erik Hedlund är i stället varför vi skall vidta en åtgärd som skapar en olikformig beskattning av sparandet i Sverige, som har små effekter på realinvesteringar och sysselsättning och som begränsar utrymmet för mer angelägna skattesänkningar i form av lägre beskattning av arbetsinkomster, där effekterna på sysselsättningen - även om storleken inte skall överdrivas och utformningen av olika åtgärder får betydelse - kan förväntas vara starkare än vid sänkta kapitalskatter. Carl Erik Hedlund hävdar i sin fråga att det endast är ett mycket litet antal länder som fortfarande har dubbelbeskattning av utdelningar. Här förtjänar det att påpekas att av EU:s medlemsländer var det förutom Sverige fyra länder som år 1998 hade ett s.k. Vidare var det enbart fyra av medlemsländerna som gav fullständig avräkning för bolagsskatten. Bl.a. medger Storbritannien avräkning med en fjärdedel av bolagsskatten. USA är ett annat land som också "dubbelbeskattar" aktieutdelningar. Sverige är med andra ord inte ensamt. I detta sammanhang vill jag också framhålla att de länder som infört ägarlättnader, oftast genom s.k. avräkningssystem, i flertalet fall - Norge och Finland utgör dock två undantag - har skattesystem där kapitalinkomster beskattas tillsammans med arbetsinkomster med i många fall höga marginalskatter. I Sverige med vårt "duala" inkomstskattesystem, där kapitalinkomster, inkl. aktieutdelningar, beskattas proportionellt med en lägre skattesats än vad som gäller för arbetsinkomster, är den allmänna skattemiljön annorlunda. Det visar sig också i att det år 1998 enbart var fem av EU:s medlemsländer som hade ett lägre sammanlagt skatteuttag än Sverige - när hänsyn tas till såväl bolagsskatt som kapitalinkomstskatt - på utdelade vinster för personer med högsta marginalskatt i inkomstskatten. Kapitalbeskattningens framtida utformning behandlas alltså i de pågående skattesamtalen. För egen del anser jag att åtgärder på förmögenhetsskatteområdet är mer angelägna, vad gäller effekterna på skattebasrörligheten, än generella lättnader i ägarbeskattningen. Carl Erik Hedlund hänvisar i sin fråga till några uppmärksammande fall där huvudkontoren i tidigare svenskbaserade företag förlagts till utlandet i samband med fusioner med utländska företag. Jag vill inte förneka att olikheter i ägarbeskattningen mellan de olika länderna kan ha spelat en viss roll för dessa beslut. Samtidigt är det svårt att isolera inverkan av detta från andra faktorer. Vidare innebär den utformning som alla s.k. avräkningssystem för närvarande har en diskriminering mot utländska ägare. Ett avskaffande av den svenska beskattningen av utdelningsinkomster skulle därmed inte med någon automatik garantera fortsatt hemvist av huvudkontor i Sverige. Rent allmänt utgör de diskriminerande inslagen i befintliga avräkningssystem ett problem. I ett EU-perspektiv där EU-rätten allmänt sett söker garantera frånvaron av diskriminering är det för framtiden också en öppen fråga om de befintliga systemen kan bevaras. För närvarande prövas ett fall i EU
Fru talman! Först vill jag tacka finansministern för ett långt och innehållsrikt svar. Det inbjuder till en fördjupad diskussion om skattepolitikens inverkan på samhällsutvecklingen. Men det finns tyvärr inte tid för den typen av diskussion här eftersom det är en interpellationsdebatt. Vi får se om vi får möjlighet att komma tillbaka till det vid ett senare tillfälle, t.ex. i Det som förbryllar mig är att finansministern tar så lätt på den utflyttning av företag, företagare och kapital som pågått sedan en längre tid. Det verkar som om finansministern sällat sig till den krets av extremliberaler som anser att det internationella kapitalet enbart är av godo. Om sparkvoten höjs i landet har det inget egenvärde. Vi lever, säger finansministern, i en öppen ekonomi, och det finns inget automatiskt samband mellan sparande och realinvesteringar. Förvisso är det sant att en svensk kan välja investeringsland, och det är något som jag är den första att bejaka. Men om nu lilla Sverige agerar på en öppen marknad är det desto viktigare att villkoren för att investera just i Sverige blir minst lika gynnsamma som i andra länder. Om land efter land avskaffar olika typer av beskattning för just riskkapital är det direkt farligt att sitta med armarna i kors och säga att man inte skall överdriva effekterna. Det är inte heller oväsentligt om ett land har en sådan kombination av skatter, arbetsmarknadsregler, utbildning, forskning osv. att i landet genererat kapital också investeras där för att bygga upp de nätverk som är så viktiga för att den ekonomiska utvecklingen skall bli uthållig. Motsatsen är ett internationellt kapital som betraktar Sverige och andra länder som forna imperiestater betraktade sina kolonier. Det blev förvisso också verksamheter i kolonien. Men det blev ingen egen utveckling. Sverige för drygt hundra år sedan är ett strålande exempel på motsatsen. Internationellt och svenskt kapital förenades med entreprenörskap och arbetskraft i en mycket företagarvänlig stat. Finansministern driver ett nationalekonomiskt resonemang om sambandet mellan sparande och realinvesteringar samt om tillgång till internationellt riskkapital som jag känner igen från en del seminarier med ekonomer i Uppsala. Vad dessa inte har kunnat visa eller ens göra troligt är hur man skall förklara benägenheten att investera i och bygga en verksamhet i ett visst land. Varför är det t.ex. populärare att investera och flytta företag till Finland? Naturligtvis finns det flera förklaringsgrunder. Men att dubbelbeskattning av företagsvinster är en av de viktigaste står klart för de flesta svenska och internationella ekonomer och också bland dem som investerar, vilket kanske är ännu viktigare, nämligen företagen. Finansministern medger också att det är en bidragande orsak till att t.o.m. statliga företag flyttar till Finland. Finansministern har inte direkt svarat på tre av mina fyra delfrågor. Jag har fått besked om att det blir någon förändring av dubbelbeskattningen inom överskådlig framtid, men jag upprepar mina andra frågor. Tillväxt är ett övergripande mål för regeringen. Hur kan tillväxten i Sveriges ekonomi stimuleras genom dubbelbeskattning av riskkapital? Eftersom finansministern flera gånger hävdat att han vill ha rättvisa skatter vill jag fråga om han tycker att det är rättvist att riskkapital skall beskattas hårdare än riskfria investeringar. Jag har fått en motfråga om varför vi skall skapa en olikformig beskattning av sparandet i Sverige. Jag förstår inte frågan, eftersom jag är ute efter att skapa en likformig beskattning av sparandet. Men det kanske är i den högre skolan. Jag vore tacksam för ett förtydligande. Sedan finns det ett positivt yttrande av finansministern att han föredrar en sänkning av förmögenhetsskatten före en reducering av dubbelbeskattningen. Vi måste ha ett helhetsgrepp om alla kapitalskatter.

Fru talman! Jag vet inte om jag skall uppfatta interpellantens benämning av mig som extremliberal som en beskyllning eller som en komplimang eller ingendera. Jag tror att det är få som skulle använda det uttrycket om min person och mitt uttryckssätt. Jag inser som Carl Erik Hedlund sade på slutet att man självfallet måste ha en helhetsbild av kapitalbeskattningen. I skattesamtalen har vi gått igenom ett antal av de inslag som finns i vår kapitalbeskattning. Det handlar i sista hand om att man måste bestämma sig för strategi om vad man vill åstadkomma för resultat. Jag har klart redovisat att tillväxtaspekten och sysselsättningsaspekten är för mig utomordentligt värdefulla. Det är klart att det hade underlättat - där håller jag med vad Carl Erik Hedlund sade i början - om det hade funnits en tillförlitlig redovisning vetenskaplig forskning eller något auktoritativ källa. Det hade gjort att man kunnat säga att det här finns samband som är utomordentligt klara. Den och den skatten eller den och den typen av beskattning leder till de och de effekterna när det gäller tillväxt och sysselsättning. Så är det tyvärr inte. Det är lite mer komplexa förhållanden. Därför handlar det i sista hand om att man måste göra avvägningar och prioriteringar. Jag har gjort en sådan prioritering i svaret. Självfallet är jag också beredd att gå vidare med just helhetsperspektivet kring kapitalskatterna för att se vilka effekter det kan ge för sysselsättning och tillväxt i fortsättningen.
Fru talman! Jag tror inte att finansministern tillhör extremliberalerna. Det var snarast svaret, där finansministern talar om det internationella kapitalet med en viss förtjusning, som föranledde min kommentar. Jag tror över huvud taget inte att det finns så många extremliberaler av den art som jag åsyftade i riksdagen. De flesta har en ganska balanserad syn på detta. Eget kapital är samma sak som riskkapital. Det genereras på olika sätt. Det uppstår av ett sparande. Man tar av sitt sparande oavsett om inkomsterna kommer från löner eller överskott i verksamhet och sådant. Om det riskkapitalet investeras i Sverige ger det grund för företag som bygger upp och utvecklas. Vi har ett antal sådana små nätverk eller clusters som det heter på engelska. Gnosjö är ett område. Vi har också Skellefteåområdet, Piteåområdet, Sjuhäradsbygden och liknande där vi har en företagaranda och där man genererar kapital från företagsverksamhet som kan investeras på nytt. Om man beskattar det kapital som kommer fram dubbelt, oavsett om det är investering i Volvo eller i något annat, söker man naturligtvis andra vägar där man får en högre avkastning efter skatt. Det ser vi exempel på. Fonder i Luxemburg och på andra ställen, som svenska staten inte har någon kontroll över, växer. Vi ser också hur internationella företag kan köpa upp svenska företag. Det kan vara positivt om det ingår i en strukturutveckling. Men det är definitivt inte positivt om företag köps upp för att sedan läggas ned eller att de inte får den uppskattning, den tillsyn eller det mervärde som det innebär att huvudkontor och andra verksamheter finns runtomkring. Det föder tillväxtfaktorer. Därför anser jag och många med mig, framför allt i näringslivet, att just dubbelbeskattningen är en av de viktigaste frågorna för att åstadkomma en bättre tillväxt. Det är inte den enda faktorn, det vill jag inte säga. Men det är därför land efter land avskaffar dubbelbeskattningen. Eftersom vi är utsatta för en internationell konkurrens om riskkapital borde det vara klokt att vi även i Sverige på den här punkten blir internationella och ställer upp och visar att vi kan konkurrera med andra länder med ett gynnsamt företagarklimat. Jag har inte någon ytterligare fråga. Jag har fått svar från finansministern, och vi har olika uppfattningar, kanske inte i grunden men om den takt som detta skall genomföras i. Jag känner att detta är mycket angeläget. Jag är djupt oroad. Jag hade en diskussion med statsrådet Östros om samma sak när han var skatteministern. Där varnade jag för den utflyttning av större svenska företag som då kunde anas. Den är nu på gång, och det är inte bra. Det uppmärksammas internationellt. Det kommer att göra att det blir än svårare.

Fru talman! Jag har bara en kort fråga till finansministern. Det är en upprepning av Carl Erik Hedlunds fråga som han inte fick svar på. Jag undrar vad finansministern menar i sitt svar när han skriver att han inte förstår varför Carl Erik Hedlund vill att vi skall vidta en åtgärd som skapar en olikformig beskattning av sparandet i Sverige.

Fru talman! Carl Erik Hedlund har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ge svenska bryggerier möjligheten att på likartade villkor med t.ex. Danmark möta konkurrensen och därmed kraftigt reducera den illegala och privata införseln av öl från utlandet. I och med EU-inträdet ökade möjligheterna för resande att för privat bruk föra in öl som beskattats i ett annat medlemsland utan att punktskatt skall betalas i Sverige. Vid kommersiell införsel av öl till Sverige skall däremot enligt gällande regler inom EU alltid punktskatt betalas i det land där ölen säljs för konsumtion. Genom lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter har tullen sedan den 1 juli 1998 fått förbättrade möjligheter att kontrollera transporter och postförsändelser av alkoholvaror från ett annat medlemsland. Regeringen föreslog i proposition 1996/97:1 en sänkning ölskatten fr.o.m. den 1 januari 1997. En enhetlig skattesats föreslogs för allt öl över 2,8 volymprocent alkohol. Regeringen ansåg då att gränshandeln i södra Sverige med framför allt danskt starköl hade tagit så stora proportioner att det var nödvändigt att vidta motverkande åtgärder. De uppskattningar av den privata införseln av öl som görs av SIFO på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen visar en minskning av privatinförseln sedan sommaren 1998. Enligt vad jag har erfarit kan man i Danmark köpa s.k. discount-öl till ett mycket lågt pris. Även vid en kraftig sänkning av den svenska ölskatten skulle det svenska ölet, med nuvarande prissättning, inte kunna konkurrera med denna typ av öl. Om svensk bryggerinäring har konkurrensproblem är detta naturligtvis oroande. Jag har dock svårt att se att dessa problem enbart skulle bero på den svenska ölskatten. Bryggerinäringen har ett eget ansvar för att stärka sin konkurrenskraft. Jag är således inte beredd att utlova någon sänkning av ölskatten.
Fru talman! Tack för svaret! Den här gången var det kort, rakt och mycket upplysande. Finansministern säger att det naturligtvis är oroande om svensk bryggerinäring har konkurrensproblem, men han anser inte att detta enbart skulle bero på den svenska ölskatten. Näringen har ett eget ansvar för att stärka sin konkurrenskraft, och finansministern tänker inte föreslå någon sänkning av ölskatten. Det är ett tråkigt besked för bryggarna, för deras anställda och för finansministern själv. Det är ett problem för bryggerinäringen men också för den svenska staten. Ölskatten ger allt lägre intäkter. Jag har aldrig hävdat att ölskatten ensam skulle vara boven i dramat. Det finns därför anledning att granska vilka andra konkurrensparametrar som bryggarna förfogar över. Först har vi kvaliteten. Är den för dålig i förhållande till utländskt öl? På den frågan kan man tryggt svara nej efter alla test som har varit i internationell ölpress. Finansministern säger ju också att andelen svenskt starköl ökar i Systembolagets statistik. Då kommer vi till marginalerna. Bryggerinäringen har ju förklarat att man sänker sin marginaler om man genom försäljningsökningar kan slå ut kostnaderna på större volymer. Eftersom Systembolaget har monopol på detaljistledet ligger det i statens händer att se över detaljistmarginalen. När ölskatten sänktes 1997 passade Systembolaget på att höja sin marginal till 5:10 kr per liter. Det skall jämföras med hur hög detaljhandelsmarginalen är i Danmark. Den är under Lägger man till momsen på marginal och ölskatteskillnaden kommer man upp i mycket stora skillnader. Den svenska staten drar in 15:81 kr i detaljistmarginal, dvs. till Systembolaget, ölskatten samt moms på dessa två faktorer. Det kan jämföras med motsvarande kostnad på ca 7:50 kr i Danmark. Priset är således helt avgörande för ölkonsumtionens utveckling. Med en ökande tillgång på privatinförd och smugglad öl är bryggerierna och deras anställda förlorarna tillsammans med det svenska samhället, både staten och allmänheten. Minskande skatteintäkter och ökad illegal verksamhet tillsammans med arbetslöshet och nedläggande av bryggerier verkar sannerligen inte vara någon bra affärsidé. Under tioårsperioden före EU-inträdet ökade starkölsförsäljningen totalt sett i snitt med 6 1⁄2 % per år. Även folkölsförsäljningen ökade under den här perioden med 5,8 % per år. I dag är bilden helt annorlunda. Samtidigt finns det SIFO-mätningar som visar att konsumtionen av öl inte minskar. Däremellan finns då privatimporten och smugglingen. För att undanröja dessa negativa förutsättningar för den svenska bryggerinäringen måste vi anpassa såväl ölskatten, detaljhandelsmarginalen som bryggarnas marginaler. Det vi kan diskutera här är ölskatten. För några veckor sedan blev en person fast som hade infört 12 500 liter i tank. I socialministerns lagrådsremiss säger han att det kan bli svårare i framtiden att upprätthålla den relativt höga beskattningen av alkoholdrycker. Herr finansminister! Varför har konsumtionen minskat när antalet restauranger är fler, varumärkena blir fler och tidningarna har öltest varje månad och varför bröts den uppåtgående trenden så totalt 1994?

Fru talman! Jag vill korrigera de uppgifter som Carl Erik Hedlund nämnde på en punkt. Han beklagade att jag och staten skulle få se att det blev mindre skatteinkomster. Så är det faktiskt inte. Under 1998 fick staten in mer skatteinkomster på öl än under 1997. Det är en viktig upplysning. Det blev inte minskade skatteinkomster förra året i förhållande till 1997, utan de blev faktiskt ökade skatteinkomster.

Fru talman! Men hur är utvecklingen 1999? Vi befinner oss nu ett halvår in på 1999. Enligt den i och för sig bristfälliga statistiken - det är i alla fall de uppgifter jag har fått - har vi nu sett en minskning av intäkterna på öl. Den fråga jag ställde till finansministern var vad finansministern har för rimlig förklaring. Först gick försäljningen under en tioårsperiod stadigt upp med 6,5 %. I samband med EU-inträdet och de nya införselbestämmelserna både för kommersiell verksamhet, dvs. lastbilar som kommer in, och för privatpersoner har den kraftiga trenden sedan brutits. I stället har vi fått en nedåtgående trend i försäljningen av öl, såväl av starköl som av folköl och lättöl. Det måste ju ha hänt någonting. Om man nu skall sätta någon tillit till de SIFO-mätningar som görs säger en viss del av svenska folket att man dricker lika mycket eller kanske t.o.m. mer. Då får vi alltså en kriminalitet. I USA under förbudstiden på 20-talet föddes den organiserade brottsligheten. Vi har paralleller till detta i Sverige både när det gäller öl, alkohol och tobak. Det är ligor som agerar. Motorcykelgäng betingar sig en beskyddaravgift av smugglarna på 10 % av värdet enligt uppgifter från tull och polis. Jag kan naturligtvis inte vidimera att det är riktigt eftersom jag inte har kontakt med det här. Jag får bara referera det som har angivits för oss i föredragningar. Då är det inte bara ett skatteproblem utan även ett samhällsproblem. Jag önskar att finansministern svarar på om han kan tänka sig någon annan rimlig förklaring till att vi har fått ett brott på utvecklingskurvan. Personligen tycker jag faktiskt att det känns förnedrande att stå vid sundet och se det lämmeltåg av svenskar som åker buss, hyr vagnar och åker över sundet för att köpa pilsner, beroende på att man inte anser sig ha råd att köpa det i Sverige. Varför skall vi exportera arbetstillfällen till andra länder när vi kan brygga gott öl i vårt land? Av detta får vi ju ingen skatt alls. Det är den danska staten som får de skattekronor som blir av detta. Vi ser enligt Systembolagets egen statistik hur försäljningen går i södra Sverige, och bryggarna vittnar gemensamt om detta. Det här tycker jag är ett samhällsproblem som vi måste åtgärda nu. Vi kan inte vänta till nästa år när Öresundsbron öppnar och vi får en ännu större trafik.
Fru talman! Jag fick ta fram proposition 100, och jag studerar här vad det står om prognos på alkoholskatt och utfall. Jag konstaterar att finansministern själv i prognosen för 1999 räknar med lägre inkomster på alkoholskatten än för utfallet för 1998, till skillnad mot vad finansministern nyss anförde.
Fru talman! Det gäller att hålla sig till korrekt information. Jag sade att 1998 var statens inkomster från ölskatten högre än 1997. Det som nu sades i det senaste inlägget var inte det som jag talade om 1998, utan det var en prognos för 1999. Lås oss återkomma när vi ser det faktiska resultatet för 1999. Det här är s.k. vilseledande information.

Fru talman! För statistik och kalenderbitarna tycker jag att vi kan vara överens om att i proposition 100 som lämnades till riksdagen alldeles nyligen räknade finansministern med något lägre intäkter på alkoholskatt än för året innan. Det är vi överens om. Sedan har finansministern också redogjort för hur det ligger till ytterligare ett par år tidigare. Men prognosen tyder på en minskning. Det är otvetydigt så.

Fru talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är trevligt att se socialministern här. Sedan, fru talman, vill jag visa en av fem korgar med namnunderskrifter. Det är tusentals namnunderskrifter som har kommit in i det här ärendet. Aldrig någonsin har socialutskottet fått ta emot så många brev från upprörda människor. Det är klart att det är svårt och bär emot att spara på dem som är gamla och sjuka. Visst är det angeläget att vidta åtgärder för att minska samhällets kostnader för läkemedel. En god ekonomisk hantering är alltid viktig, men vilka är de verkliga kostnadsökningarna för läkemedel? Det är komplicerat att överblicka. Visst kostar nya, oftast mycket effektiva, mediciner mer än gamla. Visst har vi fler äldre människor som behöver medicin. Det är utgiftssidan som föranlett klagolåten från huvudmännen och även krav på en time-out för introduktionen av nya läkemedel. Men landstingen ser ju inte intäktssidan. De ser inte den högre livskvaliteten, de minskade sjukskrivningarna, de färre sjukpensioneringarna och den ökade produktionen när fler kan arbeta. De tycks inte ens se den egna intäkten i form av färre operationer och mindre behov av vårdplatser. Det föreligger en hälsoekonomisk paradox. Läkemedlen frigör resurser och höjer livskvaliteten samtidigt som landstingens budgetsituation i det begränsade perspektivet verkar förvärras. Bakom den upphetsade stämningen inför läkemedelsnotan ligger också att de nya s.k. komfortmedicinerna gjort entré. Här har en oklar lagtolkning medfört att man trott att dessa nu aktuella och alla tillkommande måste subventioneras vid varje tillfälle de skrivs ut. Möjligheten att förskriva preparaten utan subventionering när orsaken inte kan anses vara strikt medicinsk har inte observerats. Här gör utskottet på moderat initiativ ett enigt tillkännagivande om ett lagförtydligande. Om nu regeringen, fru talman, inte kan se läkemedlens intäktssida och inte tror på sådana åtgärder som hjälper förskrivarna till bästa rutiner, rationaliseringar och avmonopolisering så är ändock förslaget inte acceptabelt. Det innebär kraftigt ökade kostnader för dem som har en hög läkemedelskonsumtion och slår naturligtvis särskilt hårt mot dem i små omständigheter. Människor som har stort behov av läkemedel skall garanteras detta genom ett rimligt högkostnadsskydd. Det är för mig en gåta att regeringen kan föreslå en besparing på 1,4 miljarder på dem som behöver medicin, samtidigt som den vill genomföra en maxtaxa i barnomsorgen, en taxa så konstruerad att den förstärker dagens orättvisor. De stora vinnarna är de som har sina barn på dagis, och de stora förlorarna är de som vill ta hand om sina barn själva. Man anser sig nu kunna lägga ytterligare 1,7 miljarder första året på en maxtaxa och sedan öka på efterhand upp till 5,1 miljarder om året. Samtidigt säger man sig ha så illa ställt att gamla och sjuka måste betala 1,4 miljarder mer. Är det underligt att det jäser? Men regeringens supportrar, t.ex. av förslaget lidande miljöpartister och plågade vänsterpartister, säger kanske att man ju ger de svagaste pensionärerna en höjning av pensionstillskottet. Sällan har, fru talman, något blivit så sönderkritiserat av pensionärsorganisationer och kommuner som pensionstillskottshöjningen. Förutom hisnande administrativa problem för en 18 månaders förändring, oerhört välbeskrivna i ett brev till utskottet av en plågad ekonom vid omsorgsförvaltningen i Skövde, är förslagets träffsäkerhet dålig då det gäller att skydda personer med låga inkomster och stort medicinbehov. På grund av bostadsbidragets konstruktion, skattesystemets utformning och kommunernas ovana att ha inkomstrelaterade taxor kommer pensionärerna i mycket liten utsträckning att kompenseras. Det mesta går i stället direkt ned i kommunernas fickor. Fru talman! Det är lätt att låta orättvist raljerande och kritisk mot detta förslag. Det vore mig fjärran. Jag skall därför låta företrädare för majoriteten ute i ett av våra landsting komma till tals. Jag fick ett brev från majoritetskoalitionen i Östergötlands läns landsting, dvs. från socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister - en inte helt okänd majoritetskonstellation och dessutom mycket välkänd av utskottsmajoritetens talesman Conny Öhman, f.d. landstingsråd i Östergötland. Representanterna för denna hedervärda koalition skriver: "Först och främst är förslaget djupt orättvist." Vidare: "De som drabbas av beslutet är framförallt barnfamiljer, äldre, svårt sjuka och funktionshindrade." Man redogör sedan för flera alternativa förslag som utbildning, råd och stöd till förskrivarna samt för alternativinkomsterna på grund av minskat vårdbehov m.m. - sådant som ligger oss moderater nära. Man slutar med: "Slutsatsen blir att regeringens förslag om en höjning av högkostnadsskyddet för läkemedel till 1 800 kr är ett dåligt förslag utan rimlig motivering." Det är så sant som det är sagt, fru talman. Jag delar helt undertecknarnas, det socialdemokratiska landstingsrådet Bo Petterssons, det vänsterpartistiska landstingsrådet Björn Grips och Miljöpartiets Agneta Nilssons synpunkter. Om flera sådana företrädare för respektive parti fanns här i riksdagen skulle många sjuka och gamla få det bättre. Fru talman! Hur svagt förslaget är framgår också av att 8 % i dag, med 1 300 kr som högkostnadsskydd och 400 kr som gräns för reducering av avgiften, inte anser sig ha råd att ta ut sin medicin. Trots avbetalningsmöjlighet står 20 000 i kö hos kronofogden. Hur många kommer inte att ha råd när högkostnadsskyddet blir 1 800 kr och gränsen för reducering 900 kr? Astma och allergiförbundet tror att 20 % av astmatikerna inte kommer att hämta ut sina mediciner. Hur många kommer att be om avbetalning, och hur många är det då som inte är kreditvärdiga? För att rädda ansiktet vill nu majoriteten höja gränsen för kreditprövning från 1 500 till 1 800 kr. Det betyder ju bara att människor som i övrigt, med alla mått mätt, inte anses kreditvärdiga nu kommer att beviljas kredit på offentliga medel, och kronofogdarna kommer att få ännu mer att göra. Fru talman! Vår utgångspunkt är att människor som har ett stort behov av läkemedel också skall garanteras dessa genom ett rimligt högkostnadsskydd. Vi föreslår därför att dagens högskostnadsskydd ersätts med en frivillig försäkring. Den skall ha en premie om 1 200 kr per år. Ansluter man sig till försäkringen, som skall administreras av försäkringskassan, ingår alla receptbelagda mediciner. Den enskilde betalar endast 25 kr i expeditionsavgift vid varje inköpstillfälle, inget mer. Den som väljer att inte teckna försäkringen får betala hela kostnaden för det receptbelagda läkemedlet upp till 1 500 kr i likviditetsskydd. Man kan när som helst ansluta sig till försäkringen, som gäller tolv månader från det tillfälle man ansluter sig. Om man inte är försäkrad och råkar ut för en sjukdom som kräver mediciner kan man ansluta sig efter det att det första receptet har expedierats. Väljer man detta tillvägagångssätt betalar man mellanskillnaden mellan vad läkemedlet kostade och likviditetsskyddet i inträdesavgift. Barn under 18 år omfattas av vårdnadshavarens försäkring och betalar således inte. En familj med två vuxna och två barn under 18 år vet att den betalar 2 400 kr per år jämfört med regeringens förslag som kan innebära 3 600 kr. Förslaget ger de svagaste med höga kostnader ett bättre skydd. Det finns, fru talman, möjligheter till ytterligare besparingar genom rationaliseringar och genom att mindre förpackningar förskrivs i större utsträckning. Vi vill också understryka vikten av att förskrivarna utbildas och har tillgång till ett väl utvecklat datorstöd, så att den enskilde förskrivaren löpande kan följa sin förskrivning och sitt förskrivningsmönster. Fru talman! Problemen runt läkemedelskostnaderna visar hur olämplig överföringen av kostnadsansvaret till landstingen var. Vi moderater reserverade oss också redan i utredningen mot detta. Alla våra farhågor har snabbare än vi kunnat befara visat sig befogade. Vi anser att kostnadsansvaret för läkemedel skall återföras till staten, så att det bl.a. blir möjligt att göra en bättre avvägning mellan de direkta läkemedelskostnaderna och läkemedlens övriga effekter på samhällsekonomin. Vi anser också att det s.k. receptregistret bör avvecklas. Till ärendet hör, fru talman, också frågan om apoteksväsendets utformning. Vi anser att Apoteksbolagets monopol bör upphävas. Det är en fråga om vårdtillgänglighet och service. Sverige är ett av de få västländer som har ett statligt monopol för detaljhandel med läkemedel. Vi delar denna tvivelaktiga ära med Kuba, ett land knappast känt för mångfald men väl för planekonomi. Svensk läkemedelsdistribution har utretts gång på gång. 1990-talet har kännetecknats av överlappande utredningar, som i stort sett alla kommit fram till att monopolet bör avskaffas. Eftersom detta varje gång varit ideologiskt fel slutsats har det tillsatts en ny utredning, som kommit fram till detsamma, varför en ny utredning tillsatts, osv. Regeringen och socialdemokraterna stöder sig i dessa frågor huvudsakligen på departementsskriften Apoteksbolagets framtida roll som togs fram av en arbetsgrupp i departementet - jag tror det var 1995. Den blev grundligt avrättad, bl.a. av Konkurrensverket. Man skrev i sitt utlåtande: "Enligt Konkurrensverkets mening underskattar arbetsgruppen konkurrensens och särskilt prisets betydelse som konkurrensmedel för att uppnå en effektiv kostnadspress till nytta för konsumenterna." Vidare skrev man: "Enligt Konkurrensverkets uppfattning har inte arbetsgruppen kunnat visa att ett fortsatt monopol för Apoteksbolaget är nödvändigt för att tillgodose konsumenternas behov." Fru talman! Monopol är ineffektiva och skadliga var de än finns och bör avskaffas. Ett avskaffande av Apoteksbolagets detaljhandelsmonopol skulle öka tillgängligheten och ge egenvården bättre förutsättningar. En privatisering av Apoteksbolaget skulle leda till billigare läkemedel, vilket skulle minska kraven på fortsatta besparingar på de sjuka. Som jag redan tidigare sagt är regeringens hållning märklig, att hellre bevara ett dyrt monopol än underlätta för gamla och sjuka. Det har bedömts att en avreglering på tre till fem års sikt skulle ge ca 1 miljard, alltså en stor del av den besparing man gör på de sjuka. Regering och socialdemokrati utnyttjar med stöd av vänster och miljöparti gamla och sjuka för att bekosta ett ideologiskt betingat planekonomiskt monopol. Utgångspunkten för apotekens verksamhet måste vara att människan sätts i centrum, både när det gäller service och när det gäller säkerhet. Alla människor skall vara garanterade en fullgod service. Ambitionen måste då vara att öka apotekens service och tillgänglighet. Frankrike 20 000. En normal västeuropeisk standard tycks vara att ha ca 1 apotek på 3 000-4 000 invånare. Sverige har 1 apotek på ca 10 000 invånare. I en liten svensk stad finns i bästa fall 1 apotek, som förvisso inte är nattöppet. I en fransk stad av samma storlek finns 4 apotek, varav alltid något är nattöppet. I hela Sverige finns bara ett enda nattöppet apotek. Under det senaste året har antalet apotek minskats med 25 samtidigt som, av vad jag har sagt, alla borde förstå att antalet borde ha ökats. Fru talman! Apotekets monopol bör ersättas med licensierad försäljning av läkemedel. Enskilda apotek bör kunna säljas ut till privata eller kooperativa företag. Läkemedelsverkets kontroll och godkännande är en garanti för säkerhet och kvalitet. Ytterligare ett skäl för att avskaffa monopolet är att tillgängligheten ökar om receptfria mediciner, s.k. OTC-preparat, kan säljas i vanliga affärer samt om receptbelagda mediciner kan köpas i privata affärer under farmaceutisk ledning. Här finns en väl förberedd handel klar för att öka servicen till allmänheten. Fru talman! Läkemedel skulle enligt alla utredningar bli billigare vid en fri konkurrens, och det har tidigare fått regeringen att synas vackla i sin planekonomiska nit när det gäller Apoteksbolagets monopol. Men se då har Landstingsförbundet rusat till Apoteksbolagets hjälp och försvarat monopolet med att de administrativa kostnaderna för landstingen skulle öka vid en avmonopolisering. Ett bättre erkännande av hur patientfrånvänt man arbetar går knappast att få. Bestämmelserna om apotekens detaljhandelsmonopol bör upphävas. En avreglering på området, förenklade hanteringsmetoder, konkurrens från postorderdistribution och nya apoteksformer skulle leda till stora rationaliseringseffekter. Fru talman! Det här är en bedrövlig proposition. Jag yrkar därför bifall till reservation 1, innebärande avslag på propositionen. Jag står givetvis också bakom våra övriga yrkanden.

Fru talman! Det är många människor i Sverige som har hört av sig med anledning av den här propositionen.

Det finns bakom varje brev en smärta, en oro och en ångest, och det tycker jag är beklämmande år 1999. Väldigt många människor har också frågat: Hur kan en socialdemokratisk regering tillsammans med miljöparti och vänsterparti lägga fram förslag som gör att det kanske bara är de som har de största ekonomiska resurserna som kan få vård och behandling? Den frågan tycker jag att majoritetens företrädare Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna skall svara medborgarna på. Jag kan inte förstå det. Kristdemokraterna säger absolut klart och tydligt nej till försämringar i högkostnadsskyddet. Vi tycker redan att det är för dåligt. Anledningen till att vi säger nej är att vi anser att det är oetiskt att de människor som redan är drabbade så hårt skall få ökade bördor. De som inte orkar bära skall få ryggsäckar med kilovis av ytterligare bördor. Vi accepterar inte att det är den enskildes ekonomiska situation som avgör om man skall få vård och behandling. Ingen skall behöva avstå från vård och behandling av ekonomiska skäl. Vård och behandling skall man få inte enbart för att man har gjort sig förtjänt av det eller betalat sin skatt. Vård och behandling skall man få därför att man är människa. Detta är en djup ideologisk fråga, och det är en grundbult i ett välfärdssamhälle. Samtidigt har vi kristdemokrater under flera år påpekat att man måste se till helheten för enskilda människor. Det är så lätt att säga att en viss åtgärd innebär bara en liten höjning - inom tandvården, inom läkemedelsavgifterna osv. Totalt sett blir det ändå omöjliga bördor att bära. Anledningen till att vi en gång i vårt land införde det s.k. högkostnadsskyddet var att den enskilde skulle veta vilka egna kostnader man maximalt skulle få för den egna vården och behandlingen. Som bekant förekommer det nu en mängd olika avgifter, men man ser sällan till helheten. Därför vill vi kristdemokrater ha en översyn för en samordning av de olika avgifterna, så att den enskilde vet vilken kostnad som kan uppkomma under ett högkostnadsskydd. Först då kan man garantera trygghet. Det här har vi utvecklat i en reservation. Vi har i vårt land den principen att våra avgifter till sjukvården betalas via skattsedeln. Vi kristdemokrater tycker att det är en bra princip. Men ännu viktigare är att vården fungerar när man behöver den, och vi ser nu att det börjar fallera inom många områden av sjukvården. Det räcker inte längre med det som vi har betalat in, utan vi skall betala mer. Vårdköer och annat är exempel på att det inte fungerar. I propositionen saknas det också helt en konsekvensanalys av vilka kostnader som skulle uppstå om den sjuke inte får sin medicin. Jag tycker att det måste kännas som ett nederlag för socialministern i dag att man inte ens har förmåga att göra en prognos av vad det skulle kosta om en patient inte tar sin medicin. Jag tänker på de kroniskt sjuka, kanske på reumatiker som har behov av sin medicin bara för att kunna vara i rörelse. Skulle de inte ha råd att ta ut denna medicin utan får avstå från den, skulle det bli oerhört mycket andra kostnader. Vi vet ju att läkemedelskostnaderna har ökat. Det kan vi inte sticka under stol med. Trots det har vi internationellt sett inte höga läkemedelskostnader. Men det är också kommunicerande kärl i frågan om medicinerna. Alla vet att medicinkostnaden ökade när Losecbehandlingen för t.ex. magsårspatienter kom men också att det blev en kvalitetsökning för den enskilda människan. Kirurgklinikerna fick minskade kostnader när man inte behövde operera, och många liv sparades tack vare den här behandlingen. Också många sjukskrivningspengar sparades. Men man har inte alltid förmåga att se de här kommunicerande kärlen, utan man ser bara att läkemedelskostnaderna har stigit i höjden. Samtidigt är människors livskvalitet oerhört viktig. Det är svårt att sätta prislappar på detta, men det är ack så viktigt i alla fall. De icke materiella kvaliteterna måste komma fram tydligare. Enligt de prioriteringsprinciper som Prioriteringsutredningen och också vi i riksdagen har fastslagit skall människor med kroniska sjukdomar prioriteras högst när resurserna fördelas. Det gäller också mediciner. Vi har också föreslagit det i vår motion. Jag skall i likhet med Leif Carlson med glädje notera att också utskottet har ett tillkännagivande när det gäller de regler vi har för rabatterade läkemedel. Det är nästan genant att vi fattar sådana beslut att det inte blir klara regler. Det är nu viktigt att man rättar till det. Här kan pengar rinna bort oerhört fort. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 4. Givetvis står vi kristdemokrater bakom de reservationer som vi finns med på. Men för att spara tid här i kammaren, som man brukar säga, yrkar jag bifall endast till reservation 4. Målet för Kristdemokraternas vård och omsorgspolitik är att ge trygghet och medmänsklig omsorg åt alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller yrke. Alla har samma rätt att leva ett värdigt liv. Ingen skall behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. Inkomsten skall aldrig styra om eller när man skall ha tillgång till läkemedel. Därför stämmer regeringens förslag om höjning av högkostnadsskyddet inte överens med människovärdesprincipen. Fru talman! Jag tycker att det är utomordentligt allvarligt. Jag har tidigare ställt en fråga, och jag ställer den gärna till socialministern. Jag är också glad att socialministern är här i dag. Varför skall behandlingens art vara avgörande för kostnaden? Om förslaget vinner riksdagens bifall, vilket jag hoppas att det inte gör, kostar det mer om man får en behandling med medicin än om man får en kirurgisk behandling. Alltså är det på vilket sätt läkaren föreslår en behandling som avgör vad det skall kosta. Hur stämmer det med rättvisa? Hur stämmer det med trygghet? Hur stämmer det över huvud taget med de principer vi har? Jag kan ju inte rå för om jag drabbas av en sjukdom där det behövs en behandling med medicin eller om jag drabbas av en sjukdom där det är kirurgisk behandling. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Jag tror att det är många som liksom jag undrar var rättvisan finns någonstans. Kanske vi också borde se över det inför framtiden.

Fru talman! "Nu går skam på torra land." "Det är sällan man ser ett förslag från regeringen som är så allsidigt uselt." Det är två citat.

Ett förslag som enligt min och Centerpartiets uppfattning är synnerligen dåligt underbyggt och illa genomtänkt och som drabbar redan utsatta grupper hårt. Förslaget verkar ha tillkommit i en hast utan en ordentlig analys av vad det får för konsekvenser för människor som tack vare bra mediciner kan leva ett normalt liv utan smärta och plågor. Vi centerpartister redovisar i vår motion att det är fullt möjligt att vidta åtgärder för att sänka läkemedelskostnaderna utan att det drabbar dem som är i stort behov av att få läkemedlen subventionerade. Vi säger bestämt nej till försämringen av högkostnadsskyddet. Vi vidarebefordrar också till Socialdepartementet ca 2 500 namnunderskrifter som kommit oss till del med protester mot förslaget. Jag vill också inledningsvis yrka bifall till reservation nr 5 och nr 11, men jag står självfallet även bakom övriga centerreservationer. Fru talman! Jag tycker att riksdagens vänstermajoritet faktiskt visar en brist på engagemang för den enskilda människan och hennes problem. Många äldre människor och sjuka människor känner sig kränkta. Så skall det inte behöva vara i Välfärdssverige år 1999. Det borde vara en självklar rätt att alla skall få de läkemedel de behöver även om man inte har så hög inkomst. Tillgång till sjukvård och läkemedel är en grundläggande rättighet för alla medborgare om det skall finnas någon rättvisa och jämlikhet i samhället. Högkostnadsskyddet infördes då Karin Söder var socialminister. Vi skall vara rädda om dess fördelningpolitiska profil. Självfallet sticker det i ögonen att försämra för redan utsatta medan läkemedelsindustrin gör miljardvinster. Regeringen, Vänstern och Miljöpartiet står nu i begrepp att medvetet försämra för många människor. Man är beredd att äventyra både hälsa och vård. För barnfamiljer, kroniskt sjuka och funktionshindrade blir försämringen ytterligare en ekonomisk börda att bära. Risken är ju så uppenbar. Om inte människor får de läkemedel de behöver blir det ökade kostnader för sjukvård och fler sjukskrivningar. Sammantaget kan ett förslag som var menat som en inkomst för staten i stället bli en större utgift. Centerpartiet ställer sig bakom föreslagen höjning av pensionstillskottet. Vi gör det för att vi i alla tider arbetat för att förbättra för de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. I väntan på pensionsreformen vill vi således höja pensionstillskottet, inte som delvis en kompensation för höjda läkemedelskostnader utan som en förbättring av dessa gruppers ekonomi generellt. Fru talman! Problemen med de ökade läkemedelskostnaderna måste åtgärdas. Det hjälper dock inte att angripa symtomen utan det är de grundläggande orsakerna till skenande läkemedelssubventioner som skall åtgärdas. Den kraftiga kostnadsökningen har sina orsaker i, vilket också regeringen skriver i propositionen, den demografiska utvecklingen, att allt större del av läkemedlen skrivs ut i öppenvård samt tillkomsten av dyrare nya läkemedel. Bättre och effektivare läkemedel är en starkt bidragande orsak till en bättre och effektivare sjukvård. Utvecklingen inom läkemedelsområdet går snabbt, och många nya läkemedel har hjälpt många kroniskt sjuka att leva ett nästan normalt liv. Läkemedlen och utvecklingen inom sjukvården bör ses i ett sammanhang. Läkemedlen är en viktig faktor i sjukvården, men de skall självfallet användas rätt. Det skall inte finnas några hinder för att de som har behov av läkemedel skall få dem, men samtidigt skall en alltför vidlyftig förskrivning granskas. Socialstyrelsen har i studier visat att många äldre i t.ex. sjukhemsboende konsumerar för mycket läkemedel - 40 % har tio eller fler läkemedel samtidigt, och 76 % av de boende har någon form av psykofarmaka. Studien pekar på en risk för överkonsumtion som i vissa fall försämrar hälsan. Lösningen är inte heller här ett försämrat högkostnadsskydd. I stället handlar det om ökad medicinsk kompetens inom äldrevården, informationsöverföring mellan olika förskrivare m.m. De erfarenheter vi dragit av tidigare förändringar av frikortet, vilket vi inte fråntar oss medansvar för, visar att det är de grundläggande åtgärderna som måste till. Vi har från Centerpartiet visat på en lång rad av åtgärder som bör vidtas för att få ett stopp på de skenande läkemedelskostnaderna och förhindra försämringen av högkostnadsskyddet. Vi måste lyckas, för i annat fall kommer övrig hälso och sjukvård att trängas ut. Enligt Centerpartiets uppfattning borde regeringen lägga kraften på att fullt ut nyttja de möjligheter som överförandet av ansvaret för läkemedel till landstingen ger, t.ex. genom bättre ordinationsrutiner, noggrannare kontroll av hur läkemedel förskrivs, utvecklade arbetsformer för läkemedelskommittéerna och en ökad priskonkurrens på läkemedel i Sverige. Några av förslagen vill jag fördjupa genomgången av. Fru talman! Apoteksbolagets monopol bör avvecklas för att öka prispressen och förbättra servicen. Sverige är i dag det enda OECD-land som har ett statligt monopol avseende detaljhandel med läkemedel. Apoteksbolagets framtid och läkemedelsförsörjning har varit föremål för utredning i flera omgångar under 1990-talet. I utredningen Läkemedel i vård och handel finns t.ex. förslag om hur apoteksverksamheten i framtiden kan regleras. Utredningen föreslår att Apoteket AB skall finnas kvar men att även privata apotek skall kunna etableras. Centerpartiet anser att utgångspunkten för apoteksverksamheten skall vara att människan sätts i centrum i fråga om både service och säkerhet. Alla människor skall, oavsett bostadsort, vara garanterade en fullgod service på lika villkor. Vi bör öka apotekens service och tillgänglighet. Vi anser att enskilda apotek bör kunna säljas ut till kooperativa eller privata företag. Apotekets monopol bör ersättas med licensierad försäljning av läkemedel. Läkemedelsverket har en viktig uppgift att se till att säkerhet och kvalitet säkerställs. Tillgängligheten ökar om receptfria mediciner i större utsträckning kan säljas i vanliga affärer. Säkerhetsaspekten måste betonas. Glesbygdsservicen får, enligt den modell som Centerpartiet förordar, på intet sätt riskeras. Det är ett krav från Centerpartiets sida. Olika utredningar pekar på att en konkurrensutsättning bör leda till en 15 procentig kostnadsreducering, vilket skulle kunna minska kostnaderna med en bit över en halv miljard kronor. Apotekskunderna har genom läkemedelsförmånen en självklar rätt att betala genom delbetalningar. Detta måste de lokala apoteken lämna tydlig information om. Centerpartiet anser att Sverige behöver fler apotek för att ge medborgarna en fullgod service. Postorderapotek, eller postapotek, kan bli ett värdefullt komplement. Erfarenheterna från bl.a. USA, Holland och Schweiz är goda. Lägre läkemedelspriser med 10 20 %, tidsvinster och avsevärt förbättrad service är något som redovisas. Centerpartiet känner till att mindre försök görs av Apoteket AB. Vi vill se en betydligt snabbare och resolutare satsning, vilket också framgår av reservation nr 12. Inom landstingens läkemedelskommittéer pågår ett viktigt arbete med att pressa kostnaderna för läkemedel. Enligt uppgift går det t.ex. att spara närmare 300 miljoner kronor på att byta ut de vanligaste blodtryckssänkande medicinerna mot billigare men medicinskt lika effektiva läkemedel. I Västerbotten är man t.ex. i full färd med att ersätta vissa läkemedel med billigare och lika bra parallellimporterade. Det är intressant och prispressande. En stor andel av läkemedlen som säljs nyttjas aldrig. Mindre förpackningar, informations och utbildningsinsatser är exempel på åtgärder som krävs. Sjukvårdshuvudmännen har numera rätt att fritt upphandla läkemedel för den slutna vården, men de har inte möjlighet att på egen hand förhandla med läkemedelsföretagen om priserna. Centerpartiet anser, som framgår av reservation nr 10, att landstingen bör ges den möjligheten. Av reservation nr 7 framgår dessutom att vi vill införa en receptavgift på 10 kr för att ge en viss begränsande effekt. Fördelen med en receptavgift är att den är lätt att administrera och att den belastar alla kunder, även dem som inte är berättigade till högkostnadsskydd. Vi vill även se en ökad satsning på egenvård. Möjligheten att få fler läkemedel receptfria bör prövas. Tillkännagivandet om tydliggörande av förskrivningsreglerna är nödvändigt, efter de uppgifter som framkommit, och dessutom är det bråttom. Fru talman! Vid hälso och sjukvårdsdebatten här i kammaren för 14 dagar sedan uttryckte jag min stora förvåning över att Vänstern och Miljöpartiet ställer sig bakom försämringen av högkostnadsskyddet - en åtgärd med sådan tydlig bakvänd fördelningspolitisk profil. Vänsterpartiet har försökt skylla på utgiftstak och Miljöpartiet på att man får ge och ta i förhandlingar. Jag tycker att de argumenten från dessa båda partier är svaga. Dessutom ger dessa partier i annat sammanhang sken av att man vill kraftigt utvidga högkostnadsskyddet. Det är dubbla budskap, och det är avslöjande. Jag avslutar mitt anförande med att ställa frågan till företrädare för Vänstern och Miljöpartiet: Hur kan ni ställa er bakom regeringens förslag? Till socialministern vill jag ställa frågan: Vore det inte vettigt, efter all den kritik som framkommer, att dra tillbaka förslaget?

Fru talman! Förslaget om förändringar i högkostnadsskyddet är ett orättfärdigt förslag, som drabbar dem som har stora behov av läkemedel. Dessutom är förslaget framhastat för att rädda utgiftstaket. Det enklaste sättet för regeringen och dess stödpartier var tydligen att låta de enskilda människorna få ta ansvaret. Visserligen sägs i propositionen att en utredning skall tillsättas som skall se över läkemedelsförmånen, men det kommer ju att dröja innan sådana förslag kommer så långt som till riksdagen. Under tiden riskerar läkemedelskostnaderna att fortsätta att stiga, och då finns det väl risk för att högkostnadsskyddet förändras uppåt ytterligare en gång. Fru talman! Självklart anser Folkpartiet också att det är oroande att samhällets utgifter för läkemedel ökar år från år och att det är nödvändigt att vidta åtgärder. Vi har i vår motion fört fram förslag till hur man skall komma till rätta med detta. Vi har även i vår motion med anledning av vårpropositionen anslagit medel som skall täcka upp kostnaderna tills effekterna av våra förslag kan slå igenom. I propositionen saknas helt en samhällsekonomisk analys av läkemedelskostnaden. Vi anser att en sådan måste göras. Läkemedel är ingenting extra utöver annan vård som ges, utan läkemedel är en del av en behandling och i vissa fall den enda behandlingen. Det finns naturligtvis flera förklaringar till att läkemedelskostnaderna har ökat, och i betänkandet från HSU 2000, Reform på recept, har tagits fram en del. Ädelreformen och andra strukturella reformer har naturligtvis bidragit, speciellt då övergången från sluten till öppen vård. Detta medför att läkemedelsförsörjningen, som hittills finansierats av staten, ökar på bekostnad av läkemedelsförbrukningen i den slutna vården, som finansieras av landstingen. Den verkliga drivkraften är emellertid att nya och dyrare läkemedel konkurrerar ut äldre och billiga. De läkemedel som stod för den dominerande andelen av både läkemedelskostnaderna och kostnadsökningarna är medel mot sjukdomar i centrala nervsystemet, mag-tarmkanalen, hjärt-kärlsystemet och andningsorganen. Den främsta förklaringen till de kraftiga kostnadsökningarna för dessa fyra läkemedelsgrupper är att något eller några nya och mycket dyra läkemedel har fått stort genomslag i försäljningen. 1988 och 1994, förklaras med nya läkemedel mot migrän och mot depressioner. Losec, som används mot sjukdomar i mag-tarmkanalen, står för en ökning som uppgick till 600 miljoner under samma tidsperiod. Kostnadsökningen för hjärt-kärlsjukdomar var 375 miljoner. Det förklaras till stor del med att högt blodtryck behandlats med nya läkemedel. Samma sak gäller astma, där inte bara nya läkemedel har tillkommit, utan också bättre inhalatorer. Mönstret är det samma i flera andra läkemedelsgrupper. Om man ser denna utveckling samhällsekonomiskt kan man naturligtvis också se vinster. Nya läkemedel kan ersätta en annan behandlingsform, t.ex. en operation, eller leda till snabbare tillfrisknande och därmed minskade sjukskrivningskostnader. I andra situationer kan bättre läkemedel medföra att patienten i större utsträckning klarar sig utan kostsam service och omvårdnadsinsatser. HSU 2000 konstaterar i sitt betänkande Reform på recept följande: "Det är således inte ett problem i sig att kostnaderna för läkemedelsförmånen ökar om förskrivningen optimeras från såväl medicinsk som samhällsekonomisk synpunkt". Det är detta som man inte har tagit hänsyn till i propositionen. Vi från Folkpartiet har lagt fram förslag för att nå dit. Fru talman! Beslutet om att kostnadsansvaret för läkemedel även i öppen vård skall överföras till landstingen anser vi är riktigt. Det är där kostnaden uppstår, och det är där en kontroll av kostnaderna kan utövas. Läkemedelskommittéerna spelar här en avgörande roll. Tyvärr har deras arbete inte kommit i gång tillräckligt snabbt, kanske bl.a. beroende på att landstingen ännu inte helt har tagit över kostnadsansvaret. Det finns exempel på att man har nått framgång. Som Kenneth Johansson bl.a. nämnde tidigare har landstinget i Västerbotten sparat nästan två miljoner kronor under första halvåret 1999 genom att parallellimportera läkemedel. Under hela 1999 räknar man med att tjäna 10 miljoner kronor. Folkpartiet föreslår en noggrannare uppföljning av läkemedelsförskrivningen. Det måste också bli lättare för den enskilde läkaren att följa upp sin egen förskrivning. Det beslut som riksdagen har tagit om receptförskrivningsregister måste omgående omsättas i praktiken. Då först kan en uppföljning av förskrivningen ske både av den enskilde läkaren och av läkaren tillsammans med läkemedelskommittén. Det måste också bli enklare för läkarna att finna likvärdiga men billigare mediciner. Den modell som utvecklats inom Stockholms läns landsting med datahjälpmedel kan utgöra ett exempel på hur man kan få enkel hjälp vid förskrivningstillfället. Ett exempel på hur man kan spara pengar genom förskrivning av likvärdiga men billigare mediciner är SBU:s rekommendationer om mediciner vid högt blodtryck, som enligt beräkningar från Nätverket för läkemedelsepidemiologi skulle innebära besparingar på 300 miljoner kronor per år. Folkpartiet föreslår också att det år 1993 införda referensprissystemet utvidgas. Riksdagen beslöt år 1992 att samhällssubventionen enbart skulle gälla det billigaste preparatet i de fall det fanns i praktiken identiska läkemedel. Enligt en rapport från NEPI i fjol ledde det beslutet till besparingar det första året med bortemot 500 miljoner kronor och under åren 1993-1996 med sammanlagt nästan en miljard kronor. I den rapporten redovisas också beräkningar av vad en utvidgning av utbytbarheten skulle ha gett år 1996 jämfört med referensprissystemet. En sådan utökning av användningen av generika, dvs. läkemedel där patentskyddet upphört, skulle kunna spara upp till 510 miljoner kronor. Fru talman! I socialutskottets betänkande finns ett tillkännagivande som bl.a. tillmötesgår ett yrkande från Folkpartiet om ett klarläggande i frågan om och i så fall på vilket sätt den förskrivande läkaren skall kunna avgöra om ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen eller ej och därmed vara subventionerat. Här avses i första hand medel som Viagra och de nya bantningsmedlen. Den frågan anser utskottet att regeringen skall behandla med förtur. Det tycker vi är bra. Det här är en rad förslag som regeringen borde ha tänkt på i stället för att höja högkostnadsskyddet. Det är fakta som har funnits på bordet under en längre tid och som har varit tillgängliga för alla som har velat sätta sig in i frågan. Fru talman! Regeringen har inte satt sig in i dessa frågor, och man har än mindre satt sig in i situationen för dem som är i behov av läkemedel. Förslaget innebär att det fr.o.m. den 1 juni, alltså inom två veckor, kommer att vara den enskilde som står för hela kostnaden upp till 900 kr under en tolvmånadersperiod - i dag är det 400 kr - samt att kostnaderna för de mest läkemedelsbehövande höjs från dagens 1 300 kr till 1 800 kr. Det är en höjning med nästan 40 %. Den enda grupp som regeringen föreslår skall kompenseras för det kraftigt försämrade högkostnadsskyddet är de pensionärer som har rätt till pensionstillskott. För dem som har rätt till fullt pensionstillskott innebär det 509 kr per år. Detta riskerar dock att bli en enda stor bluff, eftersom det finns risk att kommunerna i sina beräkningar av kostnader för hemtjänst och liknande och av förbehållsbeloppet räknar in detta tillskott på 509 kr. Därmed riskerar man att det i stället blir både högre avgifter och högre kostnader för pensionären. Barnfamiljer drabbas också av höjningen - inte minst de familjer som har hemmaboende barn både under och över 18 år. Det är inte ovanligt i dag att man har både ett och två barn över 18 år hemmaboende. De som drabbas allra hårdast är naturligtvis de kroniskt sjuka och de som har olika funktionshinder och som redan i dag har extrakostnader för exempelvis sjukresor, hemtjänst och hjälpmedel. De har på grund av sjukdom och handikapp redan i dag ofta extrakostnader på flera tusen kronor i månaden. Vi har också erfarit att alltfler skuldsätter sig för att ha råd med vård. Siffror från skuldrådgivningsbyrån i Stockholm visar att 15 % av hushållen där har tvingats skuldsätta sig för att hålla sig friska. Orsakerna är höjda avgifter för sjukvård, tandvård och läkemedel i kombination med arbetslöshet och försämrade socialbidrag. Fru talman! Efter denna uppräkning av vilka som kommer att drabbas av förslaget om höjning av högkostnadsskyddet tycker jag att jag klart har bevisat vad jag sade i inledningen av mitt anförande om att detta är ett orättfärdigt förslag. Jag betvivlar att man kommer att nå den besparingseffekt som anges i propositionen. Sedan förslaget blev känt har läkemedelsinköpen ökat. Även om regeringens beslut om begränsning av inköpen har införts kommer hamstringen att fortsätta. Det går att få nya recept av doktorn och på det viset hamstra läkemedel och hinna nå upp till högkostnadsskyddet innan det nya börjar gälla. Detta visar sammantaget på hur ogenomtänkt hela propositionen är och på att man inte ens kommer att nå det besparingsmål man anger. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ställa några frågor till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Hur har ni resonerat när ni har gjort dessa prioriteringar i vårbudgeten? Vad är det som är så mycket viktigare än att hålla nere kostnaden för läkemedel för de människor som är i störst behov av dessa? Jag vill också speciellt fråga Vänsterpartiet, som tydligen är det parti som har fått igenom kompensationen till de sämst ställda pensionärerna, om hur man tänkte när man föreslog detta. Tänkte ni inte på följderna, dvs. att höjda bidrag också ger höjda avgifter? Det som staten ger tar kommunerna tillbaka. Tänkte ni inte på de pensionärer som inte har fullt pensionstillskott? Det är oftast ensamstående kvinnor, som ligger precis över gränsen för att kunna få detta tillskott. Nu får de också extra kostnader. Kvinnor med väldigt låga pensioner är kanske de pensionärer som är allra sämst ställda i Sverige i dag. Till er alla tre, slutligen, vill jag säga följande: Tänkte ni inte alls på de kroniskt sjuka och handikappade, som redan i dag har jättestora extrakostnader? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, som innebär avslag på propositionen. Är det så, vilket jag hoppas, att kammaren bifaller reservation nr 1 så att vi får ett avslag på hela propositionen, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Miljöpartiet stöder de budgetmål som riksdagen har satt upp. Det är viktigt för den allmänna tilltron till samhällsekonomin att man håller fast vid uppsatta mål. Därigenom kan valutakursen stabiliseras, inflationen hållas nere och räntan hållas låg. Trots att ekonomin ser bra ut på lite sikt krävs vissa besparingar och utgiftsbegränsningar i år och nästa år för att man skall kunna hålla fast vid statens utgiftstak och nå det fastlagda överskottsmålet för de offentliga finanserna. Redan i höstbudgeten var marginalen liten, och läget har försämrats genom stora överskridanden på vissa områden. Bl.a. har statens utgifter ökat för medlemsavgiften till EU, för sjukförsäkringen och för läkemedelskostnaderna. En av de åtgärder som Miljöpartiet har accepterat för att möjliggöra att budgettaket inte spräcks och för att minska statens kraftigt ökade kostnader för läkemedelssubventionen är en höjning av beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid inköp av läkemedel från 1 300 kr till 1 800 kr. Den höjningen medför som mest en utgiftsökning för den enskilde med 42 kr i månaden medan statens kostnader för läkemedelssubventionen minskar med ca 1,4 miljarder kronor per år. Samtidigt som vi hellre hade sett att besparingen hade hamnat på något annat område, t.ex. det militära försvaret, finns det fog för den föreslagna förändringen. Kostnaden för läkemedelsförmånen har, som utskottet anger i sitt betänkande, ökat kraftigt under 1990-talet. Mellan 1990 och 1998 ökade statens kostnader från knappt 7 miljarder kronor till drygt 13 miljarder kronor. Samhällets kostnader för läkemedel ökar i en takt som inte är hållbar samtidigt som den andel som patienterna själva betalar har sjunkit långt under den nivå som man förutsatte när läkemedelsreformen genomfördes. Vi delar därför regeringens bedömning att åtgärder måste vidtas för att hejda den här utvecklingen. Förutom höjningen av högkostnadsskyddet initieras också en total översyn av läkemedelsförmånen. En viktig fråga som bör ingå i den översynen är om läkemedel som mer syftar till att höja patientens livskvalitet än att lindra och bota sjukdom skall omfattas av läkemedelsförmånen. Översynen skall också omfatta förskrivningssystemet över huvud taget. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan med ett undantag. Det gäller mom. 5. I det avseendet yrkar jag bifall till reservation nr 6. Miljöpartiet har länge begärt att en översyn skall göras av högkostnadsskyddssystemet i syfte att inkludera tandvårdsförsäkringen i den allmänna sjukförsäkringen. Vi har svårt att förstå varför sjukdomar och skador i munhålan i det här sammanhanget skall behandlas så annorlunda jämfört med sjukdomar och skador i andra delar av kroppen. Jag måste också kritisera den moderata frivilliga läkemedelsförsäkringen, som skulle innebära ett tak för individens läkemedelskostnader på 1 200 kr per år och därför framställs som ett lockande alternativ till den röd-gröna majoritetens tak på 1 800 kr när det gäller högkostnadsskyddet. Problemet med den moderata modellen är att den knappast går ihop ekonomiskt. Det är långt under 30 % av svenska folket som kommer upp i en läkemedelskostnad på över 1 200 kr per år. Och de flesta av dem som gör det är över 65 år. Frågan är då: Varför skulle 30 % av befolkningen i åldern 18-65 år betala för moderaternas frivilliga försäkring? Jag undrar hur ni har kommit fram till den siffran. Jag kan inte se annat än att er modell skulle innebära en storförlust för staten som måste betalas med ännu fler moderata nedskärningar än de 17 miljarder som ni redan vill skära i den ekonomiska tryggheten vid sjukdom och handikapp i ert alternativ till vårbudgeten. Kristdemokraternas Chatrine Pålsson fick det att låta som att den röd-gröna majoriteten vill avskaffa högkostnadsskyddet helt, inte bara för läkemedel utan också för sjukvård. Så är det ju inte. Jag har svårt att förstå att gränsen för solidaritet med svaga och sjuka skulle ligga just vid 1 300 kr medan det skulle vara osolidariskt vid 1 800 kr. Kristdemokraternas retorik skorrar också betänkligt om man sätter detta i samband med deras eget budgetförslag. Man föreslår nedskärningar på 7 miljarder i den ekonomiska tryggheten vid sjukdom och handikapp medan man satsar åtskilliga miljarder på sänkta aktieskatter och det militära försvaret. Var finns rättvisan? frågar Chatrine Pålsson. Den finns i alla fall inte i kristdemokraternas budget.

Fru talman! Först har jag bara en kort fråga till Matz Hammarström. Du talar vackert om behovet av att man skall göra besparingar. Det kan jag hålla med om. Men varför väljer man de gamla och sjuka och tycker samtidigt att man kan gå med på 1,7 miljarder under kommande år till en maxtaxa? Det skulle vara intressant att veta. Jag vet inte heller riktigt hur Matz Hammarström har resonerat när 8 % inte har råd att hämta ut medicin i dag när det mesta som man kan få betala på en gång är 400 kr. Jag undrar hur många som inte kommer att ha råd om det nu blir 900 kr. Ömmar Matz Hammarström speciellt för kronofogden, så att han skall vara väl sysselsatt? Är det en insats i att minska arbetslösheten att man ger mer jobb åt kronofogdarna? Jag trodde knappast att jag skulle behöva gå igenom försäkringarnas principer. Men jag kan nämna t.ex. en brandförsäkring. Det kan kännas otryggt om det finns risk för att man skall råka ut för en brand, eftersom man då kan få en stor utgift. Man vill kanske hellre ha en lägre avgift, vars storlek man känner till. Det betyder att många av dem som det inte brinner hos betalar till detta. Det finns alltså en solidaritet med dem som råkar ut för brand och som skulle få höga kostnader. Det är samma idé när det gäller det här. Man vet inte om man råkar ut för kostnader för läkemedel. I dag har 40 % inte några kostnader alls. 70 % betalar mindre än 500-600 kr, och 80 % betalar mindre än 1 300 kr. Men det finns en otrygghet och en osäkerhet. Om vi skall kunna ha subventionen kvar för dem som har de stora kostnaderna måste vi bredda basen så att fler - de som inte betalar några pengar i dag för läkemedel - bidrar till dem som har kostnader. Det kallas solidaritet. Man undviker otryggheten. Människor vet vilka utgifter de kommer att få - 100 kr i månaden. Det är rimligt att betala det i stället för att ha en otrygghet. Man vet ju aldrig om man råkar ut för det här. Det är försäkringsprincipen.
Fru talman! Det var mycket på en gång. Jag hade till en början ingen penna. Därför kanske jag missade någonting. Jag tror ändå att det är svårt för er att få det här att gå ihop. Eftersom bara 6 % av befolkningen i dag har frikort och kommer upp i maxbeloppet tror jag inte att ni får 30 % av befolkningen mellan 18 och 65 år att betala 1 200 kr. Du tror att det handlar om det allmänna försäkringsresonemanget, att man betalar för säkerhets skull. Jag tror inte att man gör det i det här fallet. Du sade att 8 % inte har råd att betala i dag. Det finns ett förslag till förändring när det gäller avbetalningsmöjligheter som jag tror kommer att göra att fler kommer att kunna betala sin medicin. Sedan gör du en jämförelse med maxtaxan. Du undrar hur vi kan spara i det här avseendet när vi satsar på maxtaxan. Det är ju ingen hemlighet att vi inte tycker att förslaget om maxtaxan är särskilt bra. Vi ser än så länge dessa pengar som pengar till kommunerna. Sedan får vi se om det går att hitta en modell för en maxtaxa. Jag tror att det kan bli svårt att hitta en sådan modell som inte innebär problem för kommuner eller barn, men det återstår alltså att se. Dessutom gäller pengarna för maxtaxan, som du säkert vet, från 2001. Den omedelbara anledningen till höjningen av högkostnadsskyddet är att man skall klara utgiftstaket 1999 och 2000. Därför går det inte att ställa dessa förslag mot varandra på det sätt som du gör.
Fru talman! Det man fokuserar på när man säger att något är dåligt är att man vill spara på det som man även framöver tycker är mindre viktigt och i stället försöka satsa på dem som är svaga. Det skulle man ha markerat här. Det finns också många andra skäl. Man kan alltid ifrågasätta hur många som ansluter sig till en försäkring. Men om vi ser oss om i landet finner vi att försäkringar inte är ovanliga. De finns för allt möjligt. Folk uppskattar tryggheten. Det vet man genom beteendevetenskapen. De vill veta att de kanske har en utgift på 100 kr i månaden i stället för osäkerheten. Säg att man har ett par barn som kan bli sjuka. Man vet inte. Blir de det det här året eller inte? Då är tryggheten att veta en planerad utgift långt värdefullare än att spara den här hundralappen. Man vet att om man har otur råkar man plötsligt ut för en mycket större utgift. Det är det hela idén bygger på. Samtidigt är detta det enda sättet att klara läkemedelskostnaderna för dem som har det svårast. Vi måste vidga basen till att omfatta dem som har turen att vara friska just det året, så att de bidrar till finansieringen. Annars kommer kostnaderna hela tiden att läggas på dem som har de största behoven. Det här är den möjlighet som finns. Vi vet genom erfarenhet från andra försäkringar att det är ett sätt som är bra, därför att det ger trygghet. Det ger förutsebara utgifter. Man kan planera sin ekonomi. Räknar man med rimliga anslutningsgrader kommer man fram till att man tar in betydligt mer pengar än regeringen gör.
Fru talman! Det går inte att göra den jämförelse som Leif Carlson gör mellan allmänna försäkringar och just den här. En avgörande faktor är att differensen mellan försäkringspremien i ert förslag och den faktiska kostnaden om man behöver läkemedel är väldigt liten om du t.ex. jämför med en villaförsäkring. Vad kostar villaförsäkringen jämfört med vad du får betala om ditt hus brinner ned? Du kan inte göra sådana jämförelser. Er modell går inte ihop ekonomiskt. Det är i alla fall mycket osannolikt. Du talar om att satsa på dem som är svaga. Hur rimmar det med besparingarna i er vårbudget, 13 miljarder på kostnaderna för sjukdom och handikapp?
Fru talman! Jag vill påstå att jag blev ganska besviken på Miljöpartiet när jag förstod att man hade gått med på det här förslaget. Det är på grund av att jag trodde att man hade en helt annan ideologisk utgångspunkt. Jag kan inte heller förstå varför maxtaxa på dagis skulle vara viktigare än svårt sjuka människor. Matz Hammarström raljerade lite över att jag hade menat att man skulle avskaffa sjukförsäkringen. Det har jag aldrig sagt. Någonstans finns en smärtgräns, där enskilda människor som inte är förmögna inte klarar av att få den nödvändiga vården och behandlingen. Sjukresan kostar, läkarbesöket kostar. De kostnaderna har också höjts. Medicinerna kostar. Allt detta skall den enskilde kunna betala när han eller hon blir sjuk. Det blir oerhört tunga bördor att både drabbas av sjukdom och att inse att man inte har råd att hämta ut sin medicin. Jag har fått frågan ett antal gånger, eftersom jag är sjuksköterska: Vilken av de här medicinerna är viktigast för mig att ta ut? Jag har inte råd att ta ut alla medicinerna. Jag måste få fråga Miljöpartiet: Är detta en ny färdriktning i Miljöpartiet, att man låter sjuka människor drabbas så hårt som det här förslaget innebär?
Fru talman! Chatrine Pålsson säger att hon blev besviken på Miljöpartiet på grund av hållningen i den här frågan. Jag har varit besviken på Kristdemokraterna länge på grund av avståndet mellan er offentliga retorik och det som ni faktiskt jobbar för här i riksdagen. Jag tog upp några aspekter av det när det gäller er vårbudget. Ni föreslår nedskärningar på stora belopp i det ekonomiska trygghetssystemet vid sjukdom och handikapp, medan ni satsar på sänkta aktieskatter och det militära försvaret. Någonstans finns det en smärtgräns. Ja, jag håller med om det. Men vi anser uppenbarligen att smärtgränsen ligger något högre än 1 300 kr per år, att det här beloppet är möjligt. Däremot delar vi kristdemokraternas uppfattning att vi måste ha en bred översyn och samordning av hela högkostnadsskyddssystemet.

Fru talman! Det är ofta vanligt i sådana här debatter att man plockar in andra saker, som skall debatteras vid senare tillfälle. Alla har vi våra budgetförslag som är balanserade och som skall diskuteras i ett framtida sammanhang. Vi har gjort våra prioriteringar och Miljöpartiet har gjort sina. Men de enskilda människorna - det har faktiskt kommit 3 000-4 000 brev till oss om deras situation - kan för en enda situation, för ett enda behov av behandling och läkemedel få punga ut med 1 000-2 000 kr. När man står där och inser att man inte har pengar att betala detta kan man känna sig kränkt, eftersom vi har ett system i Sverige där vi har betalat via skattsedeln. Det är därför jag menar att man måste hitta en annan nivå för att komma till rätta med detta. Jag vill också fråga: Är det så lämpligt att svälja denna ökning, om ni också är med på vårt förslag? Det var vi som först lade fram förslaget om en samordning av högkostnadsskydden. Skulle ni inte ha kunnat ha det med till er förhandling med socialdemokraterna, att vi kräver att det sker en översyn? Varför var inte det viktigt när man förhandlade med socialdemokraterna?
Fru talman! Jo, det var viktigt när vi förhandlade med socialdemokraterna. Men vi kom inte ända fram i den frågan, tyvärr. Men vi återkommer. Det lät på Chatrine Pålsson som om man skulle bli tvungen att betala 2 000 kr kontant vid första besöket på apoteket. Det är inte så. Man har möjlighet till avbetalning. Ingen behöver betala 2 000 kr kontant första gången man hämtar medicin. Jag tycker också att det är egendomligt att Chatrine Pålsson kritiserar mig för att jag lyfter in andra delar av budgeten. Det går inte att på det sätt som tyvärr en del partier ofta gör tala sig varm för olika delaspekter av budgeten utan att ta ansvar för att det hela går ihop på slutet. Om man i sin retorik framställer sig som en som värnar de svaga och sjuka i samhället och det inte riktigt finns täckning för det i partiets budget som helhet tycker jag gott att man kan påpeka det. Det har jag också gjort.
Fru talman! I mitt anförande ställde jag frågan till Miljöpartiet hur ni i all sin dar kunde ställa er bakom det här förslaget. Tidigare svar har varit att det gäller att ge och ta. I dag var det tydligare. Vi fick besked om att Miljöpartiet anser att det finns fog för det här förslaget. Jag vill fråga om det inte hade varit bättre att vidta åtgärder som inte så direkt slår mot utsatta grupper. Hade det inte varit bättre att titta på åtminstone några av de konkreta ganska snabba åtgärdsförslag som finns i t.ex. Centerpartiets motion? Dessutom trodde jag att Miljöpartiet var emot monopol och bejakade mångfald, liksom att man såg positivt på alternativa driftsformer. Hur kan ni i Miljöpartiet vara med och aktivt förhindra att det i Sverige ges sådana möjligheter som finns i så många andra länder, att t.ex. driva kooperativa eller privata apotek?
Fru talman! Det är möjligt att det kan finnas fog i framtiden för att ändra förhållandena när det gäller Apoteksbolagets monopol att sälja läkemedel. Men vi tycker inte att tiden är mogen än för det. Vi är inte redo att släppa Apoteksbolagets monopol än. Vi hade i de förhandlingar vi bedrev svårt att hitta andra åtgärder som snabbt skulle kunna bidra till att hjälpa oss att klara det utgiftstak som riksdagen - även Kenneth Johansson och hans parti - ställt sig bakom.
Fru talman! Jag beklagar att Miljöpartiet har låst möjligheterna att i framtiden avreglera apoteksmonopolet. Det är en av de strukturella åtgärder som både kan och bör göras för att få ökad konkurrens och lägre läkemedelskostnader, dvs. prispress. Jag konstaterar att det tydligen inte finns förslag på snabba åtgärder som Miljöpartiet är beredd att vidta. Man lägger över kostnaderna på redan utsatta, svaga grupper. Jag beklagar det. Där har våra partier helt olika uppfattning.
Fru talman! Den snabba åtgärden för att få minska kostnaderna är den vi föreslår skall vidtas, nämligen en höjning av högkostnadsskyddet. Men jag vill upprepa att förutom den höjningen skall det ske en total översyn av läkemedelsförmånen, som syftar till att få ned kostnaderna också på längre sikt.

Fru talman! Jag ställde ett antal frågor i mitt anförande. Jag tycker inte att jag har fått något svar från Miljöpartiet på en viktig fråga. Jag vill ställa den igen: Vad var det som var så mycket viktigare än att hålla ned läkemedelskostnaderna för de människor som är i så stort behov av läkemedel? Jag har också en annan fråga. Det låter bra och vackert att säga att man går med på höjningen nu men att det skall ske en översyn och att tandvårdskostnaderna skall ingå i högkostnadsskyddet. Hur mycket kommer det högkostnadsskyddet att ligga på, Matz Hammarström - tandvården är ju ganska dyrbar?
Fru talman! Som Kerstin Heinemann säkert förstår kan jag i dag inte säga vad den totala summan skall ligga på i ett sådant samordnat högkostnadsskydd. Det är en omöjlighet. Sedan var det frågan om vad det var som var så mycket viktigare än att hålla ned läkemedelskostnaderna för dem som är beroende av läkemedel. Kerstin Heinemann formulerade sin fråga ungefär så. Regeringen har ju riksdagens uppdrag att hålla det budgettak och överskottsmål som riksdagen har fastställt. För att regeringen skall klara det uppdraget, behöver regeringen hitta en majoritet som kan stödja en budget som gör saken möjlig. Vi undersökte under förhandlingarna olika vägar till besparingar.

Fru talman! Detta var ett svar som de som drabbas av de höga kostnaderna har svårt att förstå. Det finns andra möjligheter att spara på läkemedelskostnaderna. Det har Folkpartiet och andra partier bevisat i dag. Sedan var det att Matz Hammarström inte kan ange hur högt högkostnadsskyddet kan bli. En anledning till att läkemedels och vårdkostnaderna delades i två olika högkostnadsskydd var för att se till att de människor som har väldigt höga läkemedelskostnader skulle få det lite bättre. Om båda högkostnadsskydden läggs ihop riskerar summan att bli väldigt hög - 7 000-9 000 kr per år. Är det verkligen Miljöpartiets mening att människor skall drabbas av så höga kostnader på en tolvmånadersperiod?
Fru talman! Jag är i dag inte beredd att ange någon nivå på ett eventuellt nytt samordnat högkostnadsskydd. Vi stannade vid att det inte var orimligt att göra denna besparing i och med att det har skett en sådan enorm ökning på området för statens kostnader för läkemedelssubventioner. Vi har också förslag på andra åtgärder för att minska kostnaderna. Men för att få en effekt för 1999 och 2000 som hjälper oss att klara budgetmålen, ansåg vi denna åtgärd nödvändig.

Fru talman! Förra gången som riksdagen behandlade läkemedelsfrågorna på ett grundligt sätt var hösten 1996. Då ställde sig riksdagen bakom principen att läkemedel bör ses som en integrerad del av sjukvården och att läkemedelsnotan på sikt borde överföras till sjukvårdshuvudmännen. Då lagfästes att varje sjukvårdshuvudman skall ha en läkemedelskommitté, nuvarande regler för högkostnadsskyddet fastställdes och regler infördes för receptregister. De grundläggande idéerna bakom 1996 års beslut var bra. Många sjukvårdshuvudmän har startat ett aktivt arbete kring läkemedelsfrågor. Verkligt starka incitament att kontrollera läkemedelskostnaderna får dock inte landstingen förrän år 2001, då de beräknas överta det fulla kostnadsansvaret för verksamheten. Samtidigt måste man konstatera att utvecklingen inom läkemedelsområdet är mycket snabb. Ett antal frågor som berör läkemedel behandlades inte i samband med 1996 års beslut. Alla siffror visar att vi har en fortsatt snabb ökning av kostnaderna för läkemedel. Antalet nya läkemedel ökar hela tiden. Ökningstakten har varit exceptionellt stor under de senaste åren. Delvis är denna ökning av antalet preparat ett resultat av den gemensamma godkännandeprocessen inom EU, men framför allt ett resultat av den stora forskningsaktivitet som råder inom läkemedelsområdet. Den stora forskningsaktiviteten är självklart positiv, men innebär också att finansieringen av läkemedel blir en allt tyngre uppgift. Under de år som läkemedelskostnaderna har ökat med 10-12 % per år har sjukvården tvingats till besparingar och kraftiga effektiviseringar. En av förklaringarna till den snabba ökningen av läkemedelskostnaden är uppenbarligen att svenska läkare är snabbare och generösare med att skriva ut nya och dyrare läkemedel, även om de inte är dokumenterat bättre än äldre och billigare preparat. Vid socialutskottets hearing om läkemedel i framtiden visades mycket tydligt att det finns mycket att vinna på att förbättra informationen till förskrivande läkare. Detta är ett arbete som måste påskyndas och som på sikt kan minska kostnadsökningarna. En sammanställning redovisad av tidningen Dagens Medicin visar att det fortfarande finns betydande regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen i det här landet. I framtiden är det tänkt att fördelningen skall baseras på invånarantalet hos respektive sjukvårdshuvudman. I dag fördelas pengarna efter tidigare förbrukning. I framtiden får sjukvårdshuvudmän som i dag har en överförskrivning av läkemedel en press på sig att vidta åtgärder för att minska sin förskrivning. Många undersökningar visar också att en betydande del av de läkemedel som hämtas ut på apoteken inte används. Burkarna står kvar oöppnade hemma hos patienten. Ytterligare ett problem är att alltför många patienter inte tar de läkemedel de skall äta på det sätt de har ordinerats. Detta är ett problem som borde uppmärksammas mer i kontakten mellan läkare och patient. Läkare borde mer följa upp hur deras patienter sköter sin medicinering. Om både patienter och läkare blir mer kostnadsmedvetna skulle läkemedelshanteringen bli effektivare. Mycket talar för att antalet nya läkemedel kommer att fortsätta att öka. Jag har läst att en studie visar att läkemedelsnotan kan två och tredubblas i framtiden om allt beaktas som läkemedelsforskningen i dag har förhoppningar att klara i en framtid. Nästan varje vecka kan man läsa om genombrott inom forskningen och nya behandlingsprinciper. Även om inte allt detta leder till nya läkemedel på marknaden vet vi att nya och dyra preparat är på väg att införas för många sjukdomsgrupper, t.ex. just nu inom området reumatiska sjukdomar. Det finns också exempel på att ett och samma läkemedel kan användas både för att öka livskvaliteten och bota och lindra sjukdomar. Den utvecklingen torde bli än tydligare framöver. Antalet preparat som enbart har funktionen att öka livskvaliteten kommer också att öka kraftigt. Det är bra att regeringen uppdragit åt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att utreda vilken utveckling vi kan förvänta oss inom detta område de närmaste åren. Denna utveckling reser samtidigt frågan vad som skall subventioneras inom ramen för läkemedelsförmånen och vad den enskilda patienten skall betala fullt ut. Redan i dag finns denna problematik. Vid utskottets hearing framkom med stor tydlighet att oklarhet råder. Utskottet vill därför att denna fråga behandlas med förtur i den totalöversyn av läkemedelsförmånen som regeringen aviserar. Övriga regler i läkemedelsförmånen och förskrivningsrätt är exempel på andra frågor som inte hanterades i samband med 1996 års riksdagsbeslut. Det är bra att det sker en samlad översyn även av dessa frågor. Även andra frågor som hör samman med det planerade slutliga överförandet till sjukvårdshuvudmännen år 2001 måste självfallet klarläggas. Den fråga som tilldragit sig störst intresse är regeringens förslag till höjning av högkostnadsskyddet. Oavsett vilken kostnadspost det gäller måste grundinställningen vara att man skall ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Vårt land har bitter erfarenhet av hur det kan gå om man inte använder sig av den grundinställningen. De offentliga utgifterna för läkemedel har nästan fördubblats under 1990-talet. Antalet patienter som uppnår gränsen för frikort har ökat kraftigt. Den procentuella andel av läkemedelskostnaden som betalas av patienten har minskat. Regeringens förslag innebär att högkostnadsskyddet höjs men tyngdpunkten läggs på de patienter som har en förhållandevis liten läkemedelskostnad. Samtidigt kompenseras de mest ekonomiskt utsatta genom att pensionstillskottet höjs. Jag förstår den oro som en del grupper känner över höjningen av högkostnadsskyddet. Samtidigt kan vi konstatera att för ett antal år sedan betalades nästan 30 % av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel av den enskilde. I dag är vi nere i nästan 20 %. Kvaliteten på de läkemedel vi får för de pengar vi betalar har under den tiden ökat rejält. Självfallet är det viktigt att ingen skall behöva bli utan läkemedel. Därför höjs pensionstillskottet och systemet med delbetalning förbättras, så att patienter alltid skall erbjudas möjlighet till delbetalning. Samtidigt är det viktigt att övrigt arbete som pågår för att effektivisera läkemedelsområdet nu prioriteras. Regeringen gör i propositionen bedömningen att det inte är aktuellt att förändra ensamrätten för apoteken att ansvara för distributionen av läkemedel i Sverige. Jag tycker att det är ett bra konstaterande. Sverige har låga marginaler i distributionsledet. Många länder har klart högre nivåer. Vi kan inte lägga den utvecklingen ovanpå kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige. Fyra partier har reserverat sig mot förslaget. Moderaterna återupprepar sina kända ståndpunkter. De yrkar avslag på regeringens förslag, som innebär en kostnadsminskning med ca 1 miljard. Moderaterna vill i stället har besparingar på 3,7 miljarder på läkemedelsområdet. I och för sig är det klädsamt att Moderaterna i årets motion har plockat bort de 200 miljoner kronor som man har återanvänt i flera år, nämligen besparingar på kostnader som redan är nedlagda. Man har tydligen insett att den kritik man fick på den punkten var hållbar och plockar bort de pengarna. Det är klädsamt för Moderaterna. I övrigt bygger förslaget, som redan sagts, på att friska människor frivilligt skall betala in 1 200 kr per år. Man kan fundera över hur många människor som kommer att göra det. Den som är mellan 20 och 40 år och känner sig fullt frisk tänker kanske inte på sjukdomar och läkemedelsbehov. Tror verkligen Moderaterna att människor frivilligt kommer att betala in 1 200 kr? Om inte faller hela grunden för er matematik på detta område, precis som Matz Hammarström sade förut. Då blir det inte de besparingar ni tror er få ut. Samtidigt vet vi att Moderaternas kraftiga skattesänkningar allvarligt skulle drabba vårdens förutsättningar att bl.a. jobba effektivt med läkemedelsområdet. Vad Kristdemokraterna egentligen vill på läkemedelsområdet är svårare att utröna. I sin sjukvårdsmotion skriver de att de vill införa den fria listan igen. I dagens reservation ser jag ingenting om den fria listan. I den ekonomiska motionen finns ingen finansiering av förslaget om att återinföra den fria listan. Det är symtomatiskt för Kristdemokraternas sätt att resonera i olika frågor. Det upprepades av Chatrine Pålsson här i dag att man inte kan blanda in andra saker när man pratar om en fråga. Om man läser Kristdemokraternas ekonomiska motioner framgår att Kristdemokraterna vill försämra tryggheten vid sjukdom och handikapp för människor med upp till 6,5 miljarder kronor. Karensdagar och annat påverkar självfallet den ekonomiska situationen för människor som är sjuka. Det är den totala situationen för människor som är sjuka som är det intressanta, eller hur, Chatrine Pålsson? sin ekonomiska motion skriver man att det i motionen om läkemedelsförmåner finns förslag som rymmer kostnadsreduceringar för innevarande år på 800 miljoner kronor. Var i er läkemedelsmotion kan man hitta detta, Kenneth Johansson? De förslag ni framför där kan omöjligt ge sådana stora effekter för innevarande år. Folkpartiets reservation bygger ungefär på samma resonemang, nämligen att alla 35 000 förskrivare av läkemedel vid varje förskrivningstillfälle, i princip fr.o.m. i dag, skulle handla helt optimalt. Vid varje möjligt tillfälle skriver man ut generika. Vid varje tillfälle följer man SBU:s rekommendationer. Man följer kontinuerligt sitt eget förskrivningsmönster. Jag skulle önska att det vore så. Men att tro att man kan basera en ekonomisk plan på att var och en av de 35 000 förskrivarna fr.o.m. i dag skulle handla optimalt vid varje förskrivningstillfälle är att hysa en ekonomiskt from förhoppning, liknande de förhoppningar Folkpartiet hade på den ekonomiska utvecklingen då man satt vid regeringsmakten. Fru talman! Vi befinner oss ungefär i halvtid mellan 1996 års beslut och det tänkta slutmålet år 2001. Mycket arbete återstår. Målet är att uppnå en optimal användning av läkemedel, att få så medvetna aktörer som möjligt på arenan samt att ta till vara de möjligheter läkemedel ger men också vara observant på de risker som finns på detta område. Även när det gäller läkemedel måste vi använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt och ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till socialutskottets hemställan och avslag på de framlagda reservationerna.

Fru talman! Conny Öhman tar upp många saker som belyser det orimliga, att man har lagt kostnadsansvaret på landstingen som inte överblickar intäktssidan. Han exemplifierar utmärkt när han tar upp preparat mot reumatiska sjukdomar. Conny Öhmans hemlandsting säger att man kanske kan räkna med en ökning med 1-2 miljarder av läkemedelskostnaderna. Det är en katastrof för ett landsting. Samtidigt räknar man med att samhällsintäkten i allt övrigt ligger på 5 miljarder. Det är den överblicken vi måste ha, i stället för att försöka ta ut kostnaden från dem som är sjuka. Dagens system leder bara till att högkostnadsgränsen måste höjas hela tiden. Man måste titta efter något nytt. Det gäller att få in flera i systemet, som betalar till det men inte ger upphov till utgifter. Det är vad en försäkring gör. Den erbjuder trygghet och översyn över den egna ekonomin. Den försäkrade råkar inte ut för överraskningar. På detta sätt kommer även de som ett år har turen att inte få några medicinkostnader att bidra till kostnaderna. Det är naturligtvis också attraktivt för företag att erbjuda sina anställda, som ju ofta är yngre och friska och inte har stora medicinkostnader, en löneförmån där det ingår att man har en läkemedelsförsäkring. Då får man in friska pengar som kommer dem som har stora behov till del. Det gör det inte med nuvarande system. Det betyder att de sjuka bara kommer att få betala mer och mer i det hela. Sedan har vi naturligtvis andra förslag, t.ex. avmonopolisering och andra verksamhetsformer. Vi vet från t.ex. utländska försök med andra distributionsformer att det kan ge 10-20 % lägre kostnader. Och det är ju det vi måste åt.
Fru talman! Leif Carlson säger i klartext att det gäller att få in fler som betalar. Då är frågan om man skall tro på moderaternas modell att fler kommer att frivilligt betala 1 200 kr. Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att människor som känner sig fullt friska och som ser det här med sjukdomar som något som ligger ganska många år framåt i tiden kommer att frivilligt betala på det sätt som Leif Carlson har förhoppningar om. Sedan kan man ju undra, Leif Carlson, om moderaterna tänker tillämpa politik på fler områden. Man kan undra om moderaterna har förhoppningar om att de som inte omfattas av något slags system frivilligt skall betala till de systemen också. Är det frivillighetens väg vi skall gå när det gäller att försöka lösa de ekonomiska problemen? Då tror jag att vi kommer att få ganska många problem med kostnadsutvecklingen i samhället. När det gäller avvägningen mellan intäkter och kostnader är det precis den möjligheten sjukvårdshuvudmännen får. Leif Carlson, som har varit verksam inom sjukvården, känner ju till att det var ganska vanligt för ett antal år sedan att man resonerade på det sättet att man kunde vidta ett antal åtgärder inom sjukvården som faktiskt innebar att man överförde kostnader på staten, som var ansvarig för läkemedelsnotan. Nu får man möjlighet i vården att väga olika åtgärder mot varandra. Jag kan säga att mitt eget landsting i Östergötland har lagt ut budgetar på olika produktionsområden, där man har en kostnadspost för läkemedel och har möjlighet att väga den mot andra kostnadsposter. Hittills, Leif Carlson, talar allt i mitt hemlän för att detta har varit bra och effektivt, och man har haft kontroll på kostnaderna.
Fru talman! Det är väl därför som partikamraten och landstingsrådet i Östergötland skriver att det är ett ovanligt dåligt förslag som man lägger fram. Han har sällskap också av Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare, så på något sätt är tydligen Östergötland avvikande från den linje som förs av samma partier här i riksdagen. Det är ju så att man i landstingen inte har överblick över samhällsekonomiska effekter. Man ser inte sjukskrivningar, förtidspensionering, produktionseffekter. Därför är det olämpligt. Hur man än lägger ut det, är det ingen bra väg att göra på det sättet. Det enda man kan överblicka är alltså de direkta medicinska insatserna. När det gäller försäkring och frivillighet tycker vi att det är frivilligt att man erbjuder något som är bra, så att människor utnyttjar det. Människor är rädda för osäkerheten att plötsligt kanske ha 1 800 kr att betala ut och inte ha pengar. Det kanske är precis före midsommar, och det året kanske socialministern eller biträdande socialministern inte har beslutat att dela ut barnbidraget tidigare. Då kan man inte klara det här, och det är olustigt. Däremot kan man planera om man betalar 100 kr i månaden för det hela. Vi har räknat lågt. Bland dem som är unga och friska kanske inte mer än 30 % tycker att det viktigt. Men de som har barn vet att det är viktigt att känna trygghet. Vi tror att de som har högre kostnader och som har större chans att råka illa ut i pensionsåldern och senare ansluter sig i högre grad. Men vi skall ha klart för oss att 80 % i dag inte har kostnader över 1 300 kr, utan nästan hela kostnaden ligger på dem som ligger över det beloppet. Vi måste få med dem som har låga kostnader. Det här är ett sätt att göra ett attraktivt försäkringssystem. Alla känner till försäkringar - hemförsäkringar, brandförsäkringar osv. - och vet hur det fungerar. Det ligger en solidaritet i att man själv kanske har tur och klarar sig, men att man med sin premie bidrar till att de som råkar illa ut faktiskt får en möjlighet att klara sig.
Fru talman! När det gäller förhållandena i Östergötland blandar nu Leif Carlson äpplen och päron. Det finns en viss kritik mot en höjning av de 500 kronorna, det är sant. Men Leif Carlson säger också att det finns en kritik mot att sjukvårdshuvudmannen får möjlighet att faktiskt ta hand om läkemedelsbudgeten och göra avvägningar mellan läkemedel och andra vårdinsatser. Där finns det ingen kritik, så på den punkten, Leif Carlson, hugger du nog i sten. Sedan var det ju roligt att höra en moderat tala så med emfas för att endast den som har total överblick har möjlighet att göra någonting i det här landet. Sällan har jag hört en moderat tala ett så centralistiskt språk som Leif Carlson gjorde nu. Slutsatsen av det Leif Carlson sade är väl att allt måste skötas av aktiebolaget Sverige från högsta nivå. Jag tror inte att det är en lycklig utveckling, Leif Carlson.
Fru talman! Jag blev orolig i början av Conny Öhmans anförande med tanke på hur han talade om nya läkemedel och om det man forskar fram om nya läkemedel. Det kändes nästan som om det var en hotbild. Jag tycker att det är fantastiskt att man genom forskning och utveckling kan bota alltfler sjukdomar och lindra alltmer lidande. Jag tycker att man i stället skall se det här som en vinst och inte som en belastning. Jag vill att Conny Öhman lite tydligt talar om sin och socialdemokraternas åsikter i den här frågan. Jag är övertygad om att hittar man bättre mediciner blir det en vinst inte bara för människan själv utan även för hela samhället. Den andra saken jag måste fråga om är den stora översyn av läkemedel som skall göras nu. Det är ju nödvändigt och bra. Men det har blivit alltför många sådana olika sätt som socialdemokraterna begraver problem på. Varför var det inte viktigt att göra en översyn och en konsekvensanalys av den stora ökningen av högkostnadsskyddet? I stället har man inte ens med en konsekvensbeskrivning i propositionen av vad det skulle kosta samhället om människor inte tar sin medicin. Då måste jag fråga: Är det så att man från socialdemokratiskt håll helt ogenerat lägger fram förslag om stora ökningar utan att se vad konsekvenserna blir för dem som är sjuka? Till slut, när det gäller våra karensdagar: Vårt förslag om karensdagar med högkostnadsskydd på tio dagar drabbar inte dem som är kroniskt sjuka och som är sjuka ofta. Det drabbar Conny Öhman och mig, och vi har råd att betala två dagar.
Fru talman! När det gäller nya läkemedel, Chatrine Pålsson, sade jag ordagrannt: Den stora forskningsaktiviteten är självfallet positiv. Självfallet välkomnar jag alla nya läkemedel som är bättre än de gamla. Det man kan vara lite orolig för är att den svenska läkarkåren är väldigt snabb med att introducera nya läkemedel i snabb takt, innan man kanske har en full utvärdering av vad de faktiskt står för i olika sammanhang och av hur kostnadseffektiva de är. Det är faktiskt något som jag inte är ensam om att påstå. Man kan få ganska många i läkarkåren att vidimera att det är på det sättet i Sverige. Sedan tycker jag att det viktiga är att utvärdera och titta över läkemedelsförmånen och regelverket omkring det. Det är ju det som är styrande i olika avseenden för vad som skall vara subventionerat och vad som inte skall vara subventionerat och för hur förskrivningsmönster skall se ut i framtiden. Det är ju ändå det som genererar större delen av den kostnadsutveckling vi har på det här området. Konsekvensanalyser är väl bra. Men i alla sammanhang hinner man inte med att göra konsekvensanalyser. Det hann inte heller kd med när man hade del i regeringsmakten. Hade man gjort konsekvensanalyser på den tiden hade man väl kommit fram till att man skulle ha fört en helt annorlunda politik, såvitt jag förstår. Det viktiga tycker jag är att man ändå har klart för sig att det finns ett samband mellan vad man gör inom politikens olika områden.

Fru talman! Conny Öhman säger att Folkpartiets motförslag och de åtgärder vi har handlar om att man skall handla helt optimalt fr.o.m. i dag. Då missar Conny Öhman en sak. Vi har i vårt vårbudgetförslag lagt med pengar. Vi tror nämligen inte att det går fr.o.m. i dag. Vi lägger in pengar för att klara av det här. Dessutom: De åtgärder som vi föreslår är ju egentligen inga stora nyheter. Det är sådana åtgärder som har varit kända länge och som t.ex. regeringen borde ha kunnat vidta långt tidigare.
Fru talman! Kerstin Heinemann, jag riktar ingen kritik mot förslagen i er reservation. Jag tycker att idéerna är bra, och som du själv säger har de varit kända länge. Det är bara det att det gäller att få genomslag för den här typen av saker bland 35 000 förskrivare. Man skulle kunna ta till en ännu högre siffra om man räknar med de sjuksköterskor som har rätt att förskriva vissa preparat. Detta är faktiskt en process som tar tid. Det tar tid att få genomslag för vad som är optimalt när det gäller att förskriva läkemedel i olika skeden. Men självfallet, precis som jag sade i mitt anförande, är detta en minst lika viktig uppgift för olika aktörer att jobba med. Alla aktörer måste ta sig an uppgiften att komma närmare det som är optimalt. Men problemet med Folkpartiets reservation är att man tror att man kan basera en ekonomisk politik när det gäller utgiftstak och annat på att alla fr.o.m. i dag skall rätta sig efter denna.
Fru talman! Conny Öhman har tydligen inte ens en gång nu tagit åt sig att vi inte räknar med att det skulle vara optimalt från i dag. Men vi är i alla fall överens om, antar jag, att kostnaden för läkemedel inte uppstår förrän en läkare eller en sjuksköterska har skrivit sitt namn på receptet och patienten har hämtat ut receptet. Det är där kostnaden uppstår. Det måste ju vara där som problemet skall angripas och inte genom en höjning av högkostnadsskyddet. I mitt anförande ställde jag en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på. När ni ställde er bakom detta förslag, som vi antagligen kommer att fatta beslut om i dag, tänkte ni då inte alls på de kroniskt sjuka och de handikappade som redan i dag har flera tusen kronor i månaden i extra kostnader för sin sjukdom och för sitt handikapp?
Fru talman! Nu är ju gruppen kroniskt sjuka och handikappade en ganska heterogen grupp. Det finns människor med mycket goda inkomster i denna grupp och det finns människor som har det bekymmersamt. Men den grupp som ändå har bedömts ha det allra svårast att klara kostnaderna är de pensionärer som har den allra lägsta pensionen, och de får helt klart en full kompensation för detta. Självfallet går ju inte en höjning obemärkt förbi för någon, och det är jag fullt medveten om. Om den inte märktes på något sätt vore den ju meningslös. Anledningen till den är ju att vi har ett problem med en kostnadsutveckling på läkemedel som är oerhört snabb - en kostnadsutveckling som innebär att det här kontot ökar en 10-12 % per år. Om vi inte hade den verkligheten, skulle säkerligen inte detta förslag ha lagts fram. Men det är ju den verkligheten vi lever i, och vi socialdemokrater lever i verkligheten.

Fru talman! Prissättning av läkemedel tycker jag för min del är en av de frågor som tål att tänka på några varv till. Det är ju grundläggande för hur kostnadsutvecklingen kommer att bli framöver. Det finns anledning att fundera över om den prissättning som vi har i dag i Sverige är den bästa på sikt. När det sedan gäller parallellimport och Västerbotten är det klart att de i Västerbotten agerar på det sätt som man skall agera i det sammanhanget, och fler borde agera likadant. I och för sig är det konstifika att det över huvud taget finns någonting som heter parallellimport, därför att vad parallellimport innebär är ju att man åker till andra länder för att hämta läkemedel, packa om och sälja dem billigare än vad ordinarie leverantör gör i Sverige. Detta är självfallet någonting som man skall utnyttja så länge det pressar priserna på läkemedel. Jag har absolut ingenting emot det. Det som jag ifrågasatte i Centerpartiets motion är de 800 miljoner kronorna. Även om man räknar både bak och framlänges på de förslag som ni har i reservationen, så går det inte, när vi i dag är i slutet av maj månad, att säga att de innebär besparingar på 800 miljoner kronor under innevarande år, Kenneth Johansson.

Fru talman! Jag tror att om Conny Öhman räknar både framlänges och baklänges så kommer resultatet att bli detsamma. Det som i denna del är våra förslag är alltså en receptavgift, som går ganska snabbt att genomföra och som ger mycket pengar som alla får vara med och betala, även de som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det handlar vidare om att påbörja arbetet för en ökad konkurrens som ger pengar på sikt, inte omedelbart. Det handlar om att snabbt få Läkemedelskommittén att intensifiera sitt arbete. Parallellimporten är ett exempel. Dessutom handlar det om att få snabb effekt av förtydliggörandet av förskrivningsreglerna. Det borde ha genomförts för länge sedan, för här står det och tickar och pengarna rinner i väg. Detta är några exempel på åtgärder som vi har redovisat.
Fru talman! Nu medgav Kenneth Johansson i sitt inlägg att det är på sikt som den här typen av åtgärder ger effekt, och det är precis min inställning också. Men vad Centern försöker få oss att tro i sin reservation är ju att de ger effekt fullt ut under innevarande år, och det vill jag mycket kraftigt ifrågasätta. Det blir inte sådana effekter när man skall jobba mot så pass många aktörer som faktiskt är inblandade när det gäller förskrivning av läkemedel.

Fru talman! Den svenska sjukvården skall utgå från allemansrättens principer. Det innebär för det första att den skall vara tillgänglig för alla på lika villkor. Det innebär för det andra att den skall vara solidariskt finansierad med skatter. Det innebär för det tredje att den skall vara offentligt styrd under demokratisk kontroll. Så ser en sjukvård och en hälsovård på allemansrättens principer ut. Läkemedel utgör en mycket betydelsefull del av den moderna svenska hälso och sjukvården. Utan en aktiv läkemedelsanvändning skulle inte de goda behandlingsresultat som i dag uppnås inom den moderna sjukvården vara möjliga. Läkemedlen har dessutom genomgått en kraftig utveckling under senare år, vilket naturligtvis ökat användningen. Vi har fått effektivare och mer kraftfulla läkemedel. Vi har fått läkemedel som ersätter omfattande operativa ingrepp och som därmed bidrar till en omfördelning av kostnaderna inom sjuk och hälsovården. Vi har fått läkemedel som bättre kan lindra smärta och som ger mindre biverkningar. Läkemedel som behandlingsform är således viktig och skall självfallet också vara en del av allemansrätten. Därför är det viktigt att slå vakt om att alla skall kunna hämta ut sina läkemedel. Därför är det viktigt att det finns ett skydd mot orimligt höga kostnader. Därför skall det finnas ett högkostnadstak för hur mycket en persons samlade läkemedel får kosta under en tolvmånadersperiod. Det är viktigt att konstatera att enbart Moderaterna såvitt jag har förstått i den här diskussionen har börjat ifrågasätta principen att vi skall ha ett högkostnadstak. Vi vill slå vakt om högkostnadsskyddet och bestämma oss för att över en viss nivå skall de som behöver medicin inte tvingas betala. Jag skall återkomma till Moderaternas förslag om ett tag. Under senare år har läkemedelskostnaderna ökat i mycket snabb takt. Det har påpekats av flera debattörer. Men detta är vi inte ensamma om i Sverige. Samma problem brottas man med i hela den industriella världen. Samtliga parlament diskuterar just nu den ena eller andra åtgärden för att komma till rätta med problemet. Jag skall ta ett exempel. I Danmark beslutade Folketinget i december om en ny princip för läkemedelssubventionerna. Den innebar att man införde ett slags högkostnadsskydd på 3 600 kr om året, dvs. 300 kr i månaden. Men som jag sade är detta ett slags högkostnadsskydd, för även efter 3 600 kr skall alla betala 15 % av de faktiska läkemedelskostnaderna. Då säger naturligtvis någon: Kan danskarna verkligen vara så orimliga? Nej, det är de inte riktigt. Om man är kroniker har man möjlighet att tillsammans med sin läkare ansöka om att bli befriad från kostnaderna. Dock skall man alltid betala de grundläggande 3 600 kronorna. Så har man alltså diskuterat i Danmark för att möta ett av våra gemensamma problem. Man inför nu ett högkostnadsskydd, men på en nivå som jag utgår ifrån att ingen i den här kammaren kan tänka sig att vi skulle införa i Sverige, ett högkostnadsskydd som är dubbelt så högt som vårt. Nu vill jag ställa en fråga till Chatrine Pålsson, som påstår att om man höjer högkostnadsskyddet med 42 kr i månaden till 150 kr har man lämnat människovärdesprincipen. Har Danmark lämnat principen om människovärdet för att de har bestämt sig för en nivå på 300 kr? Det är rätt viktigt att vi har klart för oss vilka proportioner vi talar om och vilka problem vi faktiskt står inför. I Sverige har under perioden 1990-1998, vilket har påpekats av många, statens kostnader fördubblats från 6,9 miljarder kronor till 13,9 miljarder. Läkemedlen svarar alltså för en större andel av de totala sjukvårdskostnaderna. Det innebär att vi nu står inför två stora utmaningar inför framtiden. Den ena är sjukvårdspolitisk. Läkemedelskostnaderna riskerar att tränga undan resurser till annan vård och behandling. För att uttrycka det alldeles begripligt: Ökade läkemedelskostnader förhindrar oss att anställa den personal som vi behöver i vården. Det finns en faktiskt motsättning mellan möjligheterna att anställa personal för att ge en god vård och att satsa pengar på ökade läkemedelskostnader. Genom den höjning som vi föreslår ges utrymme för satsningar inom sjukvården och äldreomsorgen. Detta innebär faktiskt en besparing som, omräknad till antal anställda, motsvarar mellan 3 500 och 4 000 anställda. Och det har i budgetförhandlingarna de facto öppnat för ett ökat stöd till landstingen och kommunerna på 1,3 miljarder kronor. Det hade inte, med tanke på det budgettak vi har, varit möjligt att bereda väg för denna omfördelning av resurser. Det har blivit det i och med att vi har bestämt oss för att föreslå en förändring av högkostnadsskyddet. Om vi inte gör något när det gäller hela kostnadsutvecklingen för högkostnadsskyddet kommer det i framtiden att leda till mycket allvarliga undanträngningseffekter. Det har t.o.m. av vissa i debatten - visserligen inte här i kammaren men utanför - hävdats att vi inom loppet av tio år skulle få en läkemedelsnota på 80 miljarder kronor om vi inte nu vidtar en lång rad åtgärder för att hejda kostnadsutvecklingen. Den ena utmaningen är alltså vad vi kan kalla sjukvårdspolitisk. Vi har att hitta en väg att fördela kostnader mellan olika behandlingar. Den andra är vad jag skulle vilja kalla hälsopolitisk. Hittills har bara i föregående nämnts problemet med överförskrivning. Men det är ingen tvekan om att vi, vid sidan av alla fördelar som läkemedelsutvecklingen inneburit, också har ett växande problem med överförskrivning. Studier visar att både onödigt dyra och onödigt stora mängder läkemedel skrivs ut och att vi måste komma åt problemet med överförskrivningar. Högkostnadsskyddet skall skydda mot orimliga läkemedelskostnader för den enskilde. Även efter den höjning vi nu föreslår kommer merparten, eller nära 80 %, av de totala läkemedelskostnaderna att betalas av oss gemensamt med skattemedel. Patienterna kommer sammantaget att svara för ungefär 20 %. När högkostnadsskyddet infördes fördes i de förberedande diskussionerna ett resonemang om att ett rimligt mål borde vara en fördelning där patienterna svarar för 25 % av kostnaderna. Vi är långt ifrån detta, och jag tror inte att vi kommer att vara beredda att fatta ett sådant beslut. Det innebär nämligen att vi skulle lägga på patienterna orimligt stora kostnader. När vi har diskuterat frågan om högkostnadsskyddet är det många som har undrat för det första om detta verkligen är nödvändigt och för det andra om det räcker. Ja, det är nödvändigt för att snabbt komma till rätta med de faktiska ekonomiska problemen och se till att det finns resurser för att låta sjukvårdshuvudmännen expandera sin verksamhet. Men det är inte tillräckligt. Höjningen av högkostnadsskyddet löser inte alls alla de problem vi står inför. Det är därför vi i propositionen redovisar att vi mycket snart kommer att tillsätta en utredning för att se över läkemedelsförmånen. Denna översyn skall ha sin utgångspunkt i en analys av vilka faktorer inom förmånssystemet som är kostnadsdrivande, såsom introduktionen av nya och dyrare läkemedel. Det är naturligtvis viktigt att utredaren anlägger ett samhällsekonomiskt perspektiv på läkemedelsförmånen så att det här förhållandet med dyra läkemedel som leder till minskade kostnader i andra delar av sjukvården beaktas. En annan viktig fråga som ingår i översynen gäller huruvida läkemedel som mer syftar till att höja patientens livskvalitet än till att lindra eller bota sjukdom, t.ex. det mycket omdebatterade Viagra, verkligen skall omfattas av läkemedelsförmånen. Denna prövning skall göras med utgångspunkt i den rapport som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen skall lämna under sommaren om förskrivning av sådana läkemedel. En näraliggande fråga som också bör behandlas i översynen är om, och i så fall på vilket sätt, den förskrivande läkaren skall kunna avgöra om ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen och därmed bli subventionerat. Men det kan ju påpekas, med anledning av flera inlägg i debatten, att Socialstyrelsen i ett meddelandeblad riktat till den berörda personalen närmare har beskrivit i vilka situationer ett läkemedel kan förskrivas utan att det kommer att ingå i läkemedelsförmånen. Det finns för övrigt också skäl att i utredningen se över läkarnas förskrivningsrätt sedd i ett mycket större sammanhang. Utredaren skall vidare beskriva för och nackdelar med separata högkostnadsskydd för läkemedel och för sjukvård sett mot bakgrund av att landstingen fullt ut fr.o.m. år 2001 skall ta över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen. Regeringen kommer att fatta beslut om direktiven inom den allra närmaste tiden, och avsikten är att utredningen skall lägga fram en första rapport senast vid årsskiftet i år för att sedan återkomma med en slutgiltig rapport inom loppet av ett år. Det innebär att vi under de kommande åren har möjlighet att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med riskerna för framtida kostnadsökningar på läkemedelssidan. Så vill jag mycket kort kommentera några av de inlägg som har varit. Jag anser att inläggen från de borgerliga partierna präglas av en lättsinnig ansvarslöshet. Jag inser att det är oerhört lätt om man är i opposition att utnyttja människors oro för ökade kostnader för medicin för att försöka vinna politiska poänger. Men också de borgerliga partierna har faktiskt ansvar för att i den här kammaren diskutera hur vi skall leva upp till de krav som kammaren beslutade om när det gäller budgethanteringen. Vi kan inte acceptera en ordning där kostnaderna för läkemedel överskrids med 700-800 miljoner kronor utan att vi lägger fram förslag om vad vi skall göra åt det, och det handlar om innevarande år. Vi måste också se till att leva upp till de krav som ställts för budgeten år 2000. Det är en skyldighet för samtliga partier att redovisa förslag på hur man kan komma åt kostnadsutvecklingen på kort sikt. Och jag måste säga att av det jag har fått ta del av blir jag väldigt betänksam. Jag är medveten om att Leif Carlson är, eller i alla fall har varit, en skicklig läkare. Men jag har insett att han aldrig har förstått något om försäkringsbranschen. Till skillnad från mig har Leif Carlson sannolikt aldrig jobbat i ett försäkringsbolag. Men jag kan upplysa Leif Carlson om att det inte skulle kunna finnas någon seriös försäkringsagent som skulle försöka sälja en försäkring där man skulle betala 1 200 kr för att undvika en självrisk på 1 500 Jag är alldeles övertygad om att Moderaterna i själva verket är ute efter någonting här. Det förstår jag utifrån den ekonomiska kalkylen. Om man tror att 30 % av medborgarna upp till 65 år frivilligt skulle teckna en sådan här försäkring och att 80 % av medborgarna över 65 år skulle göra det kan man få kalkylen att gå ihop. Men om man inte får det måste två alternativa åtgärder vidtas. Den ena är att införa ett mycket högre högkostnadsskydd. Förmodligen rör det sig om 4 000-5 000 kr. Den andra är att dra ned anslagen till sjukvårdshuvudmännen. Leif Carlson, vad är alltså alternativet? Leif Carlson kan säga: Detta är en hypotetisk fråga därför att jag tror på mitt förslag. Nej, det är fråga om en riskkalkyl. Om denna kammare skulle besluta att följa ert förslag tas en risk. Kan vi, oss försäkringsagenter emellan så att säga, ett ögonblick fundera över hur den riskkalkylen ser ut? Vad är det vi riskerar - 10 000 färre anställda i sjukvården eller ett högkostnadsskydd på 4 000-5 000 kr? Chatrine Pålsson, jag vill upprepa frågan ifall människovärdet är tillspillogivet i Danmark där man har bestämt sig för en väsentligt högre nivå. Centern lämnat alla ambitioner i glesbygdspolitiken? Under ett antal år har Farmacifacket kritiserat diskussionen om en utförsäljning av Apoteket med i huvudsak ett argument, nämligen att man vill slå vakt om en fungerande läkemedelsdistribution i glesbygden. Glatt säger man nu i Centern att det lämnar man och att man försöker lösa det genom en särskild receptavgift och subventioner till dem som vill öppna alternativa apotek. Varför inte lyssna på de anställda och slå vakt om Apoteket just för att rädda glesbygden?

Herr talman! Just Danmark är inte ett särskilt lysande exempel att ta fram. Danskarna införde 1992 ett system, ungefär som vårt, med ett högkostnadsskydd på 800 danska kronor. Konstruktionen väckte ett sådant uppror att systemet förlorade sin legitimitet. Sedan har man haft problem. Nu hamnar man i den situation som mycket riktigt skissats här, och det är där vi kommer att hamna. Vi har ju ett system som nu visat sig så att säga gå i väggen. Det fungerar inte. Hela tiden måste vi höja högkostnadsgränsen för att få in pengar och för att komma åt de problem som finns. Därför måste man tänka nytt i stället för att, som socialministern så gärna gör, gå i gamla hjulspår. Vi har föreslagit ett system som är välkänt. Alla har haft kontakt med det och vet att man oftast inte behöver nyttja försäkringen. Vi tror alltså på tryggheten i systemet - att man vet att man inte plötsligt, dagen före midsommar när man inte fått barnbidraget, står där och skall hämta ut medicin men inte har pengar. Då skall man alltså så att säga be om anstånd. Vi tror att det är bättre att ha en planerad ekonomi där man kan lösa ut det hela. Det ger trygghet. Vad säger Lars Engqvist till folk som inte har råd att ta ut sin medicin? Om Astma och Allergiförbundet har rätt i att 20 % inte kommer att ta ut sina läkemedel därför att man inte har råd med det i det nya systemet, vilka blir kostnaderna för ökad sjukvård i sådana fall? Har, "oss försäkringsagenter emellan", Lars Engqvist beräknat hur det kan tänkas bli om man inte hämtar ut sin medicin, alltså beräknat hur kostnaderna faller på landstinget på annat sätt? Det är en fråga som jag tror att alla de som har skrivit på de 3 263 listor som vi fått in - det är långt över 10 000 namn - skulle vilja ha ett svar på. Jag lämnar den här försäkringsdelen och frågar: Varför stöder Lars Engqvist Apoteksbolaget och håller dem under armarna och därmed medverkar till ökade kostnader och en orimlig prissättning? Så är det ju. Det framgår om man jämför inköpspris och försäljningspris.
Herr talman! Jag nämnde Danmark bara som ett exempel på att den här diskussionen faktiskt förs i stort sett i alla länder, alltså på att vi har ett gemensamt problem. Men av den offentliga debatten kan man få intrycket att detta med att man diskuterar en lösning är en fråga bara för Sverige. Danmark har valt samma metod som vi men på en helt annan nivå; det är ganska intressant. Sedan har vi frågan om människor inte har råd att lösa ut sin medicin. Det är naturligtvis väldigt svårt att säga exakt hur det här kommer att fungera. När förslaget först väcktes hade jag en föreställning om att vi egentligen inte behövde kompensera någon grupp. Jag var övertygad om att en kostnadsökning på 42 kr skulle klaras och blev ganska övertygad om att det fanns skäl att också lägga ett förslag om att kompensera pensionärer med bara folkpension eller med låg ATP. Jag är inte alldeles övertygad om att man inte kan lösa finansieringsproblemen för övriga grupper men man får naturligtvis följa detta. Det finns dock en aspekt här som är lite bekymmersam, nämligen att vi diskuterar högkostnadsskyddet som ett fördelningspolitiskt instrument. När det infördes var det inte avsikten. Jag tycker att det är en lite egendomlig hållning att diskutera högkostnadsskyddet när det gäller läkemedel som ett sätt att fördela resurser mellan fattiga och rika. Vi har ju effektiva instrument för det. Vi borde kunna diskutera förändringar i skattesystemet som innebär en rättvis fördelning. Vi borde också kunna diskutera andra socialpolitiska insatser; detta för att se till att vi hjälper människor i ekonomiskt trångmål. Att använda högkostnadsskyddet för att fördela pengar mellan rika och fattiga är, milt uttryckt, ett trubbigt instrument. Högkostnadsskyddets motiv är att människor, oavsett inkomst, som behöver en omfattande medicinering skall kunna få det utan att betala stora summor. Det skall vara begränsade utgifter. Enligt vårt förslag kommer det att handla om 150 kr i månaden. Jag hoppas att det här innebär att människor inte skall behöva gå till socialtjänsten och söka socialbidrag för sina kostnader.
Herr talman! Jag vill säga till socialministern att när vi arbetade med det här förslaget i HSU gällde faktiskt en av diskussionerna hur man får de 40 % som inte alls bidrar att på något sätt komma in i systemet. Vi hittade då ingen direkt bra lösning, utan det är något som vi har utvecklat senare i vårt parti just för att försöka få med även nämnda grupp. Här finns alltså solidaritetstanken. Det är kanske något främmande för statsrådet men vi har haft med att försöka få med även andra. Jag återkommer till frågan: Varför icke göra sig av med Apoteksbolaget? Det som i gårdagens Dagens Medicin kunde läsas gör att man nog bör tänka sig en avveckling. Där ställs frågan: Varför lägger Apoteket på 102 %. Astmamediciner nämns. Där har Apoteksbolaget ett inköpspris på 25 kr men försäljningspriset är 50:50 kr - 102 % mer. Det är bara ett monopol som kan bete sig på det sättet. Bara det visar att man måste avskaffa detta monopol, just för att alla de sjuka skall få det bättre. Vore jag statsråd skulle jag ta en rask hälsofrämjande promenad hem till departementet, undvika kaffet och skriva en proposition om en avveckling av apoteksmonopolet.
Herr talman! Det finns mycket starka skäl att behålla Apoteket som ett monopol. Min principiella inställning till monopolverksamhet är annars att man skall undvika monopol, ifall det inte finns mycket starka skäl. Detta är viktigt. Ett starkt skäl i det här fallet är att vi just står inför den stora utmaningen att klara läkemedelskostnaderna. Det gäller att se till att vi får kontroll över förskrivningen och får en bättre hantering av prisutvecklingen gentemot leverantörerna, dvs. läkemedelsföretagen. Apoteket erbjuder det offentliga insyn i och med att det är ett helstatligt bolag. Det är staten som utser styrelseledamöterna. Det innebär att vi också kan utnyttja vår ägarroll och vårt ägaransvar när det gäller förutsättningarna för betalning av läkemedel. Det skulle ha varit svårt att hitta det system med månadsbetalningar som vi nu hittat om vi inte hade haft Jag menar att det finns ytterligare ett skäl, och där väntar jag mig att Centerpartiet skall redovisa varför man går emot, nämligen att vi via Apoteket faktiskt har en bättre apoteks och läkemedelsförsörjning än vi annars skulle ha haft. Om apoteksverksamheten privatiserades tror jag att vi skulle få se många exempel på nya apotek i storstadsområdena men väldigt få exempel på apotek i glesbygden.
Herr talman! Jag vill börja med människovärdesprincipen eftersom Lars Engqvist två gånger har frågat om den. Min och Kristdemokraternas uppfattning är att om människor av ekonomiska skäl tvingas avstå från vård och behandling är människovärdesprincipen i fara. På frågan om huruvida det danska förslaget innebär ett avsteg från den principen vill jag säga att jag faktiskt är parlamentariker för Sverige och har ansvar för det. Jag kan gärna sätta mig in i danskarnas system men jag har framför allt ett ansvar för att människovärdesprincipen, inte minst med tanke på det riksdagsbeslut som vi ganska nyligen tog, skall vara i fokus. Den andra frågan ställde jag till socialministern tidigare. Varför skall det vara högre kostnader för den enskilde om man får en medicinsk behandling än om man får en operativ behandling? Eller har Socialdemokraterna även förslag om att kostnaderna skall öka när man blir opererad? Min tredje fråga är: Är socialministern beredd att se till att man också tar ett helhetsgrepp kring egenavgifter i vård och omsorg oavsett vilken sjukdom man har och vad den heter? Jag tycker att det skulle vara ett viktigt besked att få här i dag.
Herr talman! Låt mig först säga något om människovärdesprincipen. Chatrine Pålsson diskuterar en förändring som innebär en höjning av högkostnadsskyddet från 108 kr till 142 kr i månaden och säger att detta är ett brott mot principen om människovärdet. Då tycker jag att det är ganska rimligt att ändå reflektera ett ögonblick över hur det är med Folketinget i Danmark som i december införde ett högkostnadsskydd som är dubbelt så högt, dvs. 300 kr i månaden. Även om Chatrine Pålsson är ledamot av den här riksdagen är människovärdet faktiskt globalt. Det kan finnas anledning att reflektera kring det. Man kan ha invändningar mot höjningen av olika skäl och man kan försöka hitta andra alternativ, men jag tycker att det är en smula högtravande och egentligen ganska olämpligt att föra in en allvarlig diskussion om människovärdesprincipen i en fråga av mindre omfattning som gäller högkostnadsskyddet. Jag skall också svara på frågan om högkostnadsskyddet för läkemedel kontra högkostnadsskyddet för övrig medicinsk behandling. Jag redovisade med vilka utgångspunkter vi skall göra en översyn och vilka direktiv som skall gälla för utredaren. Jag påpekade att utredaren skall beskriva för och nackdelar med separata högkostnadsskydd för läkemedel och för sjukvård sett mot bakgrund av att landstingen fullt ut skall ta över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen. Jag menar, förmodligen i likhet med Chatrine Pålsson, att det finns ett problem här. Det är viktigt att utredaren ser över vad det betyder att vi har separata högkostnadsskydd. Det är möjligt att vi i framtiden skall återföra skydden till att vara ett gemensamt. Men det är detta utredaren skall se över.
Herr talman! Jag förstår att socialministern har lite svårt när jag påstår att en väldigt stor och viktig del av vår negativa hållning till detta handlar om människovärdesprincipen. Jag tror att man måste gå ned på det djupet när man lägger fram sådana här förslag så att man kan ge vård och behandling till alla, oavsett ekonomisk inkomst. Detta blir ju en stor förändring eftersom trappan också har höjts. Det kan ju bli ganska mycket pengar i ett fall. Men socialministern har inte svarat på frågan varför det skall vara dyrare att få en läkemedelsbehandling för en sjukdom än en operativ behandling. Det vill jag fortfarande ha svar på. I socialutskottet hade vi besök av Sveriges Pensionärsförbund. När det gäller frågan om pensionstillskottet sade de ungefär så här: Som en åtgärd för att kompensera pensionärer med pensionstillskott höjs detta till 56,9 % av prisbasbeloppet. Samtidigt höjs det särskilda grundavdraget med samma procentsats. Eftersom det särskilda grundavdraget påverkar pensionsinkomster upp till ca 107 000 kr i årsinkomst föreslår regeringen att avtrappningen av SGA i fortsättningen skall ske med 66,5 % av inkomster över högsta SGA.

Herr talman! Grundprincipen är naturligtvis att alla människor som behöver vård skall ha rätt till det, oavsett om det är sjukhusvård, sjukhusbehandling eller läkemedelsbehandling. Det är alldeles självklart. När Sverige i mitten på 50-talet införde hela systemet med en sjukförsäkring som också inkluderade läkemedelsersättning, införde man en princip om att man skulle betala ungefär motsvarande en timlön för sin egen del. Den var inte högre än 3 kr 1955 för en metallarbetare. Därefter skulle man själv alltid betala 50 %. Det betraktades som en mycket radikal reform och som en garanti för att alla skulle kunna få vård. I dag diskuterar vi på en helt annan nivå. Jag menar att vi, med det system som vi föreslår, fortfarande skall kunna hävda att alla som behöver vård också skall kunna få det. När det gäller avgifterna har jag redan svarat att utredaren skall se över möjligheten att sammanföra högkostnadsskydden, eller i alla fall analysera nackdelarna med att det är skilda högkostnadsskydd, dvs. att man faktiskt betalar olika för olika medicinska behandlingar. Det är klart att pensionärsorganisationerna gärna skulle se en ytterligare ökad kompensation. Men det vi har valt innebär faktiskt att de som har enbart folkpension eller pension med låg ATP får full kompensation. Den effekten följer av förslaget.
Herr talman! Socialministern sade någonting som gjorde mig lite fundersam. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande. Han sade att höjningen av högkostnadsskyddet ger utrymme för att nyanställa 3 500 Man vet ju vilka det är som kommer att få betala för höjningen av högkostnadsskyddet, vilka som drabbas. Det är de som har höga kostnader för läkemedel, som är beroende av läkemedel. Nu skall högkostnadsskyddet inte vara någon fördelningspolitisk post har ministern sagt. Men det är väl ändå inte de som inte har dessa stora extra kostnader för läkemedel och annat som skall stå för de nya tjänsterna i vården, ministern?
Herr talman! Kerstin Heinemanns inlägg överraskar mig faktiskt. I den sjukvårdspolitiska debatten har vi att göra avvägningar mellan vård och läkemedelsbehandling. Det är det vi diskuterar när det gäller att landstingen skall ta över ansvaret. Landstingen skall kunna göra bedömningar om man skall satsa på annan medicinsk behandling eller på läkemedelsterapi. Jag påpekade att genom det förslag som vi nu lägger fram undviker vi att ta pengar från andra områden för att klara kostnadsökningen. Kostnaden hade varit 1,4 miljarder högre nästa år och ungefär 600-700 miljoner högre i år. Genom att lägga fram det här förslaget behöver vi inte ta från andra områden. Det öppnar för möjligheten att skjuta till 1,3 miljarder kronor mer till kommuner och landsting nästa år. Det innebär att de kan öka sina insatser när det gäller vård och omsorg. Om räknar om dessa pengar till antal anställda rör det sig om 3 500-4 000 anställda. Debatten handlar ju om den här typen av prioriteringar av olika delar i vården. Om Kerstin Heinemann skall ställa grupper mot varandra varje gång man diskuterar detta blir den sjukvårdspolitiska debatten meningslös.
Herr talman! Jag får nog fortsätta att överraska socialministern eftersom jag ändå inte kan förstå det här resonemanget. Det handlar ju om att man ökar kostnaderna för enskilda personer. På det viset ger man utrymme för att anställa nya människor på något annat ställe. Jag tycker inte att det här resonemanget är bra. Det finns en annan fråga som jag skulle vilja ställa till socialministern. Socialministern talade om problemet med överförskrivningen av läkemedel och att det skall ses över. Men det finns också ett stort problem med underförskrivning i dagens sjukvård. Kommer det problemet också att undersökas?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att det kommer det naturligtvis att göra. Det handlar om förskrivning av läkemedel över huvud taget, även problemet med det som kallas för underförskrivning. Låt mig gå tillbaka till frågan om man tar pengar från dem som behöver medicin för att finansiera ett antal nyanställda. Jag försökte redovisa hur budgetdiskussionen har förts. Vi kunde konstatera att det som riksdagen bestämde förra året när det gäller kostnaderna för läkemedelssubventionen inte höll. Kostnadsökningen är större än beräknat. Det innebär att vi, för att hålla det utgiftstak som riksdagen har beslutat om för i år, skulle behöva gå till riksdagen med förslag om besparingar på ett antal områden. För nästa år handlar överskridandet om, som det är bedömt, 1,4 miljarder. För att hålla det tak som riksdagen har beslutat skulle vi då behöva gå till riksdagen med förslag om att minska utgifter på andra områden med 1,4 miljarder. Det är så det har sett ut. De pengarna skulle i så fall få tas från andra områden. Hade vi gjort det hade det varit sannolikt att vi hade tagit pengarna från det som berör kommuner och landsting. Nu behöver vi inte göra detta. Vi kan faktiskt föra till nya resurser till kommuner och landsting som innebär att de kan satsa på vård och omsorg och ett antal fler anställda. Till sist handlar det ändå om att göra just detta val. En del av överförskrivningen av läkemedel beror på brist på personal, vilket Socialstyrelsens undersökning av sjukhemmen visade. Läkare har inte den tid som behövs. Det finns inte tillräckligt mycket personal för att samtala med patienterna. Då använder man läkemedel för att i akuta situationer lösa problemen. Visst är en del av överförskrivningen resultatet av personalproblem. Vi kommer säkert till rätta med en del av problemen ifall vi ger landstingen och sjukvårdshuvudmännen en möjlighet att expandera antalet anställda. Så ser situationen ut. Den typen av prioriteringar måste vi som politiker vara beredda att göra.
Herr talman! Socialministern och Centerpartiet är helt överens om att det måste vidtas åtgärder för att få ned läkemedelskostnaderna. Var vi skiljer oss åt är på vilket sätt som det skall gå till. Vi två har varken mer eller mindre pengar till vården i den delen. Det som också jag i mitt anförande tog upp var bristen på en samhällsekonomisk analys. Jag skulle vilja upprepa den synpunkten och fråga: Vet socialministern att förslaget verkligen ger de besparingseffekterna när man nu försämrar för de utsatta, som ju det här förslaget innebär? Det finns så många osäkerhetsfaktorer och även faktorer på minussidan. Sedan tar socialministern upp frågan om Apoteksbolaget och glesbygdsfrågor. Jag vill där konstatera att Centerpartiet lämnar aldrig, aldrig socialministern, till skillnad från andra partier, glesbygds och decentraliseringspolitiken. Vad vi vill är att förbättra den, öka tillgängligheten, öka servicen. Vi vill tillåta, inte förbjuda Apoteksbolaget, en konkurrens, en avreglering så att även andra skall kunna komma in på marknaden. Var är det som kooperativa lösningar, flexibla lösningar, postorderapotek - vilket vi förordar - kan ha väldiga framgångar? Jo, det är just i glesbygd där det är långa avstånd och där man kan förbättra servicen. Med tanke på den bakgrund som socialministern har i den kooperativa rörelsen är jag mycket förvånad över att han så tar avstånd från att tillåta kooperativa privata lösningar som ett alternativ.
Herr talman! När det gäller effekterna av det förslag som vi har lagt fram är vår bedömning att vi uppnår de spareffekter i statens budget som är redovisade. Man bör inte fullt ut jämföra den här förändringen med den som gjordes förra gången, då man införde högkostnadsskyddet, helt enkelt av det skälet att den gången var ett antal läkemedel fria och som fördes över till högkostnadsskyddet och som man i fortsättningen skulle betala för. Det var till stor del detta som ledde till den hamstring som sedan blev ett problem. Vi är övertygade om att vi, med de förslag som lagts fram, både kan hantera risken för hamstring och därmed få den kostnadsbesparing som vi har talat om. När det gäller Apoteksbolaget överraskar det mig att Centern har bestämt sig för att föreslå att man bryter upp Apoteksbolagets monopol. Det är problem i den här typen av verksamhet. Man får t.ex. bestämma sig för att företaget har en skyldighet i ett samhällsperspektiv att bedriva en verksamhet över hela landet så att alla får tillgång till läkemedel. Om man bestämmer sig för att konkurrensutsätta apoteken kan man inte bestämma sig för att det samhällsägda apoteket om man nu skall behålla detta skall bedriva verksamhet över hela landet mot att man blir utsatt för konkurrens på andra områden. Vi får samma effekt som skett på andra områden där samhället tidigare hade monopol, dvs. att effekten blir att vi får en ökad mångfald i de tätbebyggda områdena, där det finns en stor marknad, och att man drar ned verksamheten på andra områden därför att man inte klarar sina kostnader. Jag är rädd för, och delar därmed Farmacifackets uppfattning, att om man skulle genomföra en sådan förändring skulle det främst drabba glesbygden. Vi skulle endera tvingas till omfattande subventionering av glesbygdsverksamheten eller tvingas inse att verksamheten upphör.
Herr talman! Jag vidhåller att bristen på den samhällsekonomiska analysen gör att förslaget blir mycket osäkert. Socialministern talar också om bedömningar och tro. Tidigare erfarenhet av hamstring och annat säger att många inte har råd eller tar sig råd att ta ut sina läkemedel, vilket man får tillbaka i andra änden. Där har vi olika uppfattningar. Här brister underlaget.

Min uppmaning är: Släpp fram alternativen, socialministern!
Herr talman! Just på den punkten ifrågasätter jag utredningen. Det är väldigt svårt att se att man skulle få de kostnadsminskningar som utredningen hävdar. Om man inte får det är det pris som vi betalar för att konkurrensutsätta apoteken att vi förlorar service i glesbygden. Då kommer vi att tvingas till annat slags subventionering, som innebär att vi här i riksdagen får bestämma oss för att subventionera verksamheten på annat sätt än vad som hittills varit vanligt. Jag tycker att det finns mycket starka skäl för att behålla apoteket som ett statligt ägt monopol under överskådlig tid. Till sist vill jag påpeka att när man lägger fram ett budgetförslag och det rör sig om 1,3 miljarder kronor på årsbasis, om man räknar bort de effekter som höjningen av pensionstillskottet får, skall man vara medveten om att det är en mycket liten del av den statliga budgeten. Att då säga att det behövs omfattande samhällsekonomiska analyser för att anta det budgetförslaget tycker jag egentligen är ett sätt att komma runt den fråga som Centerpartiet borde ha ställt sig självt, nämligen: Vilka förslag tänker vi lägga fram för att lösa de budgetproblem som vi står inför? Det handlar i år om 700 miljoner, 1,4 miljarder nästa år. Det beslutet måste man kunna fatta utan att i varje läge begära en omfattande samhällsekonomisk analys. Då blir det svårt att anta en budget i den här riksdagen.

Herr talman! Under de senaste åren har läkemedelskostnaderna ökat med ca 1,4 miljarder per år. Det kan också uttryckas så att de har ökat från 6,9 miljarder 1990 till 13,4 miljarder 1998. Det här innebär att om man inte ser över kostnaderna kommer vi att behöva tillföra ytterligare 2,6 miljarder år 2000, 3,9 miljarder år 2001 och 5,3 miljarder år 2002 om prognosen står sig. Kostnadsansvaret för läkemedel övergick till landstingen den 1 januari 1998. Staten ersätter i dag landstingen med ett särskilt statsbidrag. Det skall gälla under en övergångsperiod. Men under år 2000 skall staten träffa avtal om en ny modell för ersättning till landstingen, där inriktningen är att ersättningen från år 2000 skall lämnas via det generella statsbidraget. Det här beslutet har fattats utifrån principen att kostnadsansvaret skall läggas så nära beslutsfattarna som möjligt. Landstingen är huvudmän för sjukvården och har ansvar för utskrivning av läkemedel. Det finns en politisk inriktning att landstingen också skall ha ansvar för läkemedelskostnaderna, dvs. att dessa kostnader helt enkelt skall vara en del av hälso och sjukvården och ingå i landstingens samlade prioriteringar inom området. Skulle vi överlämna kostnaderna för läkemedel utan vidare åtgärder till landstingen, innebär det att de får minskade resurser till vård och omsorg, att mer av landstingens pengar får gå till läkemedel och mindre till sjukvård. Det innebär sannolikt färre händer i vården, längre köer och kanske också sänkt kvalitet. Enkelt uttryckt riskerar landstingens ansvar för läkemedelkostnaderna att bli en gökunge som äter ut sjukvården, om vi inte gör någonting. Naturligtvis kan man tänka sig att staten skjuter till pengar, en lösning som Vänsterpartiet gärna är med om att diskutera. Det är också en lösning som jag tror att det blir nödvändigt att diskutera. Men vi vet att när det här omvandlas till generella bidrag handlar det om tillförsel av pengar enbart baserad på det första och kanske också på det andra årets prognos. Långsiktigt måste man hantera den här kostnadsökningen, om den inte skall gå ut över sjukvård och omsorg. Detta är bakgrunden till att vi i dag har en proposition att behandla i det här ärendet. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat om en översyn av läkemedelskostnaderna. Då handlar det bl.a. om att se över vilka läkemedel som skall subventioneras, och därvid spelar de s.k. komfortläkemedlen en roll. Också läkarnas förskrivningsrätt och läkemedelsindustrins roll spelar in. Vidare måste det handla om att stärka läkemedelskommittéernas roll och uppgift, ja helheten när det gäller läkemedel. Allt detta sker i akt och mening att hitta ett system som garanterar alla läkemedel till en rimlig kostnad oavsett sjukdom eller plånbok, dvs. ett generellt system. Det måste samtidigt också vara ekonomiskt hållbart, så att vi kan garantera att alla kroniskt sjuka kan få tillgång till den senaste och mest effektiva medicinen. Vi vet att det är nya effektiva men också dyra mediciner på väg, inte minst när det gäller reumatiska sjukdomar, något som också har lyfts fram från talarstolen i denna debatt. Vi vet att det kommer att kosta uppemot 100 000 kr per patient och år, men vi vet också att det här kommer att spara både mänskligt lidande och pengar i andra system, t.ex. sjukförsäkringen. Skall vi klara framtiden behövs det beredskap och insikt om att något måste göras för att vi även i framtiden skall kunna garantera alla, inte minst kroniker, tillgång till den mest effektiva behandlingen till en rimlig kostnad för patienten. I det korta perspektivet ligger läkemedelskostnaden precis som alla andra kostnader under det s.k. utgiftstaket. Detta utgiftstak har riksdagen själv ålagt sig genom ett politiskt beslut. Hittills är Vänsterpartiet det enda parti som har kritiserat principen om utgiftstak. Vänstern har som ensamt parti inte kunnat ändra på utgiftstaken utan får i brist på andra beslut leva med och under taken. För det innevarande budgetåret pekar alla prognoser på att budgettaket spräcks med ca 1,4 miljarder, om vi inte gör något åt läkemedelskostnaden. Alternativt kan man titta på andra kostnader inom utgiftsområdet. Visst kan man med rådande budgetordning spara på t.ex. handikappfrågor, tandvård eller sjukvård, men vi har inte ansett att det är möjligt och rimligt. I stället har vi ställt oss bakom en höjning av högkostnadsskyddet under förutsättning att man kan kompensera grupper med hög läkemedelskonsumtion och svag ekonomi. Så sker också. Pensionärer som får fullt pensionstillskott får en höjning med 509 kr per år. Motsvarande höjning görs också i det särskilda bostadstillägget. För att de skall kunna tillgodogöra sig hela kompensationen höjs även det särskilda grundavdraget. Det här handlar om i storleksordningen 420 000 ålderspensionärer, sjukpensionärer och förtidspensionärer - grupper som vi vet är högkonsumenter av läkemedel och som har en låg inkomst. Alla skall dessutom kunna hämta ut sina recept utan kontant betalning. Apotekens kunder skall alltid erbjudas möjlighet att dela upp sina kostnader genom ett delbetalningssystem. Men naturligtvis kommer höjningen av högkostnadsskyddet att drabba människor. Annars vore det ju ingen besparing. Låt mig då titta på vad det finns för politiska alternativ till den höjning som regeringen nu i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomför. Moderaterna säger nej till höjningen och vill i stället att människor skall teckna en frivillig försäkring, som kostar 1 200 kr per år och att det tas ut en receptavgift om 25 kr, dvs. en årskostnad i storleksordningen 1 500 kr, om man hämtar ut ett recept per månad. Vad man erbjuder är individuella försäkringar i stället för generella. Låt oss titta lite seriöst på det här förslaget. Skulle det vara möjligt att sjösätta det till den 1 juni, om tolv dagar, och få full budgeteffekt? Skulle det vara realistiskt? Skulle man hämta in några pengar på det? Reservationen handlar ju om att man skall införa det här och få budgeteffekt av det inom tolv dagar. Jag tror inte att det är möjligt. Moderaterna har t.o.m. ett lägre utgiftstak än den majoritet som står bakom det här förslaget. Varifrån skall man ta pengarna? Vill man spräcka utgiftstaken? Är det ett bättre och rättvisare förslag? Nej, det är enbart ett steg i riktning mot att bryta ned den generella välfärden. Det är alltså gammal högerpolitik, som moderaterna kombinerar med annan gammal högerpolitik, nämligen minskade anslag till kommuner och landsting och minskade transfereringar till hushållen. Kompensationen i sjukförsäkringen skall t.ex. sänkas till 75 %. Vad säger då alla kroniker och andra som är sjuka och behöver medicin? Det är en politik som går ut över sjuka och fattiga människor. Också Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet avvisar ändringen av högkostnadsskyddet utan att finansiera det. De föreslår långsiktiga lösningar, och många av dessa är bra - det vill jag understryka. Man skall se över referensprissystem, förskrivningsrätt utan rabattering av vissa läkemedel och bättre ordinationsrutiner. Noggrannare kontroll av olika läkemedel föreskrivs. Man föreslår i vissa fall förhandlingsrätt för landstingen. Man pekar på behovet av information till läkare m.m. Jag har nu blandat de tre partiernas förslag. Också jag tror att man måste vidta vissa av de här åtgärderna. Det är nödvändigt med en översyn av läkemedelskostnaderna, och det är på gång. Det gäller långsiktiga lösningar. Förändringen av högkostnadsskyddet nu kommer inte ensamt att kunna räcka till vid fördelningen av framtida resurser till läkemedel och sjukvård. Den här översynen krävs, och den är på gång. Långsiktigt finns det alltså inte så stora motsättningar, men kortsiktigt ger detta inte budgeteffekt i år eller år 2000. Det är intressant att man säger nej och pekar på långsiktiga lösningar. Det handlar om partier som har lägre utgiftstak än de som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna står för. Det finns dock ett undantag, nämligen Centerpartiet. Det här är en politik som man skulle kunna beteckna som populism. Man avvisar förslaget och har inte någon finansiering av alternativen. Jag tycker visserligen att avvisandet av förändringen av högkostnadsskyddet är sympatiskt, men det saknar all realism när man inte samtidigt kan presentera en alternativ finansiering. Jag vill kommentera en av de reservationer som finns vid det här betänkandet, nämligen reservation nr 6, som går ut på att man skall utreda ett gemensamt högkostnadsskydd för tandvård, sjukvård och läkemedelskostnader. Vänsterpartiet har så sent som för två veckor sedan haft en liknande reservation som riksdagen har avvisat. Vi tror att man måste återkomma till den här frågan. Nu kommer det en översyn som enligt socialministern kommer att titta lite vidare än bara till högkostnadsskyddet för läkemedel. Vänsterpartiet har valt att inte stå bakom reservation nr 6, men vi tycker att det ligger väldigt mycket i det, och därför kommer vi att avstå i omröstningen. Vi tror att man måste återkomma med en mer samlad översyn. Herr talman! Andra har redan yrkat bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Jag har inget annat yrkande.

Herr talman! I mitt inledningsanförande ställde jag en fråga till Vänsterpartiet. Det skulle vara bra om jag kunde få ett svar av Ingrid Burman. Det är tydligen Vänsterpartiet som har fått igenom förslaget om kompensation till pensionärerna. Jag måste fråga: Hur tänkte ni när ni föreslog detta? Följderna av de höjda bidragen blir också höjda avgifter ute i kommunerna. Allt detta räknas in när det gäller förbehållsbeloppet. Egentligen blir det knappast något tillskott, åtminstone inte för de pensionärer som har stora kostnader för läkemedel. Dessutom finns det grupper som kanske ligger ännu sämre till och som jag talade om. Det gäller de kvinnor som kommer precis över gränsen så att de inte får detta tillägg. De ligger väldigt illa till, och de får de extra kostnaderna. De kvinnorna är i dag oroliga för om de skall kunna lösa ut sina mediciner. Här handlar det om väldigt små marginaler. Det kan vara fråga om 20-25 kr som gör att de drabbas av dessa stora ökningar. Hur tänkte ni? Varför lade ni inte fram något förslag om att även de kroniskt sjuka, som vi vet har stora läkemedelskostnader, skulle kompenseras?
Herr talman! För det första är det tre partier som står bakom återlägget för pensionärer. Tanken bakom detta var, precis som jag redovisade i mitt anförande, att vi ville säkra att de allra sämst ställda grupperna, som vi också vet är högkonsumenter av läkemedel, dvs. pensionärer i olika kategorier, inte skulle drabbas av höjningen av högkostnadsskyddet. Det var tanken. Sedan pekar Kerstin Heinemann på att kommunerna har rätt att sätta taxor. Detta är i sig någonting som jag tror att både Kerstin Heinemann och jag värnar, dvs. den kommunala självbestämmanderätten över taxor. Vi som står för den statliga politiken kan höja försörjningsnivåer, och vi kan höja pensioner. Sedan kommer alltid kommunerna och sätter taxor. Då gäller det att vi har politiker som tar ansvar så att man inte höjer taxorna när vi kompenserar för t.ex. Från Vänsterpartiets sida har vi talat med våra kommunpolitiker om att avsikten med denna kompensation är att ersätta för höjningen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Jag hoppas att Kerstin Heinemann talar med sina kommunpolitiker, så får vi hoppas att det inte får genomslag när det gäller kommunernas rätt och möjlighet att sätta taxor. Det vore att gå för långt att ta ifrån kommunerna möjligheten att själva bestämma avgifterna.
Herr talman! Det var ett mycket klargörande svar. Det är alltså en förhoppning om att dessa pensionärer blir kompenserade för de höga kostnaderna. Ni skall tala med era partikamrater ute i kommunerna, och Ingrid Burman ber mig att tala med mina kamrater i kommunerna. Är inte det att lura en väldigt stor grupp pensionärer att tro att de får kompensation för höjda läkemedelskostnader? Det är naturligtvis beroende av självstyret. Men nu har ni lurat en stor grupp pensionärer att de skall få kompensation för ökade läkemedelskostnader. Jag tycker inte att det är riktigt snyggt.
Herr talman! Det är ingen som har lurat några pensionärer. Pensionstillskotten höjs. Jag har en fråga till Kerstin Heinemann. Jag vet att Kerstin Heinemann inte har någon replikrätt, men hon kan väl svara på den efteråt till mig. Är Kerstin Heinemann beredd att ta ifrån kommunerna rätten att själva bestämma sina avgifter? Eller innebär det, Kerstin Heinemann, om vi låter dem ha kvar den, att vi inte skall höja några ersättningar från staten i försörjningssystem i fortsättningen, att vi inte skall försöka att se till att pensionärerna har en drägliga inkomst och att deras pensioner höjs? Vill Kerstin Heinemann ta ifrån kommunerna denna beslutanderätt? Jag är helt övertygad om att kommunerna kommer att ta ansvar för att pensionärerna får behålla pensionstillskottet för att kunna möta höjningen i högkostnadsskyddet. Sedan vet Kerstin Heinemann precis som jag att det finns en utredning på gång som skall ta ett samlat grepp över just pensionärernas villkor när det gäller de kommunala taxorna. Jag tror att Kerstin Heinemann precis som jag kommer att vara väldigt drivande för att se till att vi hittar normer och regler som gör att pensionärerna har kvar pengar både för att leva på och ha en bra livskvalitet och för att kunna utnyttja kommunens omsorg och tjänster.
Herr talman! Först vill jag till socialutskottets ordförande Ingrid Burman säga att mediciner är en viktig del av sjukvården. Det är inte fråga om mediciner och sjukvård. Väldigt mycket på våra sjukhus och i vår sjukvård handlar om mediciner. Det är väldigt viktigt att socialutskottets ordförande klarlägger det ut till landet så att det inte blir något missförstånd. Jag vet också att mediciner kan vara av livsavgörande betydelse för människor som är sjuka. Jag vet att mediciner kan vara oerhört viktiga i lindrande syfte. Det angeläget för mig att få säga det. Det handlar om människor av kött och blod, människor som har smärta och människor som behöver hjälp. Det kristdemokratiska förslaget om att säga nej till höjningen är finansierat i vår budgetmotion. Det är alltså inte ofinansierat, utan det är finansierat. Vi har som alla andra partier lagt fram ett budgetförslag där vi mycket kraftfullt har prioriterat för att vi skall kunna ha pengar att genomföra de förslag som vi tycker är viktigast. Jag vill gärna säga det. Sedan vill jag ställa en fråga. Många av de människor som drabbas hårt av detta är människor som finns i kommunala boendeformer. Där har de sitt förmånsbelopp som skall räcka till hygienartiklar, mediciner, sjukresor, fotvård osv. Vad säger Ingrid Burman till dem i den här situationen? Jag förstår att Ingrid Burman är lite trängd när det gäller pensionstillskottet. Jag har förståelse för det. Det skulle jag också ha varit i samma situation.
Herr talman! Har jag uttryckt mig otydligt skall jag genast rätta mig. Mediciner är en viktig del av sjukvården. Det är också därför som ansvaret för kostnaderna skall överföras till sjukvårdshuvudmännen landstingen. Så är det. Jag är mycket nyfiken på finansieringen av Kristdemokraternas avvisande av ändringen av högkostnadsskyddet. Vad jag hittar i Kristdemokraternas motion är samma långsiktiga lösningar och förhoppningar om att de åtgärder, som jag tror att vi är eniga om skall vidtas långsiktigt, skall ge besparingseffekter. Men hur de skall kunna falla ut under 1999, eller fr.o.m. den 1 juni, och även ha den effekt som Kristdemokraterna tror under år 2000 kan inte jag se. Vad jag däremot ser i Kristdemokraternas budget är att man räknar ganska friskt med s.k. dynamiska effekter. Jag kan se att man sparar friskt inom vårt utgiftsområde, nr 9. Jag kan också se att man vill införa ytterligare en karensdag när det gäller sjukförsäkringen. Jag kan dessutom se en rad åtgärder som drabbar människor med låga inkomster och människor som är sjuka. Pålsson att detta är föremål för en översyn. Det är bra. Chatrine Pålsson vet också att förbehållsbeloppet i dag är för lågt i många kommuner, och det måste alltså till andra åtgärder för att rätta till det. Det kommer vi inte att kunna rätta till inom ramen för högkostnadsskyddet.
Herr talman! Jag vill bara säga några saker om vårt budgetalternativ. Först och främst lämnar vi mer pengar till kommuner och landsting, nämligen 1,7 miljarder. Men vi accepterar inte maxtaxan på dagis. Det är en viktig punkt. När man lägger in pengar till kommuner och landsting i den potten har man ändå förslaget om maxtaxa på dagis, med pengar anvisade till den verksamheten. I den här debatten säger man att det skall anställas sjukvårdspersonal för att det skall bli fler händer i vården, men jag upplever att man i stället tar pengarna från dem som är svårast sjuka för att få igenom maxtaxan. Det är inte förenligt med god etik och moral när det gäller de människor som är i störst behov av sjukvård och omsorg.
Herr talman! När man gör en budget gäller det att inte ställa grupper mot varandra, utan att klara helheten. Vår ambition är att vi skall klara en god sjukvård, inklusive läkemedel. Därför kommer en översyn, där det gäller att hitta de långsiktiga strukturerna. Därför innehåller också den budget som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom mer pengar till kommuner och landsting. Budgeten innehåller också förslag som gynnar barnfamiljer. Jag tycker att det är bra. Några av de förslagen är att höja barnbidragen och att införa lägre taxor i barnomsorgen. Det finns väldigt många barnfamiljer som i dag lever nära och under fattigdomsstrecket. Det införs också rätt till allmän barnomsorg. Det är bra ur barnets perspektiv, tycker vi. Det finns en helhet i vår budget. Vi väljer inte att ställa grupper mot varandra, utan vi väljer att försöka lyfta många grupper, inklusive barnfamiljer.
Herr talman! Jag tror att Ingrid Burman och jag måste klara ut vissa saker. Ingrid Burman talar mycket varmt om ett generellt system, som gör att man kan se alla effekter av läkemedel. I nästa andetag säger hon att ansvaret därför skall vara hos landstingen. Men det är ju det som inte är möjligt. Landstingen ser inte detta. Landstingen ser åtgärder som operationer, vårddagar osv., och där kan man lägga ansvaret. Men de har inte finansieringsbroar till sjukförsäkring, till förtidspensionering eller till produktion, och de kan inte se vilka effekterna blir. Därför blir detta ett suboptimerat system. Vi kan inte klara det i dagens landstingssystem. Därför får vi det som jag talade om förut, nämligen den hälsoekonomiska paradoxen. Egentligen ger läkemedlen ett ökat välstånd, medan landstingen bara ser ett budgetproblem i det hela. Dessutom ger det en ojämlik effekt i landet om landstingen har ansvaret. En del landsting, som Östergötland, har gott om pengar och kan lägga ut rätt bra budgetar för sjukvården på kliniker. Andra har ont om pengar och kommer att lägga ut mindre. Folk kommer alltså att få medicin efter hur landstingen har lyckats sköta sin ekonomi och inte efter hur sjuka de är. Man kommer att använda läkemedelsnotan som ett dragspel för att hålla landstingets och klinikernas budget. Det är inte rimligt att ha det på det sättet. Det betyder kanske att en reumatiker i slutet på året får nöja sig med magnecyl och i början på året får en ny, modern medicin. Det är alltså ett orimligt system som Ingrid Burman förespråkar. Man måste ha en mycket vidare bild av läkemedelskostnadernas effekter på samhällsekonomin för att det skall fungera. Jag vill också ge en sakupplysning. Man skall inte hämta ut läkemedel varje månad med vårt system, utan det är uppbyggt så att man normalt sett hämtar medicin tre fyra gånger per år. Genomsnittet för den svenske receptinnehavaren är tre gånger per år. Det rör sig i vårt system om en hundralapp om året. Vad sedan gäller frågan om finansieringen och att vi inte hinner klara den nu, såg vi de här problemen länge. Vi har lagt förslaget i ett par år, därför att vi såg att systemet gick i väggen. Vi ville i stället ha en förändring för att kunna bygga upp ett system som klarar ekonomin och få med även dem som inte bidrar till det nu. Det är inte vårt fel att ni har röstat emot oss och för ett system som har försatt er i en paniksituation.
Herr talman! Först skall jag be att få tacka Leif Carlson för svaret när det gäller införandet av den individuella försäkringen. Vad jag hör är att Leif Carlson säger att ni inte kommer att klara finansieringen från den 1 juni. Då har ni moderater ett finansieringsproblem, särskilt med tanke på att era utgiftstak ligger mycket lägre. Hur ni skall få det här att gå ihop vet inte jag, men det vet förhoppningsvis Leif Leif Carlson pekade på att man inte skall hämta ut medicin en gång i månaden och att jag hade räknat för högt på er försäkringslösning. Men faktum är att Leif Carlson i de flesta debatter också pekar på att det skall skrivas ut mindre doser och ordineras ett mindre antal tabletter eftersom det är så mycket som kastas bort. Det finns en dubbelhet i det här. Moderaterna och Leif Carlson pekar ju ofta på att det är bättre att skriva ut ett mindre antal tabletter. Det innebär i så fall att patienterna behöver lösa ut recepten ofta. Det var mot den bakgrunden som jag tittade på ert försäkringssystem. När det gäller överföringen av ansvaret för läkemedelskostnaderna till landstingen är jag den första att tillstå att det kan ligga någonting i det som Leif Carlson säger. Det är därför som det är så angeläget med den översyn som nu görs. Det är därför som det är så angeläget med de förhandlingar som skall föras med landstingen under nästa år när det gäller hur man ser på det här och vilka ramar man skall verka inom. Den diskussionen måste vi ta på allvar.
Herr talman! När det gäller mindre förpackningar läkemedel är det alldeles riktigt, som Ingrid Burman säger, att man skriver ut mindre engångsförpackningar. Man skriver inte ut en burk på 20 tabletter om det räcker med 14. Det är det man måste komma åt. Det vore orimligt att låta en diabetiker eller en hypertoniker gå och hämta ut medicin på apoteket varje månad. Så fungerar inte systemet. Därför har vi alltså ett tremånaderssystem i det här fallet. Det är ni som har finansieringsproblem. Vi har i flera år lagt fram föreslag om hur man skall göra. Vi säger fortfarande att det måste bli en lösning på sikt. Jag är fullständigt medveten om att det här inte kan sättas i sjön inom några veckor utan att det behövs några månader för att göra det. Men den långsiktiga effekten är alldeles tillräcklig för att vi skall nå det resultat vi vill. Ni har hamnat i ett akut problem, och det beror inte på oss utan på att ni har sagt nej till det här förslaget. Jag undrar fortfarande: Vad vill Ingrid Burman säga till de tiotusentals personer som har skrivit på de 3 263 listor som socialutskottet har fått, som talar om hur illa det slår mot dem och hur svårt de kommer att ha att lösa ut sina läkemedel? Vad betyder det i ökade sjukvårdskostnader att dessa människor kanske inte har råd att lösa ut sin medicin, utan i stället får två tre extra läkarbesök eller inläggningar? Hur håller man då ett kostnadstak?
Herr talman! Det är intressant att oppositionen inte har finansieringsproblem. Hur skall vi då kunna ta oppositionspolitiken på allvar? Man har alltså inte ansvar för att lägga alternativa budgetar som är fullt finansierade, utan man kan nöja sig med att bara säga nej. Man behöver inte heller ta ansvar för de utgiftstak som jag vet att moderaterna kraftfullt står bakom. Om vi skall ta oppositionen på allvar, och om vi skall ta argumenten på allvar, är det klart att det måste finnas fullt finansierade förslag - annars vet jag inte hur den politiska debatten skall föras i framtiden. När det gäller alla de människor som är allvarligt bekymrade för höjningen av högkostnadsskyddet vill jag säga att jag har stor respekt för deras oro. Vi har försökt hitta vägar att kompensera de allra sämst ställda och dem som har hög konsumtion. Det gäller grupper av pensionärer. Vi har också sett till att det finns möjlighet att betala medicinen på avbetalning. Ingen människa skall behöva lägga ut mer än 150 kr i månaden för att få tillgång till sin medicin. Det innebär en ökning på 42 kr per månad för individer. Jag vet att det är väldigt mycket för väldigt många människor i detta land. Precis som socialministern sade - det vill jag ställa mig bakom - måste man hitta vägar för att se till att människor med mycket svag ekonomi får det bättre. Högkostnadsskyddet är inte det första redskapet, men det finns ett behov av att se till att en utgiftsökning på 42 kr i månaden inte spräcker människors hushållsekonomi. Vi måste hitta system som gör att de får det bättre. Det behovet finns, och det är reellt.
Herr talman! I min inledning frågade jag hur Vänsterpartiet kan ställa sig bakom förslaget. Det har kommenterats av utskottets ordförande. Man har skyllt på utgiftstaket och på att alternativen är sämre. I andra sammanhang har det också handlat om att man inte vill spräcka samarbetet med regeringen. Det har varit, tycker jag, mycket av försvarstal från utskottets ordförande. Det har varit många angrepp på oppositionen, men det har sagts väldigt lite om vad Vänsterpartiet självt vill göra och om vilka framtida idéer man har för att komma till rätta med de problem som de ökade läkemedelskostnaderna för med sig. Jag skulle vilja fråga mera konkret om detta. Man hänvisar nu till översyn och annat. Vad vill Vänsterpartiet göra mer konkret på läkemedelssidan, utöver detta, för att komma till rätta med dessa problem? Jag skulle också vilja fråga om det är så, vilket jag befarar, att Vänsterpartiet är helt låst när det gäller avregleringen av apoteksmonopolet.
Herr talman! När det gäller höjningen av högkostnadsskyddet och att vi inte vill spräcka ett samarbete har jag en kommentar. Vi vill samarbeta med de partier som värnar de generella systemen och som ser till att de är hållbara för framtiden och fullt finansierade, så att människor kan känna trygghet. Vi har sett till helheten i politiken. Då har vi funnit att de lämpligaste samarbetspartnerna för Vänsterpartiet just nu är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Där finns det en gemensam vilja att värna generella hållbara system som också omfattar svaga grupper och verkar långsiktigt och som skall vara fullt ut finansierade. Det är mot bakgrund av den helheten som man skall se detta samarbete och budgeten i alla dess delar, inklusive högkostnadsskyddet. Jag tror att Kenneth Johansson har lyssnat dåligt. Jag tycker att jag har redovisat ganska väl vad Vänsterpartiet vill långsiktigt. Vi vill politiskt jobba för att hitta ett system som garanterar alla människor läkemedel till en rimlig kostnad. Vi har sagt att man då måste jobba med en rad instrument. De instrumenten finns inbegripna i den översyn som nu är på gång. Om vi skall kunna klara framtiden och erbjuda människor nya effektiva läkemedel måste vi också ha en helhetssyn på området. Själv är jag inte främmande för att man också skall titta över sambandet sjukförsäkring-läkemedelskostnader. Det tror jag är en uppgift för framtiden.
Herr talman! Det var väldigt lite av konkreta förslag. Beskrivningen är allmänt hållen: vi skall ha en hyfsat bra ekonomisk situation, osv. Men det är de konkreta förslagen som jag efterfrågar. Det har jag saknat, och jag saknar det även efter det senaste svaret från Vänsterpartiets sida. Det tycker jag är synd. Jag fick, såvitt jag kunde höra, heller inget svar när det gäller avregleringen av apoteksmonopolet. För vår del beklagar vi att det finns en låsning i den frågan. Vi tycker att det vore bättre att leta strukturella viktiga grepp inom detta område som möjliggör besparingar och som gör att vi kan pressa priser och öka tillgänglighet och service, i stället för att lägga bördan på dem som redan har det svårt.
Herr talman! Vänsterpartiet har uppfattningen att Apoteksbolaget skall vara kvar. Jag är förvånad över att Centerpartiet har en annan uppfattning. Jag har väldigt svårt att se hur man skall hitta lösningar i glesbygd - i Pajala eller Boliden, där jag själv har mina rötter - om vi privatiserar den delen. Hur skulle man kunna få en fullskalig service vad gäller läkemedel på de små orterna, där det bor i storleksordningen 400-500 människor? Det finns ett regionalpolitiskt perspektiv i detta som Centerpartiet bortser ifrån. Jag tror inte att det skulle vara några problem att hitta fullskaliga lösningar för storstäderna. Om vi börjar tillämpa den principen måste ett statligt bolag ta ansvar för verksamheten på de platser där det inte finns någon s.k. marknad, medan de lukrativa delarna av verksamheten i storstäderna skulle kunna privatiseras. Vi tror alltså att servicen i landet som helhet blir bättre om vi behåller ett apoteksbolag. Sedan tror jag att det är viktigt att man alltid har tillgång till välutbildad personal som kan råda patienter eller kunder när de kommer in. Apoteksbolaget har en mycket kvalificerad personal. Detta är en kunskapskälla som vi skall värna och behålla.

Herr talman! Jag vill gärna se en utredning som tydliggör kostnadsutvecklingen när det gäller läkemedel och som ger en riktig bild av kostnaderna. Jag tycker att det är bra om det kommer fram material, så att vi kan väga kostnaderna för läkemedlen mot de besparingar som samhället gör genom nya effektiva läkemedel. I den vågskålen skall man också lägga den nytta dessa läkemedel gör för samhället och de besparingar som görs. Jag tycker att det är märkligt att man i dag bara tittar på kostnaderna och helt glömmer bort nyttan och de besparingar som de nya läkemedlen bidrar till. Med andra ord saknas det ett viktigt underlag för den föreslagna förändringen. Herr talman! Redan under förhandlingarna mellan s, v och mp var jag starkt kritisk till en höjning av högkostnadsskyddet. Jag kunde inte då, och kan inte nu, förstå varför kroniskt sjuka och funktionshindrade människor skall tvingas ta ansvaret för de ökade läkemedelskostnaderna. Det är kostnader som de långt ifrån bär ansvaret för. Skall inte vi alla ta ett delat solidariskt ekonomiskt ansvar, så att alla kan få medicin till ett rimligt pris? Många av dem som nu får ökade kostnader måste ha sina mediciner för att överleva eller för att få ett drägligt liv. För mig är det obegripligt att ett sådant här förslag kommer nu när alla talar om att ekonomin i landet har förbättrats och att det snart finns utrymme för skattesänkningar. Jag förstår de funktionshindrade som uttalar att det här förslaget känns som ett hån mot dem och att tilltron för politiker har skadats. Att vi som fattar beslut i dessa frågor själva har fria läkemedel förbättrar inte situationen när det gäller höjningen av högkostnadsskyddet. Herr talman! Många av dem som drabbas av det höjda högkostnadsskyddet har, som tidigare har nämnts, också dryga kostnader för annat, t.ex. sjukvård, färdtjänst och hemtjänst. Många har en ekonomiskt svår situation. I vissa hushåll har båda parter kostnader för läkemedel och handikapp. Det är t.ex. inte ovanligt att funktionshindrade har en extra månadskostnad för sitt handikapp på mer än 2 000 kr, som tidigare har sagts. Nu är det inte bara de som köper läkemedel som drabbas av den här höjningen. De ca 20 000 stomiopererade som för två år sedan hade fria hjälpmedel tillämpar i dag högkostnadsskyddet. De kommer under resten av sina liv att få dras med en stadig månadskostnad. I stället för att försvåra för dem som har en ekonomiskt besvärlig situation borde man koncentrera sig på att försöka komma till rätta med det som orsaker onödiga läkemedelskostnader, t.ex. läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende. Vi måste också se till att man kortar väntetiderna i vården, så att sjuka människor slipper medicinera under en längre tid än nödvändigt i väntan på vård och rehabilitering. Det är också viktigt att det görs en översyn av hur läkemedel skrivs ut. Givetvis bör vi också få en debatt om hur de s.k. komfortläkemedlen skall hanteras. Framför allt måste vi skapa ett samhälle där behovet av läkemedel blir mindre. Ett annat problem i den här propositionen är att gränsen för en reducering av läkemedelskostnaderna höjs från 400 kr till 900 kr. Detta har också nämnts tidigare. Redan i dag vet vi att det finns de som avstår från läkemedel på grund av att de anser att de inte har råd. Om människor nu får en kostnad på 900 kr - ibland kan en pillerburk kosta så mycket - finns det en uppenbar risk att de tänker att de kanske blir bra ändå och avstår från medicinen. Jag tycker att det vore olyckligt. Vi vet att redan i dag upptas ca 15 % av vårdplatserna av patienter som felmedicineras. Det handlar om dem som har tagit för mycket, för lite eller som har avstått från att ta medicin. Nya mediciner är på väg, bl.a. när det gäller reumatiska sjukdomar och MS. Det är läkemedel som vi har väntat i årtionden på; människor har verkligen längtat efter att de skall komma. Därför tycker jag att det är märkligt om vi bara har en debatt om att det är så dyrt och kostar så mycket. Vi måste se till det solidariska och till den nytta som medicinen gör. Det är det viktiga, och det skall också vägas in. Man får inte glömma att skaffa sig en total bild över den nytta och de besparingar som den medför. Herr talman! Jag kan inte ställa mig bakom hemställan i det här betänkandet. Jag kommer därför att trycka på den gula knappen. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 6, Översyn av högkostnadsskyddet.

Herr talman! Effektiviteten och kompetensen i det kommunala revisionsarbetet måste öka. Detta är viktigt inte minst mot bakgrund av det missbruk som avslöjats under de senaste åren beträffande bl.a. kommunpolitikers och kommunaltjänstemäns sätt att representera och företa tjänsteresor. Det har också visat sig att vissa kommuner, utan att det inträffat något brottsligt, varit direkt misskötta i ekonomiskt hänseende. Man har i många fall kunnat ifrågasätta huruvida revisorerna verkligen skött sina uppgifter på ett godtagbart sätt. Det betänkande som vi nu skall behandla innehåller en rad förslag som är avsedda att förbättra den kommunala revisionen. Förslagen grundar sig dels på regeringens proposition 1998/99:66, dels på en rad riksdagsmotioner. Vi moderater ställer oss i flera avseenden bakom förslagen i propositionen och ingår därigenom i utskottsmajoriteten, varför jag här skall begränsa mig till att tala om de ämnen där vi har en avvikande mening. Även om man i betänkandet föreslår flera lagändringar är det ändå väsentligt att man har klart för sig att en bättre situation inte kan uppnås enbart genom att man gör ändringar i lagen. Det måste också skapas en större medvetenhet ute i kommunerna, hos såväl kommunala politiker och tjänstemän som medborgare, om hur viktigt det är med en väl inriktad och genomförd revision och att en sådan på sikt faktiskt också bidrar till lägre kostnader, högre säkerhet och bättre hushållning i kommunerna. En bra kommunal revision betalar sig så att säga i det långa perspektivet. En grundläggande förutsättning för en bra kommunal revision är att revisionen är organiserad på ett sådant sätt att den uppfyller kravet på oberoende. Endast på det sättet kan den inge respekt och förtroende. Det är därvid lika viktigt att kommunrevisionen rent faktiskt är oberoende som att kommunmedborgarna också uppfattar den som oberoende och trovärdig. Enligt den gängse definitionen av begreppet oberoende för statsrevision och revision av aktiebolag m.m. skall revisorn inte vara delaktig i beslut eller delaktig i verkställighet med anledning av genomförd revision. En oberoende revision innebär definitionsmässigt ett krav på funktionellt och organisatoriskt oberoende. Revisionen måste följaktligen utgöra en fristående och självständig organisation som fritt och på eget ansvar garanteras att välja ut områden eller delar av en verksamhet som behöver granskas. Kravet på oberoende innebär också frihet från yttre påverkan under pågående granskning bl.a. i fråga om val av metoder, data och informationskällor. Oberoendet gäller självfallet också de bedömningar och uttalanden som revisionen kommer fram till efter genomförd granskning. Mot den här bakgrunden står det klart att den kommunala revision som vi har i dag inte uppfyller kriterierna för en oberoende revision. Det nuvarande systemet med förtroendevalda revisorer innebär ju att kommunpolitiker granskar kommunpolitiker. De förtroendevalda revisorerna, som alltså själva är aktiva kommunpolitiker, granskar och uttalar sig om verksamheter som de själva har fattat beslut om och som de, om de fortsätter som ledamöter av kommunfullmäktige eller nämnd, kommer att fatta beslut om även framdeles. Det förhållandet att kommunpolitiker granskar kommunpolitiker innebär i sig en icke obetydlig risk för att kommunmedborgarna inte uppfattar den kommunala revisionen som oberoende eller tillräckligt trovärdig. Och detta riskerar naturligtvis att skada den medborgerliga tilltron till hela den kommunala verksamheten. Om medborgarna inte har förtroende för politiker och tjänstemän kommer de inte heller att känna sig nöjda och trygga med den myndighetsutövning och service som kommunerna svarar för. Regeringen föreslår att det i kommunallagen skall införas en bestämmelse att de förtroendevalda revisorerna i sin granskning skall biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning de själva bestämmer. Som skäl för sitt förslag har regeringen angivit att den kommunala verksamheten är så speciell att de som biträder de förtroendevalda revisorerna i kommuner och landsting bör vara personer som har praktisk erfarenhet av kommunalt arbete i olika avseenden. Enligt den mening som kommer till uttryck i reservation nr 2 är det emellertid inte möjligt att i ett och samma organ kombinera en politisk granskning, som det ju i så fall handlar om, med en oberoende revision, även om den förtroendevalda revisionen är biträdd av revisionell expertis. Med en växande och alltmer komplex kommunal verksamhet har det blivit allt svårare för icke-professionella revisorer att fullgöra sin egentliga revisionsuppgift. De kommunala förvaltningsutgifterna omfattar i dag inte mindre än Det är angeläget, herr talman, att Sveriges kommuner prövar en yrkesmässigt oberoende revision som ett komplement till den förtroendevalda revisionen, om det nu är önskvärt att denna finns kvar. Den oberoende yrkesmässiga revisionen bör inte vara en ren "sifferrevision" utan vid sidan av den direkt finansiella delen också utgöra en effektivitetsrevision för att granska måluppfyllelsen i den kommunala verksamheten. Frågor som skall ställas är bl.a. följande: Lever de kommunala nämnderna upp till kommunfullmäktiges mål? Används resurserna effektivt? Har nämnderna en tillräcklig kontroll över verksamheten? Ger årsredovisningen en korrekt information till beslutsfattare, medborgare och medier? En oberoende yrkesmässig revision skulle på sikt också kunna bidra till lägre kostnader, högre säkerhet och bättre hushållning i kommunerna och i förlängningen till ett större förtroende för hela den kommunala verksamheten. Det är mycket tveksamt om allmänhetens förtroende för revisionen kommer att öka nämnvärt om det bara införs en föreskrift att anlita sakkunnigt biträde vid granskningen. Självklart har det ett värde att det ute i kommunerna finns en demokratiskt förankrad revision med personer som har god kännedom om den kommunala verksamheten. Men jag tycker nog att såväl regeringen som utskottsmajoriteten överbetonar den kommunala verksamhetens särart. Det är inte lätt att se några väsentliga skillnader mellan de krav som kan ställas på revisionen på den statliga sidan och kraven på revisionen i kommunerna. Det handlar ju i båda fallen om att bokföring och verksamhet skall granskas utifrån dels aspekten att internkontrollen är tillräcklig och att inte felaktigheter föreligger, dels aspekten att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Det finns många argument som talar för en helt oberoende revision i kommuner och landsting. Inom ramen för den kommunala självstyrelsen bör det därför införas en möjlighet för kommuner och landsting att välja en ordning med enbart professionell revision. Ett förslag om att införa en sådan möjlighet i kommunallagen bör föregås av en försöksverksamhet med några kommuner som önskar pröva en sådan modell. För att understryka revisorernas opartiskhet och självständiga ställning i det nuvarande systemet bör ordföranden i revisionen normalt utses efter nominering av minoriteten i kommunfullmäktige. Trots att en sådan ordning faktiskt enhälligt förordades av Kommunrevisionsutredningen har regeringen i sin proposition avstått från att lägga fram ett sådant förslag. Men som framgår av reservation nr 4 anser flera partier i utskottet att det är angeläget att ett uttalande görs i den riktningen. Herr talman! På grund av vissa olyckliga omständigheter är begreppet lekmannarevisor i dag inskrivet i aktiebolagslagen. Detta begrepp används för att beteckna en person utan formell kompetens som kan utses för att utföra en allmän granskning av ett bolag. Det som avses är den förtroendevalda revisorn. Benämningen lekmannarevisor har fått mycket kritik. Kommunrevisionsutredningen, riksdagens lagutskott och regeringen är bara några av dem som ansett att uttrycket är olämpligt. Regeringen har sagt att man i det fortsatta arbetet med Aktiebolagskommitténs återstående betänkande kommer att överväga en annan benämning, men har i sin nu aktuella proposition inte föreslagit någon ändring, varför man i avvaktan på kommitténs förslag ändå använder den benämning som man inte anser vara bra. Problemet är bara att ju längre tiden går, desto mer inarbetat blir lekmannauttrycket och desto svårare blir det att få till stånd en ändring framöver. I och för sig har uttrycket lekman gamla anor och har rentav många gånger varit en benämning på en person som uppbär en ansvarsfull befattning på ett område utan att ha detta område som yrke. Som exempel kan nämnas lekmannadomare. Men det är en helt annan sak. I det avseendet är ju det centrala att folkliga synpunkter skall komma in i bilden. När det gäller mera specialiserade sammanhang, som här beträffande revisionen, är det ju viktigt att ha omfattande fackkunskaper på en mängd olika områden, inte minst i fråga om aktiebolagsrätt och ekonomi, och då för uttrycket lekmannarevisor i stället tankarna till en person som rentav saknar erforderliga kunskaper för sina uppgifter. Benämningen lekmannarevisor kan t.o.m. leda till felaktiga slutsatser beträffande vikten av den granskning som en sådan revisor utför. Begreppet lekman är faktiskt också direkt oegentligt i samband med den typ av uppdrag som det här är fråga om, eftersom det till den förtroendevalda revisorsfunktionen också kan väljas personer som i sin yrkesutövning är just revisorer. Det är viktigt att slå vakt om begreppet förtroendevald såväl i kommunala sammanhang som i t.ex. föreningssammanhang. Förtroendevalda bör även i fortsättningen i svensk lag benämnas förtroendevalda och inte lekmän. Riksdagen bör därför besluta att ordet lekmannarevisor i aktiebolagslagen skall bytas ut mot benämningen förtroendevald revisor. Den uppfattningen framförs i reservation nr 8. Herr talman! Det inträffar gång på gång att det uppstår problem med anledning av att såväl kommunallagen som aktiebolagslagen gäller för kommunal verksamhet. Parallella ändringar måste ständigt göras i de båda lagarna för att det inte skall uppstå komplikationer. Det regelverk vi har i dag gör också att kommuner och landsting gärna ger sig in på affärsmässig verksamhet som inte kan anses ligga inom ramen för vad som är en naturlig kommunal uppgift. De kommunala företagen gynnas av sina ägare på ett sätt som snedvrider konkurrensen i förhållande till privata företag. Hela den här situationen, herr talman, är det nu nödvändigt att se över. Det bästa vore naturligtvis om lagar och regler kunde utformas så, att förvaltningsformen återigen blir det helt dominerande sättet att bedriva kommunal verksamhet. En alternativ lösning är att aktiebolagslagen inte skall gälla för kommunala företag, utan att en särskild bolagsform för kommunala företag inrättas. De här tankegångarna finns refererade i reservation nr 7. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.